Fru talman! Enligt SCB fanns 1998 i Sverige 12 000 tekniker och naturvetare osv. Utifrån dessa beräkningar är det rimligt att anta att det finns många inom denna grupp som har kompetens och kunskap men i dag råkar ut för det vi kan kalla en negativ särbehandling. Det är att gå väl långt - för att uttrycka mig milt - att göra jämförelser med Sydafrika och Idi Amin. Jag har följt och studerat bl.a. USA, som under lång tid, många decennier, har haft olika metoder för positiv särbehandling. Man insåg redan på 60-talet, Göran Lindblad, att om det finns en norm i ett samhälle som trycker ut grupper och som inte får chansen att visa den merit och kompetens de har, måste man använda lagstiftning och politik. Det har vi i Sverige också gjort. Men jag känner en större otålighet och upprördhet än vad framför allt Göran Lindblad och Sten Andersson här ger uttryck för. Skulden till problemen är inte att det finns för många invandrare här - som Sten Andersson har mage att stå och säga i talarstolen. Skulden till problemen är samhällets oförmåga att göra det som också Göran Lindblad uttryckte bra, nämligen samhällets oförmåga att se oss som individer. Jag vill verkligen ge Ana Maria Narti rätt i hennes analys. Det är fråga om en norm som måste brytas. Det är en norm som hon, mer än många andra, vet precis hur den slår. Det är precis som hon med rätta frågade i talarstolen: Vem vill tvingas in med tvång? Hon vet precis hur det är att stängas ute av tvång. I vår jämställdhetslag finns en form för positiv särbehandling. Den bygger inte på Sten Anderssons och Göran Lindblads märkliga sätt att beskriva det hela, nämligen att man i princip tar vem som helst bara det är ett konstigt namn. Den bygger på att om det finns en jämställdhetsplan, där arbetsgivaren för sin egen skull vill öka mångfalden, kan han om det finns två sökande ta den från den underrepresenterade gruppen om den har tillräckliga meriter även om det finns någon annan med högre meriter. Utan att använda den möjligheten måste man ta den som har högst meriter. Jag vill inte bara väcka tanken utan också på allvar pröva fördelar och nackdelar med att göra en liknande skärpning i vår diskrimineringslag när det gäller etnisk diskriminering. Den tanken föreslog ombudsmannen mot etnisk diskriminering redan för två år sedan. När lagen var ny påpekade hon att här borde regeringen ge DO den möjligheten. Det vill jag på allvar pröva. I grunden hoppas jag att vi alla är klara över att otåligheten är stor. Vi går in i en tid i vår ekonomi där vi har ett oerhört behov av att snabbare än vad som hittills är fallet vända utvecklingen när det gäller diskriminering och utanförskap. Avslutningsvis vill jag ge Ana Maria Narti rätt i att det under alla förhållanden krävs mycket mer insatser för information och kunskap om lagen, hur man använder den, det ansvar som parterna har, för att inte minst de fackliga organisationerna ska sprida den kunskapen. Det kanske vi kan återkomma till.
Fru talman! Jag har faktiskt mage att våga påstå, trots att statsrådet blir upprörd, att bara för att vi har beviljat ett unikt antal flyktingar asyl i Sverige, blir det inte med automatik fler jobb. Vi får inte glömma att förslaget har sågats. Tankarna är sågade av i stort sett alla i Sverige, inklusive GP - jag menar inte Göteborgsposten utan statsminister Göran Persson. Sedan var det frågan om att vara mer meriterad. Säg att jag är så dum att jag vill bli företagare i Sverige. Jag behöver en kille eller flicka som chaufför. Två stycken söker jobbet. Bägge har trafikkort. Men den ene, som råkar vara svensk eller tillhör en överrepresenterad grupp, har andra kunskaper som kan användas på annat håll i företaget. Ska den personen, Mona Sahlin, inte anställas? Berätta det för Sveriges småföretagare. Jag tror inte att uppfattningen blir populär. Visst har vi säkert många läkare och tandläkare med utländsk bakgrund som inte har fått jobb i Sverige. När jag går till en läkare i Sverige vill jag att han eller hon kan kommunicera med mig på ett vettigt sätt. Man ska ha visat att man har gjort ett test och att man har en legitimation som gäller i Sverige. Om jag som svensk läkare kommer till Turkiet, får jag inte börja verka som läkare i Turkiet utan att min kompetens har testats. Det borde vara lika självklart i Sverige. En känd teaterchef i Stockholm sade häromdagen i Expressen att han kände turkiska tandläkare. Någon hade varit här i 36 timmar och blivit tandläkare, andra hade varit här i 36 år och inte blivit tandläkare. Han menade på att det inte var det svenska samhällets fel. Till sist har vi frågan om att ges möjlighet. Det har väl alltid varit så att arbetsgivaren har möjlighet, och ska ha möjlighet, att själv avgöra vilken kompetens som han bäst behöver. Är det någon tänkbar ny form av lagstiftning? Vad skiljer den från den vi har i dag? Finns det i dag en arbetsgivare som inte kan anställa en iranier om han tycker att den är bäst? Jag är glad för att förslaget har blivit sågat. Har vi inte skaffat oss problem i Sverige innan, har vi skaffat dem med råge. Jag är tacksam för att statsrådet går till riktig reträtt när hon säger att lagstiftning i praktiken är utesluten. Det sade hon tyvärr inte i den intervju hon gjorde i Göteborgsposten. Jag antar att det är därför den här debatten har uppstått.
Fru talman! Visst gav jag ett antal drastiska exempel. Det var för att åskådliggöra vad som kan hända om man in absurdum positivt eller negativt särbehandlar med den goda statens minne - eller den onda statens minne i mina exempel. Det exempel Mona Sahlin tar upp om 68 000 högskoleutbildade är naturligtvis ett fantastiskt resursslöseri. Sverige är den enda nation i världen som har haft en stor invandring - flyktinginvandring eller annat - som inte har uppfattat invandringen som en resurs utan som ett försörjningsproblem. Problemet är att dessa människor har fastnat i ett bidragsberoende. Det första de får lära sig på flyktingförläggningen är att dörren till socialbyrån ligger där borta. Det här är ju människor som vill arbeta, som skulle kunna försörja sig och som skulle kunna bidra till vår gemensamma välfärd på ett alldeles utmärkt sätt. Därför gäller det att verkligen satsa på att de får möjligheter. De har dåligt med möjligheter. Den första möjligheten är svenskundervisningen. Här har man i kommunerna en sfi-undervisning där högskoleutbildade och analfabeter sätts i samma grupper. Ingen lär sig någonting. Det visar sig att det ställs krav på att ha genomgått vissa sfi-kurser med godkänt betyg för att få arbete. Det gäller även personer som kom hit för länge sedan och har arbetat 15 år i Sverige och blivit arbetslösa och nu plötsligt blir diskvalificerade bara för att de inte har gått kursen. Jag träffade en forskare från Egypten som jobbade nere i Skåne. Jag tror att det var på Lunds universitet. Han får undervisa. Det ingår i hans forskartjänst. Han får undervisa svenska studenter, och det är 20 % av hans tjänst. Så ville ha gå en kurs själv, men han kom inte in för han hade inte godkänd sfi. Det är sådana absurditeter, Mona Sahlin, som vi tillsammans nu måste ändra på bums och meddetsamma så att vi kan tillgodogöra oss den resurs som de invandrade människorna faktiskt utgör. När det gäller exemplet USA och den positiva särbehandling, affirmative action, som man har genomfört där, har det oftast visat sig att det har varit kontraproduktivt. Det har inte alls varit något positivt slutresultat. Jag vill definitivt slå ett slag för att man satsar på ordentlig svenskundervisning. Varför skulle vi inte, Mona Sahlin, tillsammans kunna bestämma att människorna som kommer hit får en check i handen med rätt att söka svenskundervisning var man vill? Man kanske går en snabbkurs på universitetet. Så gör man ju med gäststudenter och gästforskare. De går en snabbkurs i svenska. Man har med sig sin check och sin dragningsrätt på pengarna och får den undervisning man vill ha. Hemmavarande mamma vill läsa lite långsammare. Varför ska alla stöpas in i samma form och läsa svenska på samma sätt? Man kanske vill kompetensutveckla sig för att få den här behörigheten som Sten Andersson var inne på. Se till individerna och ge människorna en chans att försörja sig. Då, Mona Sahlin, kan vi genomföra en verklig integration.
Fru talman! Det är väldigt intressant att sitta och debattera en och samma fråga utifrån så många helt olika utgångspunkter. Till att börja med måste jag säga att jag är väldigt tacksam för att jag, när jag kom till Sverige i maj 1970, fick ta del av mycket bra svenskundervisning. Det var intensiv undervisning sex timmar om dagen på ABF. Där fick jag också några av mina bästa vänner, som fortfarande är mina vänner, nämligen mina lärare i svenska. Jag lärde mig svenska på sex månader eftersom jag fick välja min kurs. Den möjligheten försvann någon gång på 80 talet. Det gjorde också intensivkurserna. Problemet är inte att vi har affirmative action, positiva åtgärder, i vår nuvarande lag. I USA har detta lett till mycket stora förbättringar. Jag har studerat interetniska relationer i USA på plats 1994. Jag har sett rektorer på universitet som kom från grupper som tidigare inte hade tillgång till universitetsstudier. Jag har också sett ledare för banker som tidigare inte ville ha en kines, en indian eller en svart bakom luckan på banken. Det har krävts 35 år av kamp för att komma dit de har kommit. Det är de här 35 åren som vi inte ska gå igenom. Det ska gå mycket snabbare. Men då kan vi inte fortsätta att ösa pengar på den offentliga sektorn och strunta i just individen. Jag känner en chilensk läkare som gärna själv skulle vilja organisera kurser i sjukvårdssvenska för sina medmänniskor, de som behöver det. Men det kommer han aldrig att få göra, för den offentliga sektorn sätter sig ned med hela sin tyngd och alla sina hundratals miljoner kronor. Det är vårt revir. Du har ingenting här att göra. Jag har själv blivit bemött på detta sätt när jag har försökt ställa min erfarenhet och min passion till förfogande i kampen mot segregationen. Då har jag fått höra: Vem är du? Vilken organisation tillhör du? Vilken institution finns bakom dig? Så tala inte med mig om individer! En individ som inte tillhör en stark organisation och som inte har en stark yrkesposition genom fast anställning i Sverige räknas inte. Det är därför vi har segregation. Och det därför vi kommer till den bittraste delen av den här diskussionen, den enorma klyftan mellan en stor del av invandrarbefolkningen och det svenska samhället. Jag kan bara läsa ur en av de undersökningar som har blivit kända 1999-2000. Stora delar av några av de etniska grupper som har kommit från länder utanför Europa lever segregerat och har få kontakter med svenskan. Många är negativa till det svenska samhället och de budskap som kommer därifrån. Också massmedierna uppfattas ibland som myndigheternas megafoner. Så fortsätter det. Det finns människor som bor i det här landet sedan många år tillbaka men som inte vet vilken värld de lever i. Detta har just att göra med att man har tagit hand om dem hela tiden. Jag har en vän i Rinkeby som talar om de där som kommer på morgonen med tunnelbanan för att ta hand om Rinkebys befolkning. De åker tillbaka klockan fem. Så vad jag skulle vilja föreslå är att det äntligen ska finnas arenor där individen och den lilla gruppen kan agera för sig själva. Dessa arenor finns inte, och inte heller pengar för dem.
Fru talman! Får jag börja med att hålla med Ana Maria Narti, till att börja med i ingången till det hon sade nu. Det är verkligen intressant att föra den här diskussionen med så olika utgångspunkter. Jag vill också säga att i grunden delar jag väldigt mycket, kanske mer än Ana Maria Narti tror, av den analys som hon nu gjorde. Vi har haft, och har också fortfarande, alldeles för mycket av det som man med andra ord kan kalla för ett centralstyrt projekttänkande runt integrationsfrågorna mer än att vi ser till individernas egna val och egna förutsättningar. Åren som vi har framför oss hoppas jag kunna visa att det ska förändras, för det har varit, och är på många vis, förödande. Ana Maria Narti gav också ord till allvaret i situationen med den totala känsla av utanförskap som detta har bidragit till. Det var den seriösa inriktningen på diskussionen, och jag vill verkligen ta fasta på den kritiken. Men jag vill också bemöta först något av det som Sten Andersson sade. Han uttryckte det så här: Om jag vore så dum att jag ville bli företagare i Sverige. Det är inte de dumma, Sten Andersson, som vill bli företagare i Sverige. Det är de som är initiativrika eller som inte ser någon annan möjlighet att få en egen försörjning och ett eget liv. Jag har en helt annan bild. Jag ska komma ihåg detta och säga till småföretagarna och säga att Sten Andersson tycker att de är otroligt korkade som försöker göra denna insats för Sverige. Sedan nämner Sten Andersson språket. Sten Andersson säger att han inte skulle vilja möta en tandläkare som inte kunde tala svenska. Vem i denna kammare har tänkt sig ett samhälle där inte tandläkaren skulle kunna tala med de patienter som kommer? Men har Sten Andersson tänkt tanken att det finns patienter i Sverige som bara talar turkiska och där det vore en väldig merit om denne tandläkare förutom att tala svenska också behärskade turkiska? Skulle inte det kunna vara en positiv del av den bakgrund som denne läkare har? Det är ett sätt att se på uttrycket Jag vill understryka att jag inte i dag har avskrivit möjligheterna att förändra lagstiftningen. Den är ny. Den behöver gås igenom. Många känner inte till den, precis som Ana Maria Narti sade. Det är den möjlighet som DO ville ha för två år sedan som jag nu återigen har väckt tanken på. Jag har inte avskrivit den, men jag ser att den har både brister och fördelar. Det behöver diskuteras mer. Göran Lindblad säger en del saker som jag direkt kan hålla med om. Men det blir en väldigt konstig förskjutning sedan till att problemen skulle se ut på ett helt annat sätt än vad jag tycker att min verklighet ser ut som. Jag tycker för det första att det var direkt förolämpande att Göran Lindblad stod och spred fördomar i talarstolen om att det första man får lära sig när man kommer till Sverige är var dörren till socialbyrån ligger. Vad är det för trams? Det tycker jag är att sprida fördomar som lever ett väldigt starkt liv på många håll i Sverige. Visst finns det, som jag också erkände till Ana Maria Narti, ett ovanifrånperspektiv som har varit förödande. Där ger jag Göran Lindblad rätt. Det finns också många goda skäl att förändra svenskundervisningen. Där ger jag också Göran Lindblad rätt. Det finns ett mycket spännande arbete på Integrationsverket som nu bl.a. ser på andra möjligheter att lösa både introduktionen och svenskundervisningen. Där har verkligen bristen på att se individer som Ana Maria Narti beskrev varit förödande i långa stycken. Men för mig är problemet normerna, fördomarna och diskrimineringen. Takten i integrationen är för långsam. Därför tycker jag att den debatt som vi nu för är viktig.
Fru talman! Det är nog inget större problem att t.ex. här i Stockholm hitta småföretagare som själva säger att de är dumma som jobbar så mycket som de gör för så lite pengar som de trots allt får ut. Och det är på grund av den politik som statsrådets parti har fört i många år. Vi har sett förslag efter förslag från småföretagarnas organisationer om förenklingar. Och man kan säga att det bara bidde en tumme. Det är vad som har hänt. När det gäller USA så har jag precis som Göran Lindblad läst vad seriösa debattörer har skrivit. Och sammantaget är de experiment som man har gjort i USA inte misslyckade. Men det kan vara en bedömningsfråga. Men det finns både de som är för och de som är emot. Det nya som har blivit resultatet av lagstiftningen är positiv särbehandling. Jag har ställt frågor om detta tidigare men inte fått svar. Men det är inte det som har funnits i Sverige och som finns i dag och som vi inte behöver ha någon lagstiftning för. Ingen arbetsgivare kan väl bli anklagad eller åtalad för att han, om två personer är lika kompetenta, anställer en person som kommer från en grupp som är underrepresenterad? Finns det någon straffsats för det? Jag vet inte. Jag tror inte att det finns. Så detta är ingen nyhet. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att det allvarligaste i denna intervju är följande: Sahlin tvekar inte att beskriva det svenska samhället som rasistiskt. Det tycker jag att hon borde be om ursäkt för. Det är en enorm beskyllning, eller också är det en devalvering av ett uttryck som Mona Sahlin är den enda i regeringen som kan göra sig skyldig till.
Fru talman! Jag får börja med den där dörren som går till socialbyrån. Jag vet inte hur många människor i utanförskapet som Mona Sahlin har mött. Men jag har under de senaste 10-15 åren träffat, intervjuat, umgåtts med, haft som vänner och haft anställda människor som har kommit ur utanförskapet och som fortfarande är i utanförskapet. Och nästan samtliga säger att man blir fast i ett slags utanförskapsindustri där samhället i bästa välvilja håller människor utanför och bidragsberoende. Det är säkert inte onda avsikter från början, utan tvärtom har man försökt att ta hand om människor som har kommit hit. Även människor som är aldrig så svenskfödda har blivit utanför, men de fastnar i detta bidragsberoende och fastnar med handen mot dörren till socialbyrån. Och detta tycker jag, Mona Sahlin, att vi tillsammans ska försöka ändra på. Det är ett förnedrande utanförskap. Jag läste i tidningen häromdagen att AMS nu har problem att göra av med de pengar som man har för budgetåret, och därför ska man i alla fall i Västsverige satsa på mera åtgärder. Det betyder att man fortsätter att hålla människor i utanförskap genom åtgärder i stället för att förmedla arbeten. AMS har ju t.ex. inget volymkrav när det gäller hur många jobb som man har förmedlat. Däremot har man andra krav på sig när det gäller vad man ska göra. Och det är fullständigt snurrigt, och det hjälper till att hålla invandrare lika väl som svenskfödda i utanförskap. Jag tänkte fråga Mona Sahlin om - vi är tydligen överens när det gäller svenskundervisningen - vi kan enas om att människorna själva ska få makt dels var och hur de ska få svenskundervisning, dels var och hur de ska få kompetensutveckling. Kan vi också bli överens om att man utvecklar denna s.k. aktivitetsgarantin till att bli en verklig jobbgaranti som också gäller människor som är socialbidragsberoende, så att man garanterar människor, på ungefär samma sätt som i den danska kommunen Farum, arbete inom 48 timmar? Skulle vi kunna bli överens om det så att det är arbete som gäller så att människor får värdigheten åter? Är vi överens om det, Mona Sahlin?
Fru talman! Angående affirmative actions, positiva åtgärder, kommer jag att gräva fram den rapport som jag skrev 1994 för universitetet i Linköping angående förändringen i det amerikanska samhället. Jag tycker att det är lika aktuellt i dag som då. Det var faktiskt en otrolig förbättring. Det var hela yrkesområden som tidigare hade varit förbjudna för minoriteterna som i dag är lika öppna som alla andra. Sverige har förlorat väldigt mycket på detta. När iranska människor har fått utbildning som tandläkare i Sverige och sedan flyttat till England har Sverige förlorat väldigt mycket. Min man som är svensk läkare jobbar tillsammans med en koreansk läkare. Det går alldeles utmärkt. Det finns absolut ingen tendens hos patienterna att utesluta den gula farliga läkaren från vardagskommunikationen. Däremot känner jag väldigt många läkare som inte har fått del av sjukvårdssvenska. Hit vill jag komma. Vi fick en första chans i invandrarbefolkningen när Sverige blev medlem i EU. Då fick nämligen invandrargrupperna ta ansvar för sig själva och genomföra egna projekt. Men det var 1 % av alla projekt som leddes av invandrare. 1 800 projekt var beviljade. 19 projekt genomfördes och igångsattes av invandrare. Det säger väldigt mycket om den där otroliga dominansen som den offentliga sektorn har på området som slår ut invandrarnas initiativ. De konkurrerar på helt otroligt orättvisa villkor, med svaga grupper som vill skaffa sig nya arenor.

Fru talman! Jag tycker att det har varit en bra och spännande debatt som jag också verkligen hoppas fortsätter, även om tiden här nu tar slut. Jag vill kortfattat säga till Göran Lindblad att det är lite svårt att ana vad som ligger i botten i beskrivningen av vad vi skulle kunna vara överens om när det gäller svenskundervisningen. Men den behöver förändras och individorienteras. Och jag tror personligen mycket på att kombinera insatserna för att ge den där kompletterande yrkessvenskan och den kompletterande yrkesutbildningen. Där tror jag en av nycklarna ligger. Jag tror att detta fanns på ett annat sätt under den rena arbetskraftsinvandringen på 50 och 60-talen i Sverige. Det är jag mycket intresserad av. Jag är också intresserad av att gå vidare med den erfarenhet som jag vet att Ana Maria Narti har och som vi har diskuterat flera gånger genom åren om hur projektstöden många gånger har undgått att bli lyftet för invandrargrupperna själva. De har i stället ofta blivit föremål för ett ovanifrånperspektiv från många myndigheter. Jag ska verkligen leta vägar här att förändra det synsättet. Jag tror, för att uttrycka mig milt, att tiden är mogen för det. Sten Andersson gick, men jag vill ändå säga att min uppfattning är att Sverige har stora problem också med rasism. Sverige har rasistiska organisationer. Sverige har problem med det som många kallar vardagsrasism, och Sverige har problem med det som vi har diskuterat här i kväll, nämligen med diskrimineringen. Jag vill också försöka förändra synen i debatten när det gäller att mycket av diskrimineringsproblemen och integrationsproblemen inte är individuella problem, att invandrare X och Y har gjort ett felaktigt val eller gått en felaktig svenskundervisning, utan att grundproblemet är strukturerna i samhället, den okunskap hos oss som individer, arbetsgivare eller politiker, att se olikhet som en tillgång. Så även om vi tycker olika i en del sakfrågor, så hoppas jag att vi kan enas om att vi måste förändra Sverige med denna inriktning och att det är bråttom.

Fru talman! Anita Sidén har frågat justitieministern vilka åtgärder han tänker vidta för att komma till rätta med rymningarna från landets ungdoms och LVM-hem. Interpellationen har överlämnats till mig, eftersom det är jag som ansvarar för ungdoms och Det är givetvis allvarligt när ungdomar och missbrukare som vårdas på SiS institutioner avviker från den vård som de behöver. Det är dock oklart hur omfattande problemet med avvikningar är. Den statistik som Anita Sidén hänvisar till bygger på ett mycket ofullständigt internt arbetsmaterial från Statens institutionsstyrelse, där t.ex. sen ankomst från en permission kan definieras som avvikelse. Statistiken ska analyseras närmare och kan därför ännu inte ligga till grund för några slutsatser om vårdens innehåll eller säkerhetsaspekter på vården. Därför begränsar jag mig till att på mer principiella grunder klargöra förutsättningarna för tvångsvården och möjligheten till inlåsning av ungdomar och vuxna missbrukare som befinner sig i de olika vårdformer som SiS ansvarar för. Låt mig börja med ungdomarna. Tvångsvård av ungdomar regleras i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga . Vård med stöd av LVU är ingen straffrättslig påföljd. Det primära syftet med en placering på ett särskilt ungdomshem är vård och behandling - inte inlåsning och förvaring. Ungdomar som vårdas enligt LVU har undantagslöst mycket svåra problem, och i början av institutionsvistelsen behövs ofta en hög grad av kontroll. Lagen medger därför att vården får pågå på en låsbar avdelning under i allmänhet högst två månader. Ofta inleds vården på en låst avdelning, men avsikten är inte att detta ska pågå någon längre tid. Vårdens syfte är en återanpassning till samhället och så småningom ett självständigt liv. Detta förutsätter att man efterhand kan slussa ut ungdomarna mot öppna vårdformer och t.ex. bevilja permissioner. Då ökar naturligtvis risken att ungdomarna avviker. De flesta avvikelser sker också från de öppna avdelningarna, inte från de låsbara. Svårigheten för dem som arbetar inom institutionsvården är naturligtvis att hålla en rimlig balans mellan kravet på den öppenhet som är en förutsättning för en lyckad vård och behandling och den kontroll som krävs för att hålla ungdomarna kvar på institutionen. På SiS institutioner verkställs också påföljden sluten ungdomsvård. Till skillnad från LVU är det en straffrättslig påföljd som ersätter fängelse. Här är det givetvis mycket angeläget att vården sker under betryggande och säkra former. Påföljden har fått en större tillämpning än vad som förutsågs då lagen trädde i kraft. I dag avtjänar omkring 60 ungdomar sluten ungdomsvård. SiS har också fått ökade medel för att klara utbyggnaden och arbetar intensivt med att bygga ut antalet platser och förstärka säkerheten. Verkställigheten inleds på en låsbar avdelning, men det är viktigt att komma ihåg att även när det gäller den slutna ungdomsvården är det meningen att vården så snart som möjligt ska ske under öppna former. Detta innebär att vi har höga krav på säkerhet och samhällsskydd samtidigt som behandlingens och vårdens innehåll ska vara lika kvalificerad som vården för de ungdomar som vårdas med stöd av LVU. Också vuxna missbrukare kan under vissa förutsättningar vårdas mot sin vilja. Stöd för sådan vård ges i lagen om vård av missbrukare i vissa fall . Den grundläggande förutsättningen är att vård inte går att ges på frivillig väg. Syftet med tvångsvården är att motivera till fortsatt vård i frivillig form, vilket innebär att klienten helst inom tre månader ska vårdas utanför institutionen. De flesta avvikningar från LVM-vården inträffar i detta skede. De klienter som vårdas med stöd av LVM har genomgående en mycket svår och långvarig problematik. Det är inte ovanligt med psykiska störningar. Detta medför att många kan ha svårt att följa uppgjorda behandlingsplaner. SiS arbetar kontinuerligt med att förbättra innehållet i vården och att förstärka säkerheten. Vi vet dock i dag inte hur stort problemet med avvikningar är. SiS håller nu på att ta fram ett ordentligt underlag över problemets omfattning, och med det som grund utforma interna anvisningar och rutiner för hur avvikningar från vården kan förhindras. En utgångspunkt är att hög kvalitet i vården och tillfredsställande säkerhet är en förutsättning för att SiS ska lyckas med sitt uppdrag att rehabilitera ungdomar och missbrukare med svåra sociala problem.
Fru talman! Jag får börja med att tacka socialminister Lars Engqvist för svaret på min interpellation om rymningar från LVM-hem och ungdomshem. De viktigaste insatserna i kampen mot brottslighet och droger måste komma in tidigt i en människas liv. Ju längre samhället dröjer med att reagera, desto större är risken att de unga fastnar i kriminellt beteende. Oavsett vad orsaken till misslyckandet är måste samhället tidigt kunna fånga upp och föra dessa unga människor till rätta. Samhället får inte låta ungdomar sjunka långt ned i asocialt beteende innan tillräckligt ingripande åtgärder sätts in. Det är klart att man oroas när man får veta att ca 50 kriminella ungdomar är på rymmen varje dag. Kegö hävdade så sent som den 23 oktober i år att narkotikan flödar in i Sverige att tillgången är så stor att man närmast kan tala om rea på knark. Walter Kegö menar dessutom att det hela försämrats av att en mängd drogliberaler har fått breda ut sig i debatten. Ute i Europa, men även här i Sverige, finns det alltså de som vill legalisera dessa droger och som inte tycker att eget narkotikamissbruk ska vara kriminaliserat. Detta kommer vi moderater inte att acceptera. Det som nu krävs är en kraftansamling på alla plan så att inte ungdomarna får fortsätta att spela rysk roulette med sina liv. Varför jag även tar upp narkotikasituationen är ju att de ungdomar som vi talar om just i dag kan vara mer utsatta än andra och därmed kan de lättare söka sig till de kriminella miljöer där narkotikan utgör ett vanligt inslag i bilden. Det är givetvis bra att socialministern vill att statistiken gällande rymningar ytterligare ska analyseras, för det är ju mycket allvarligt att ungdomar avviker. De som nu dömts till påföljden sluten ungdomsvård har ju fått tidsbestämda straff för grova brott. Det kan röra sig om brott såsom personrån, misshandel, våldtäkt, mord eller andra grova våldsbrott. Vad vi alla vill är väl att dessa ungdomar ska få vård och behandling och gå igenom olika program för att kunna undvika brott i fortsättningen. Vårdens syfte är ju en återanpassning till samhället. Vi vill att alla ska få en bra framtid, och då måste vården vara av hög kvalitet liksom även säkerheten. Utslussningsverksamheten måste naturligtvis vara väl genomtänkt liksom permissionerna. Lämnas de unga vind för våg får de allt svårare att komma igen och de får då inga rejäla möjligheter att klara sig. Att varannan tvångsvårdad är på rymmen eller att 24 ungdomar och 29 unga vuxna under de senaste fem åren har varit på rymmen den sista varje månad när Statens institutionsstyrelse gör eller har gjort sina stickprovsmätningar är väl om något ett misslyckande. Ska de unga kriminella inte få den vård och den behandling som de så väl behöver? Vi måste väl vara överens om att ställa höga krav på både säkerhet och samhällsskydd. Fru talman! I socialministerns svar saknar jag förslag om vad som kan göras medan analysen av statistik gällande rymningar pågår.
Fru talman! Såsom Anita Sidén har beskrivit problemet i sin interpellation skapas det ett intryck av att det är ett stort antal kriminella som regelbundet är på rymmen. Och så kan man uppfatta den rapportering som har varit i medierna. Detta är inte sant. Om man med på rymmen menar att man under längre tid är avviken för att göra någonting annat eller för att vägra vård skulle det vara allvarligt. Vad det handlar om är alltså alltifrån enkla avvikelser från uppgjorda program - att man kommer senare än vad som är överenskommet, att man väntar till eftermiddagen i ställer för förmiddagen osv. - till medvetna avvikelser då man lämnar vården. Allt detta ryms inom den statistik som finns. Det finns faktiskt skäl att noggrant analysera vad det handlar om och se i vilken mån detta är en verksamhet som förhindrar en god vård och som förhindrar att SiS lever upp till de krav som man har. Jag tror att det är klokt att vi också här i riksdagen noggrant analyserar materialet innan vi beslutar om åtgärder. Ifall vi låter bli att analysera, då skulle vi undvika att ta vårt ansvar. Jag vill avvakta en djupare analys om vad det handlar om. Jag har fullt förtroende för SiS ledning att kunna redovisa en sådan rapport innan vi diskuterar vilka nya åtgärder vi ska vidta. Det är inte alldeles säkert att situationen är så alarmerande som Anita Sidén försöker påstå.
Fru talman! Vi är väl överens om att det inte är bra att någon är på rymmen. Rymningstiden utesluter vård. Rymlingarna är på intet sätt färdigbehandlade. I en del fall har behandlingen knappast påbörjats. Sture Korpi säger i en kommentar till Svenska Dagbladet: "I allt väsentligt har vi lyckats men det är klart att vi har haft inkörningssvårigheter. Men jag vill inte säga att det här är alldeles på tok." Men visst är det på tok när de ungdomar som vi i dag talar om inte förhindras att begå brott, inte får vård och behandling utan är på rymmen. Det är viktigt för dessa ungdomar att ha en tid utan kriminalitet. Det är även viktigt för dem som drabbas av deras brottslighet, brottsoffren. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Vi måste ha hög säkerhet och högt samhällsskydd. Därför har vi moderater i motioner framfört att påföljden överlämnande till vård enligt socialtjänsten bör avskaffas. Vi vill inrätta särskilda kriminalvårdshem för unga. På dessa hem ska verkställigheten syfta till att återanpassa den unge till ett socialt liv. Ungdomarnas särskilda behov av kurativa och sociala insatser måste tillgodoses. Här ska det vara mycket hög personaltäthet, med personal som har särskild erfarenhet av att arbeta med ungdomar, så att de kan ges både bra behandling och bra utbildning. Personalen som finns i dag saknar i många fall fortbildning på grund av att det saknats resurser. Kriminalvårdshemmet ska naturligtvis ha ett nära samarbete med socialtjänsten där den unge kommer ifrån, så att den behandling och utbildning som påbörjats utan svårighet kan fortsätta på hemorten. Vårt förslag vore att tala klarspråk. Ungdomar vill innerst inne att vi vuxna tydligt markerar var gränsen går. Det hoppas jag att vi är överens om. Fru talman! I över 20 år har två socialarbetare arbetat i Köpenhamn, för att bl.a. återföra en del rymlingar till deras familjer eller till de institutioner de rymt från. Men nu får dessa svenska livlinor inte vara kvar. De får inga resurser. Vad vi behöver är en målinriktad och fokuserad politik för att tidigt fånga upp ungdomar på glid. Det kan aldrig vara förenligt med human vårdideologi att låta ungdomar vara ute på rymmen.
Fru talman! Det är uppenbart att några av dem som Anita Sidén anser vara ute på rymmen har kommit en timme för sent efter en permission. Om detta är underlaget för alla de åtgärder som Anita Sidén nu pläderar för, är det bekymmersamt. Vi har ett ansvar att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. De uppgifter som har förekommit innehåller alltifrån denna typ av enkla avvikelser till allvarliga avvikelser. Är det inte rimligt att en riksdagsledamot avvaktar med slutgiltigt omdöme tills vi har bilden klar för oss? Jag tycker att det är rimligt. Åtminstone vill inte jag som socialminister ta de första siffrorna som utgångspunkt för mitt slutgiltiga omdöme. Det är ett internt arbetsmaterial. Vi kommer att få en redovisning. Då kan vi bedöma i vilken mån SiS lever upp till de krav vi ställer och i vilken mån vården fungerar. Det är obehagligt att man så snabbt drar slutsatser av ett internt arbetsmaterial, innan vi har bilden klar för oss. När det gäller vård av ungdomar och brottslingar finns det skäl att samhället tar allvarligt på sin uppgift och noggrant analyserar situationen innan man bestämmer sig för nya åtgärder eller bestämmer vilken hållning man ska inta. Jag vill vädja till Anita Sidén att ta del av det material som SiS kommer att redovisa. Jag har fullt förtroende för att SiS kommer att analysera situationen och ge oss ett gott underlag för att fortsätta diskussionen. Det är det viktigaste. Jag vet inte i vilken mån socialarbetarna i Köpenhamn ska fortsätta. Socialtjänst är en kommunal angelägenhet. Det är upp till kommunerna i området att samverka kring frågan i vilken mån man ska ha socialarbetare placerade i Köpenhamn. Det är inte statens uppgift att ta ansvar för socialtjänsten.
Fru talman! Att statistiken ska analyseras närmare är vi överens om. Det sade jag i mitt inledningsanförande. Men låt mig ta ett exempel, för att visa på hur allvarlig situationen är. Den 16 februari sågar A med en bågfil ett hål i gallertaket över rökrutan. Via fönsterblecket kan han och kompisen osedda klättra ut. En månad senare smyger samme A ut på rastgården, lossar en bit av gallret och springer i väg. Den 19 mars bryter A upp en säkerhetsdörr och hoppar ut genom toalettfönstret på kontoret. Den 23 mars forcerar A tillsammans med sin kompis igen samma säkerhetsdörr och lyckas ta sig ut. Fyra gånger på sju dagar rymmer alltså 16-åringen från ungdomshemmet. Han har dömts till sluten ungdomsvård på grund av flera grova våldsbrott. Det har trots allt funnits poliser som kunnat gripa honom. Men vår unge A är inte den ende. De flesta sitter där för att de missbrukar droger, är kriminella och utsätter sig själva eller andra för sådan fara att de i länsrätt eller tingsrätt dömts till tvångsvård. Somliga har rymt ofta medan någon aldrig har gjort det. Utslaget på alla intagningar i fjol så rymde mer än varannan. Vuxna missbrukare är på rymmen oftare än yngre. Planeringsdirektör Gun-Marie Pettersson säger att hon har blivit chockad över uppgifterna, även om det förekommit att en timmes försening efter en permission har markerats som en avvikning från institutionen, precis som ministern sade. Institutionschefen Björn Thysell medger att varje smitning är ett misslyckande. En av ledamöterna har lovat att ta upp frågan om rymningar som en punkt vid nästa styrelsemöte. Tillsynsdirektören Sten Svensson försäkrar även han att rymningarna ska upp på den interna dagordningen. Socialministern säger ju i sitt svar att det är oklart hur omfattande avvikningarna är, men att de är för många och att det är ett problem är vi väl överens om? Kan socialministern inte lova att frågan kommer högt även på er dagordning? Åtgärder måste vidtas innan rymlingen går under.
Fru talman! Det är möjligt att Anita Sidén och jag är helt överens om vilka åtgärder som ska vidtas och vad som krävs för att SiS vård fungerar. Vad jag protesterade mot var de snabba slutsatserna av ett internt arbetsmaterial, som Anita Sidén har redovisat i sin interpellation. Självklart är alla avvikelser ett problem. Men om man är borta en timme efter en permission ger det en felaktig bild att tala om att vara på rymmen. Den interna statistiken handlar om hela problemställningen. Därför får man vara försiktig med att dra slutsatser. Vi kommer att få ett bättre underlag och veta hur det ligger till. Självklart måste målet vara att vården fungerar och att alla är på plats.

Fru talman! Kenneth Johansson har frågat mig om regeringen avser att lämna tilläggsdirektiv till den utredning som ska göra en samlad utvärdering av tandvårdsreformen, med innebörd att utredaren särskilt ska belysa det speciella ungdomsstödet. Han har även frågat om regeringen avser att lämna förslag till förändringar av tandvårdsstödet så att det riktas direkt till ungdomarna i stället för att slussas via landstingen. Slutligen vill Kenneth Johansson veta vilka åtgärder regeringen avser att vidta så att den goda tandhälsan vidmakthålls bland ungdomar. Den avgiftsfria tandvården för barn och ungdomar upp till 19 års ålder bidrar till att ge grundförutsättningar för att behålla en god tandhälsa senare i livet. För att stimulera yngre till att besöka tandvården har man i förordningen om tandvårdstaxa föreskrivit att tandvårdsersättning för undersökning ska lämnas till patienter som är 20-29 år, medan övriga åldersgrupper inte får undersökningen subventionerad. I övrigt gäller inga särskilda bestämmelser för denna grupp. Enligt utredningsdirektiven ska utredaren göra en samlad utvärdering av det reformerade tandvårdsstödet. Det står sedan utredaren fritt att föreslå förändringar som kan antas leda till större effektivitet och främja en god tandhälsa hos befolkningen. Jag förutsätter att utredaren kommer att belysa situationen för yngre vuxna när det gäller tandhälsoutvecklingen och deras ekonomiska möjligheter att få den tandvård de behöver. Detta kan ske inom ramen för det nuvarande utredningsuppdraget. Regeringen har bedömt att ett område där behovet av förbättringar är särskilt stort är skyddet mot höga behandlingskostnader. Höga behandlingskostnader drabbar i störst utsträckning äldre människor. Det är människor som haft betydligt sämre möjligheter än dagens unga att upprätthålla en god tandstatus. När resurserna är begränsade måste vissa prioriteringar göras, och jag anser att det är rimligt att vi inledningsvis i första hand förbättrar situationen för de äldre. Utredningsuppdraget utesluter dock inte förändringar som kan komma andra grupper till godo. Generellt sett är tandvårdsbehoven betydligt mindre hos dem som är unga. Detta hindrar inte att jag har förståelse för att även mindre tandvårdsutgifter kan vara besvärliga för den som exempelvis studerar eller ännu inte lyckats skaffa sig arbete. Självklart finns det också enskilda unga personer som har höga tandvårdskostnader. Det är också troligen så att vissa grupper är mera utsatta än andra. Många invandrarungdomar har t.ex. vuxit upp med helt andra förutsättningar när det gäller tandvård och förebyggande insatser. Undersökningar av barns tandhälsa tyder också på skillnader som beror på föräldrarnas sociala situation. Därför är det viktigt att utredaren föreslår åtgärder för att öka möjligheterna att följa upp tandhälsan i olika grupper. Detta står också i direktiven. Utredningen ska sammanställa tillgänglig information om tandhälsan i Sverige m.m. och kommer då att få den överblick som krävs för att bedöma hur de tillgängliga resurserna för tandvårdsstödet ska användas på bästa sätt. Regeringen kommer nu att avvakta utredningens förslag och därefter ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. I dag har vi det så väl ordnat att tandvården för ungdomar upp till 20 år är kostnadsfri. Men nu visar det sig att många ungdomar, när de fyller 20 år och ska börja betala för tandvården, väljer att prioritera andra utgifter än just utgiften för tandläkarbesöket. Detta är naturligtvis olyckligt och bakgrunden till att jag aktualiserat frågan. Jag och Centerpartiet anser att det måste till någon form av speciellt riktade åtgärder för denna grupp av unga vuxna. Vi vill bl.a. utveckla ett system och rikta en tandvårdsrabatt direkt till ungdomarna, i stället för att skicka pengarna via vårdgivarna. När man fyller 20 år har man ofta just flyttat hemifrån, kanske för att arbeta eller studera på annan ort. Samtidigt som inkomsterna är låga är utgifterna desto fler. I det läget är det lätt att förlora kontakten med den tandläkare man haft genom skol och ungdomsår, som dessutom varit gratis. Det kan kännas svårt att söka upp en helt ny tandläkare i en ny stad när man vet att det kan kosta tusenlappar att gå dit, och så blir det inte av. Olika rapporter visar nu på att unga alltmer sällan går till tandläkaren. Tandhälsan bland yngre riskerar därför att försämras. Ekonomin anges som en huvudorsak. Den fria tandvården för ungdomar upp till 20 år, som haft till syfte att alla ska ha samma möjligheter till tandhälsovård, har inte helt, men till stor del, lyckats. Men övergången till vuxensystemet, då var och en får betala en större del av tandvården själv, har inte lyckats lika bra. När vi nu ser tydliga tecken på att dessa grupper väljer att inte gå till tandläkaren tycker jag att det är vår uppgift att diskutera vad som kan göras. När det gäller det svar som socialministern har gett mig har jag ingenting alls att invända vad beträffar bedömningen att höga behandlingskostnader främst drabbar äldre och att det också är naturligt att den gruppen prioriteras. Det ställer jag mig helt bakom, och det har vi från Centerpartiet också föreslagit. När det gäller tilläggsdirektiv om ett speciellt ungdomsstöd kan jag säga att vi märker att det hanteras olika i olika landsting och att det i många landsting inte kommer den grupp som det är avsett för till del. Socialministern säger att han förutsätter att direktiven till den utredning som nu ska tillsättas också ska innefatta att man tittar på det. Det tycker jag är bra. Det är jag helt tillfreds med. Sedan kan jag ta upp det förslag som vi har skissat på. Det handlar just om ett speciellt riktat stöd, som går i form av ett rabattsystem direkt till ungdomar. Det har dubbla syften. Det ska dels vara en morot för att verkligen få dem att gå till tandläkaren, dels innebära ett subventionerat pris. Min fråga är om socialministern, på samma sätt som han förutsätter att utredningen ska titta på det speciella ungdomsstödet, förutsätter att utredningen tittar även på ett ungdomsstöd som går direkt till ungdomarna och inte via landstingen.
Fru talman! Jag tror att de flesta är överens om att det nuvarande tandvårdsstödet - det är egentligen fel att tala om tandvårdsförsäkring därför att stödet egentligen inte har så mycket av försäkringskaraktär - har allvarliga brister. Jag har i en lång rad offentliga debatter sagt att det långsiktiga målet måste vara att hitta samma principiella lösning för tandvården som vi har för sjukvården. Man kan ha någon form av högkostnadsskydd gemensamt med sjukvården eller också ett särskilt högkostnadsskydd för tandvården. Det betyder att det de närmaste åren är viktigt för riksdag och regering att hitta utrymme och vägar för att skapa en heltäckande tandvårdsförsäkring som ger skydd mot höga kostnader för alla medborgare. Att föra in tandvården totalt i sjukvårdssystemet och låta sjukvårdens högkostnadsskydd också täcka tandvården skulle uppskattningsvis kosta mellan 8 och 10 miljarder kronor. Det är svårt för regeringen, och sannolikt också för riksdagen, att omedelbart hitta ett sådant utrymme. Frågan blir vad vi kan göra när vi ska ta reformer i steg. Jag har sagt att det första steget, och det som är absolut viktigast, är att införa ett skydd mot höga kostnader för den äldre befolkningen. Det är huvudsyftet med denna utredning. Men när vi ändå tillsätter en utredning vill vi också att utredaren ska se över hela tandvårdsreformen och kunna presentera en strategi som innebär att vi vet hur vi ska ta nästa steg för att så småningom nå målet om en heltäckande tandvårdsförsäkring. Om jag ska svara alldeles rakt på Kenneth Johanssons fråga om ett särskilt riktat ungdomsstöd måste jag säga så här: Om vi har begränsade resurser de kommande två eller tre åren skulle jag ändå välja att fortsätta bygga ut för den äldre befolkningen. Jag tror att problemet är störst där. Först därefter, när vi har ett fungerande högkostnadsskydd för den äldre befolkningen, tar vi ett steg som gäller övriga. Om jag tvingas prioritera skulle jag ändå välja att använda resurserna för de äldre.
Fru talman! Som jag sade redan i det förra inlägget är vi överens om att det är de äldre som bör prioriteras, och vi är också av samma uppfattning när det gäller att den långsiktigare målsättningen bör vara ett samordnat högkostnadsskyddssystem. Munnen är onekligen en del av kroppen. Där har vi precis samma uppfattning. Det som jag ändå tycker att det finns anledning att aktualisera utöver detta är det som jag har nämnt och som jag har interpellerat om. Man märker så tydligt och klart att det finns en tendens till att det går åt fel håll med de fina tänder och den tandhälsa som våra barn och ungdomar har efter de många investeringar som har gjorts i detta. Då är det väldigt angeläget att man tar i det medan tid är, så att de inte får en kraftig försämring när de kommer upp i tjugoårsåldern. Det är det jag tycker att det finns anledning att peka på. Här krävs det åtgärder även för denna grupp. Det som vi har skissat på är ett försök att hitta lite nya grepp för att nå just denna grupp. Vi tror som jag sade att en form av tandvårdsrabatt fungerar som en morot när det gäller att få dessa grupper att gå till tandläkaren. Man skulle kunna skicka ett rabatterbjudande direkt till den enskilde, att lösas in hos valfri vårdgivare - privat eller offentlig. Det kan röra sig om åldersgruppen 20-27 år. Vi har i vårt budgetalternativ, utöver att vi accepterar och tillstyrker den satsning som görs från regeringens sida, lagt 100 miljoner kronor på denna speciella ungdomssatsning. Och det tror jag skulle vara väl värt pengarna. Vi får helt enkelt inte slarva bort den stora investering som har gjorts för att våra ungdomar ska ha fina och hela tänder. Fru talman! Jag tycker att jag har fått en viss förståelse för att detta kan bli aktuellt för en insats när resurser finns. Det som är speciellt angeläget är att den här utredningen - och det gäller de direktiv som har fastställts för den - också har till syfte att titta på ungdomsgruppen. Jag tycker att jag har fått ett klarläggande, och det är jag tacksam för.
Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat mig hur regeringen motiverar sin hållning att begränsa tillgängligheten till nikotinläkemedel och om regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att förbättra tillgängligheten av dessa. Särskilt anser Mikael Oscarsson att det vore betydelsefullt att låta inte bara apotek utan även apoteksombuden sälja nikotinläkemedel. Liksom Mikael Oscarsson anser jag att rökningen är ett stort folkhälsoproblem och välkomnar förslag som kan bidra till att rökningen minskar. Läkemedel, som innehåller nikotin, kan vara ett hjälpmedel i vissa fall. Läkemedel är avsedda att enligt läkemedelslagens definition lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom. Vid godkännandet av läkemedel som innehåller nikotin har det, som för övriga läkemedel, ingått ett bedömning av doseringsregim, kontraindikationer, varningar och försiktighet vid vissa sjukdomar samt vid graviditet och amning. Liksom för övriga läkemedel får dessa enbart säljas genom apotek, vilket ger möjlighet till information om läkemedlen och rådgivning på ett annat sätt än om de säljs via ombud. Mikael Oscarsson föreslår att även apoteksombuden ska få sälja läkemedel innehållande nikotin. Denna möjlighet finns redan i dag när det gäller vissa läkemedel avsedda för akuta sjukdomar. Apoteksombuden, som är en del av Apoteket AB:s distributionsvägar, tillhandahåller ett begränsat sortiment av akutläkemedel. Nikotintuggummin kan dock knappast rubriceras som akutläkemedel eftersom de är avsedda att vara en del av ett avvänjningsprogram som i regel löper under sex månader, och de ingår för närvarande inte i apoteksombudens sortiment. Men det finns möjlighet att genom apoteksombuden beställa receptfria läkemedel som innehåller nikotin. Nationella folkhälsokommittén har i sitt slutbetänkande , Hälsa på lika villkor, diskuterat olika åtgärder för att minska tobaksbruket. Dock har kommittén inte berört frågan om tillgängligheten av nikotinläkemedel. Betänkandet ska gå ut på en bred remiss, och regeringen kommer därefter att lägga fram förslag till åtgärder bl.a. för att minska tobaksbruket. Jag kommer vid beredningen av förslagen bl.a. att uppmärksamma frågan om det finns skäl att diskutera en ökad tillgänglighet av läkemedel som innehåller nikotin.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Trots att det är väl känt att rökningen är farlig för hälsan är det fortfarande 1,4 miljoner människor som röker i Sverige. Var femte svensk röker. 2000:91, sägs det att rökningen är den största enskilda hälsorisken i Sverige och att var fjärde rökare dör i medelåldern av sin rökning. Rökningen är den vanligaste orsaken till ohälsa och för tidig död. Tobaksrökning skördar långt fler offer än vad trafikolyckor, alkohol och narkotikamissbruk gör tillsammans. Den vållar ett stort mänskligt lidande och innebär betydande samhällskostnader. Om 100 personer slutar röka minskar sjukvårdskostnaderna de första fem åren med ca 1 miljon kronor på grund av färre fall av hjärtinfarkter, stroke och lungcancer, enligt beräkningar från Socialstyrelsen. Det finns olika sätt att sluta röka. Det mest effektiva är när läkare och sjukvårdspersonal föreslår den vårdsökande att han eller hon borde sluta röka. Det är den absolut effektivaste metoden. Om man nu ser på metoder och hjälpmedel finner man ett hjälpmedel som är säkert, effektivt och väl beprövat, och det är nikotinläkemedel. I en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering betonas också att hjälpmedel för rökavvänjning fördubblar rökarens chanser att bli permanent rökfri. Men i dag är tillgängligheten av nikotinläkemedel mycket låg. Nikotinläkemedel får ju, enligt läkemedelslagstiftningen, endast säljas via apoteken. I Sverige finns ca 900 apotek men ca 34 000 ställen som säljer tobak. Jag tycker att det rimmar illa med folkhälsomålet. Man kan titta på mitt hemlän, Uppsala län. Där finns det 924 ställen att köpa cigaretter på men bara 29 ställen där konsumenterna kan köpa nikotintuggummi. Socialministern sade i sitt anförande att han välkomnar förslag som kan bidra till att rökningen minskar. Mitt förslag och min utmaning till socialministern är att regeringen ska ta initiativ till att de ca 1 000 apoteksombud som finns runtom i Sveriges land ska få nikotinläkemedel i sitt sortiment.
Fru talman! Jag vill erinra Mikael Oscarsson om de sista formuleringarna i mitt svar. Jag ska upprepa dem: "Jag kommer vid beredningen av förslagen bl.a. att uppmärksamma frågan om det finns skäl att diskutera en ökad tillgänglighet av läkemedel som innehåller nikotin." Detta ska faktiskt läsas precis som det står. Frågan om tillgängligheten av läkemedel som innehåller nikotin, dvs. alla de instrument eller medel som vi har för att försöka minska rökningen, har inte behandlats av Folkhälsokommittén, vilket man kan beklaga, men den hade inte möjlighet att diskutera det här. Det innebär alltså att vi under hand som vi diskuterar Folkhälsokommitténs betänkande även får diskutera den här frågan. Då förklarar jag att jag är beredd att diskutera det. Jag kommer inom kort att möta representanter för läkemedelsföretagen som just har framfört synpunkter på detta och som önskar att vi ska tillåta apoteksombuden att ha nikotinläkemedel i sitt sortiment. De invändningar mot detta som har kommit från några håll gäller att det naturligtvis också finns en risk för en sorts nytt icke önskvärt bruk, dvs. att nikotintuggummi används även av dem som inte har rökt eller inte har använt tobak på annat sätt. Jag vet inte i vilken mån det verkligen är en risk, och jag vet inte hur man ska mäta den risken mot att människor fortsätter att röka. Jag vill än en gång förklara att jag är beredd att diskutera detta och kommer att diskutera det med läkemedelsindustrin. Och när vi lägger fram ett förslag med anledning av Folkhälsokommitténs betänkande kommer jag att redovisa ett ställningstagande, men jag är öppen för en diskussion om en sådan förändring.
Fru talman! Det gläder mig att höra socialministerns villighet att lyssna på de här sakerna, eftersom jag ser att det här är någonting som kanske är mer aktuellt än vad vi tror. Nyligen kom det nämligen siffror på att andelen dagligrökare bland män i Sverige ökar för första gången på 20 år. I de nationella målen för folkhälsan som jag läste ur förut fastslås det att vi på tio år ska halvera antalet rökare bland de grupper som röker mest. Hur ska det gå till? Jag skulle vilja fråga socialministern vilka planer han har. I Storbritannien har Tony Blair beslutat att satsa 1,3 miljarder under en treårsperiod, bl.a. på en nationell kampanj där det också ingår en satsning på nikotinläkemedel. Det finns mycket som vi kan göra, men det skulle vara väldigt fint om vi kunde komma till det läget att vi skulle kunna ta det lilla steget att införa nikotinläkemedel i de här apoteksombudens sortiment. Det säger sig självt att ingen ska behöva åka många mil för att köpa nikotintuggummi när man kan köpa cigaretter i den lokala livsmedelsbutiken. Det här är en fråga om sunt förnuft. Jag tycker inte att det ska behöva vara någon partipolitik.
Fru talman! Kampen mot tobaken och kampen mot rökningen handlar framför allt om att se till att unga människor inte börjar röka och inte börjar använda tobak över huvud taget. Det är det viktigaste. Den nationella folkhälsokommittén redovisar ett program för hur vi ska skärpa kampen mot tobaken, och det ska vi ta ställning till, och vi ska redovisa det för riksdagen. Jag tror att vi kan komma mycket längre än vad vi har kommit. Det har varit glädjande att notera att rökningen fram till för bara några år sedan minskade mycket dramatiskt, beroende på en ökad kunskap om rökningens hälsorisker inte minst på unga människor. Det är allvarligt att vi nu ser tendenser till att rökningen ökar, inte minst att unga flickor röker i större utsträckning än tidigare. Vi kan också konstatera att de ekonomiska intressena bakom tobaken, de stora tobaksbolagen, uppträder på ett sätt som jag tycker är förkastligt och inte tar sitt ansvar för folkhälsan. Vi ska således inte överdriva vad nikotinläkemedel kan betyda. Det väsentliga ligger inte i att uppmana folk att använda nikotinläkemedel, utan det väsentliga är att uppmana folk att inte börja röka. Jag har egen erfarenhet av att försöka bli kvitt rökningen. Jag har inte rökt på många år, men jag har använt olika andra metoder för att bli kvitt den. Jag kan inse att det finns ett problem i detta: Om inte nikotinläkemedel är åtminstone något mer tillgängliga än vad de är i dag kan möjligheten minska för dem som vill prova att sluta röka med hjälp av nikotinläkemedel. Jag är alltså beredd att pröva detta. Men jag vill också uppmärksamma Mikael Oscarsson på att det naturligtvis kan vara ett problem att man öppnar för en annan form av bruk av nikotinläkemedel också hos dem som aldrig använt tobak. Men den risken får som sagt vägas mot risken av att alltför många börjar använda tobak, vilket är den stora folkhälsorisken.
Fru talman! Som vi sade inledningsvis är rökning den vanligaste orsaken till ohälsa och för tidig död. Det var vi överens om. Den vållar stort mänskligt lidande och innebär betydande samhällskostnader. Det är detta jag har för ögonen när jag diskuterar den här frågan - alla dessa människor som far illa genom rökningen, inte minst anhöriga, lungcancern, allergierna, hjärt och kärlsjukdomarna m.m. Att öka tillgängligheten av nikotinläkemedel är bara ett litet steg på vägen, men ändå ett steg i rätt riktning och ett steg som kan rädda människoliv och förskona från sjukdomslidande. Jag hoppas och tror att jag kan ta socialministern på orden när han säger att han ska ta med sig de här sakerna och att detta kan få till följd att den här lilla förändringen kan komma till stånd. Som socialministern också var inne på kommer abstinensbesvär akut. Återfall sker oftast när röksuget blir för starkt, när endast den egna viljan finns där. Det är då som det måste finnas en möjlighet att på inte alltför långt avstånd köpa nikotinläkemedel.

Fru talman! Kerstin Heinemann har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra rehabiliteringen av synskadade. Kerstin Heinemann framhåller hur viktigt det är att synskadade får tillgång till träning i punktskriftsläsning och käppteknik som en del av rehabiliteringen. Jag instämmer i betydelsen av sådan träning, men jag har också förstått att det tyvärr brister på sina håll. Med det hälso och sjukvårdssystem vi har i vårt land är det i första hand en uppgift för sjukvårdshuvudmännen att uppfylla målet för hälso och sjukvården: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. De beslutar själva hur de ska organisera sin verksamhet för att det ska ske. Regeringen har i proposition 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso och sjukvården, som för närvarande behandlas i riksdagen, föreslagit åtgärder för att utveckla den grundläggande strukturen och inriktningen. Det övergripande syftet med handlingsplanen är att åstadkomma positiva effekter för hälso och sjukvården som helhet, dvs. att skapa bättre förutsättningar för primärvården och därmed också den specialiserade vården vid och utanför sjukhus att i samverkan förbättra vårdens kvalitet och tillgänglighet. Ett resurstillskott om 9 miljarder kronor avses med anledning av detta tillföras landsting och kommuner under åren 2001-2004. Genom ett avtal om utvecklingsinsatser mellan staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet har åtgärder och inriktning för insatserna, bl.a. förbättrad tillgänglighet till vården, slagits fast. Inriktningen för 2001 års Dagmaröverenskommelse ligger också i linje med handlingsplanens grundläggande mål. Om huvudmännen själva saknar nödvändig kompetens bör de enligt min mening utnyttja de rehabiliteringsaktörer som finns på marknaden. Under åren 1994 t.o.m. 1997 fick landstingen dela på 975 miljoner kronor som stimulansbidrag för att utveckla habilitering och rehabilitering. Dessutom kunde landsting, kommuner och organisationer ansöka om särskilda medel för projekt med samma inriktning. Syftet var att utjämna skillnaderna i tillgången till habilitering och rehabilitering mellan olika delar av landet och mellan olika grupper av funktionshindrade, bl.a. för synskadade. De projekt som riktade sig till vuxna synskadade behandlade i stor utsträckning just de frågor som Kerstin Heinemann tar upp, t.ex. orientering och förflyttning samt läsning och skrivning. Enligt Socialstyrelsen, som ansvarar för uppföljningen, bör projekten kunna fungera som förebilder och exempel för andra verksamheter. Exempel på hur staten försöker stödja punktskriftsanvändandet är även bidragen till SRF för verksamhet på punktskriftsområdet samt produktion av tidningar och tilläggsinformation på punktskrift. Kerstin Heinemann menar att Ami Syn framför allt tillgodoser synsvagas behov. Ami Syn har precis samma ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering till gravt synskadade som man har gentemot synsvaga. Dess insatser kan gälla såväl färdighetsträning för att fungera i arbetslivet som anpassning av arbetsplatsen och utbildning. Jag är, som jag tidigare sagt, medveten om att det finns brister i rehabiliteringen för synskadade. Jag kommer att följa utvecklingen och om det finns skäl återkomma i frågan.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Naturligtvis är jag medveten om att det är sjukvårdshuvudmännen som i första hand har att se till människors behov av vård och rehabilitering. Men när jag blev uppmärksammad på de problem som faktiskt gäller för de synskadade, inte minst de som blir synskadade i vuxen ålder, ansåg jag det ändå motiverat att på något sätt uppmärksamma kanske speciellt socialministern. Det var anledningen till att jag skrev den här interpellationen. Det är ungefär 50-100 personer per år i åldern 20-65 år som tillkommer i gruppen av gravt synskadade. Det är alltså personer i yrkesverksam ålder. Att de bara kan få en grundläggande rehabilitering tycker jag är väldigt bekymmersamt. På de flesta syncentraler ges bara en introduktion till punktskriften och hur den fungerar, men det räcker absolut inte för att man ska kunna återgå till arbetslivet. Av landets ca 7 000 blinda är det inte mer än 1 500 som läser och skriver punktskrift. Punktskriften är mycket viktig, men som socialministern tog upp i sitt svar måste man också kunna röra sig utomhus, kunna använda allmänna transporter och liknande. Det handlar naturligtvis om att de här personerna, som är i yrkesverksam ålder, i bästa fall ska kunna återgå till det gamla arbetet, eller också få ett arbete som kan passa med tanke på det handikapp man har. Jag tycker att det är klart att frågan om de synskadades rätt till rehabilitering måste aktualiseras, om inte annat för att sjukvårdshuvudmännen ska uppmärksammas på att de har ansvaret att hjälpa dessa människor att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det är naturligtvis bra att socialministern är medveten om de problem som finns. Jag är tacksam för hans löfte att följa utvecklingen och om det finns skäl återkomma i frågan. Jag tror faktiskt att det finns skäl att göra det. Jag hoppas att min interpellation trots allt har haft en viss effekt när det gäller den här frågan.
Fru talman! Maria Larsson har frågat mig vilket framtidsscenario regeringen har för IUC verksamheten och vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra framförhållningen vid förlängningen av avtalen mellan IUC-bolag och regeringen. Industriella utvecklingscentrum, IUC, är ett koncept som utvecklats på initiativ av den socialdemokratiska regeringen. IUC-verksamheten har visat sig vara ett efterfrågat och kostnadseffektivt instrument för att stödja småföretagsutveckling. För år 2000 Malmö i söder till Kalix i norr. Statens insatser för denna försöksverksamhet har under perioden 1997 2000 uppgått till totalt 310 miljoner kronor. Regeringens stöd har i huvudsak utgjorts av beställda tjänster för uppsökande, produktutveckling och avknoppning, s.k. UPA-uppdrag. I budgetpropositionen för år 2001 angavs bl.a. att den nya myndigheten för företagsutveckling övertar ansvaret för att beställa tjänster inom ramen för det s.k. UPA-uppdraget från IUC-nätverken. Det blir därför en viktig uppgift för den nya myndigheten att vidareutveckla IUC-verksamheten på de sätt och villkor som regeringen banat väg för. Regeringen kommer att ge myndigheten för företagsutveckling i uppgift att tillsammans med IUC nätverken, i samråd med andra aktörer, lämna förslag om hur verksamheten ska utvecklas och samordnas.
Fru talman! Jag vill tacka Björn Rosengren för svaret. Björn Rosengren är numera den som hanterar IUC är, tycker jag, ett mycket spännande koncept just därför att de är initierade underifrån. De är etablerade underifrån och de drivs underifrån. Den regionala förankring som ofta efterfrågas i sökandet när vi talar om framtidens näringspolitik finns etablerad i och med IUC-bolagen. IUC-bolagen har uppstått trots att plattformar som länsstyrelsen och ALMI finns etablerade. De gamla plattformarna har alltså inte varit tillräckliga och tillfyllest. Nu vill regeringen starta en ny myndighet för att underlätta och förstärka genomförandet av en näringslivs och tillväxtpolitik för framtiden. Men är det det vi får, Björn Rosengren? Vi får en myndighet som är en sammanslagning av ALMI och NUTEK. Båda har tidigare haft uppdrag som statens förlängda arm. ALMI har uppenbarligen på många orter sett IUC som en konkurrent. Om man då tror att ALMI och NUTEK frivilligt sågar av den gren som de själva sitter på tycker jag att man är mer än måttligt naiv. Risken med den nya myndighetens inrättande är i stället att man krånglar till det så att de privata aktörerna helt enkelt inte orkar samarbeta med de offentliga institutionerna. Jag menar att det är en intellektuell härdsmälta att tro att ett flexibelt IUC-nätverk kan inordnas i en myndighet och samtidigt behålla nytänkande och den snabbhet som behövs hos aktörer som vill stötta ett globalt konkurrerande näringsliv. Därför vill jag för det första fråga Björn Rosengren: Varför behåller inte regeringen beställarrollen och låter redan befintliga aktörer inom privat näringsliv konkurrera om uppdragen? För det andra: Om NUTEK-ALMI-kolossen inte agerar på det sätt som gör att IUC-nätverken ges förutsättningar att fortsätta sitt arbete med att utveckla en ny svensk småföretagarpolitik, som faktiskt har visat sig så framgångsrik, hur kommer regeringen då att agera? Är det så att regeringen i och med den nya myndigheten helt frånhänder sig ansvaret till myndighetens tjänstemän?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att regeringens initiativ och stöd till IUC-verksamheten har resulterat i någonting som jag tror kan beskrivas som en industriell folkrörelse. För närvarande har vi, som jag sade, 22 IUC-bolag. De delägs av nästan tusen småföretag, och flera är på väg in, ett hundratal medelstora företag och ett femtontal börsjättar som exempelvis Volvo, SSAB, ABB och Scania. Bland delägarna inräknas även ett femtiotal kommuner, fackliga organisationer samt en rad lokala och regionala intressenter. Jag ska också säga att bakgrunden till dessa IUC kom sig av ett samarbete mellan Metallarbetareförbundet och dess ordförande och den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Beställarrollen som nämns här ska självklart ligga kvar. Vi har sagt att vi ska stödja den här verksamheten ekonomiskt under tre år. Det har vi gjort nu. De frågor som uppkommer är: Ska vi fortsätta att stödja denna verksamhet ekonomiskt eller ska vi inte göra det? På vilket sätt ska vi i så fall göra det? Det är frågor som vi måste ta ställning till. Det bästa sättet att stödja detta på är, ska jag säga, via den s.k. beställarrollen. Lite voluminöst och lite puckartat skulle man säga om man spelade hockey nämndes, om jag förstod det rätt, den stora elefantorganisationen NUTEK och ALMI. Det handlar faktiskt om ungefär 350 miljoner kronor. Det är en väldigt liten verksamhet. NUTEK handlar om 5 miljarder när det gäller riskkapital, men själva verksamheten är ganska liten. Vi tror att det är riktigt att IUC finns inom den här verksamheten. Men IUC:s frihet, deras ägande och statens roll måste bibehållas, och den verksamhet som också Maria Larsson säger har varit lyckosam ska vi bygga vidare på. Men det här är ett sätt att få en verksamhet effektivare. Självklart ska staten också mer och mer försvinna från sådan här verksamhet, eftersom det är i delägandet mellan företag, fackliga organisationer, småföretag, kommuner och stora företag som själva kraften ligger. Det är där entreprenörskapet ligger. Rollen för staten är möjligen att stödja ekonomiskt. Och ska det stödjas ekonomiskt ska det stödjas genom att man beställer. Då får man den kvalitet och den effektivitet som har uppnåtts. Ingen försämring, bara förbättring. och ALMI och en del andra saker som förändras är en förstärkning, så även för IUC.
Fru talman! Jag tycker att det var vackert att tala om en industriell folkrörelse. Jag är beredd att stryka under det. Jag är lika positiv och glad som Björn Rosengren åt att det blomstrar och gror nya IUC runtom i landet. Däremot tror jag, i motsats till Björn Rosengren, att den nya myndigheten kan vara ett sätt att stjälpa eller ta död på den befintliga verksamheten. En viss del av den kommer att överleva ändå. Men jag tror att den roll som staten har haft, att stödja ekonomiskt, fortsatt kommer att vara behövlig för att IUC ska kunna fullgöra ett uppdrag. Det jag vänder mig emot är att man inte använder aktörerna direkt för att utföra de beställningar som regeringen gör. Jag tror att IUC:s frihet kan gå förlorad om man kör det här konceptet fullt ut. Skulle regeringen våga ta rimliga konsekvenser av att verkligen låta det blomma i sin fulla frihet, skulle det enligt mitt förmenande, när man nu har låtit ALMI moderbolag, om vi får kalla det så, gå in i den nya myndigheten, innebära att de regionala ALMI bolagen borde säljas ut. Staten äger 51 % av dem, landstingen äger 49 %. Om regeringen skulle våga sälja ut ALMI på det regionala planet, där de behövs, skulle de överleva. Där det finns andra aktörer som i dag är mer livskraftiga skulle de försvinna. Är detta möjligt i socialdemokraternas Sverige? Jag har inte en lika idyllisk bild som Björn Rosengren av detta. Jag tittade i ARNE-utredningen, som den heter, SOU 2000:04 Statlig organisation för näringslivsutveckling. Den är på 92 sidor. På endast tre ställen nämns IUC och det är ganska likartade skrivningar. Jag tycker att det finns skäl att misstro regeringens avsikter.
Fru talman! Ordföranden i ARNE-utredningen var f.d. ordförande i Företagarnas riksorganisation, en f.d. mycket aktiv och duktig småföretagare som har varit väldigt framgångsrik. Man kan säga att de 92 sidorna inte är formulerade av den rigida socialdemokratiska regeringen, om jag förstod undertonen, utan den är formulerad av den kapacitet och den kompetens som finns inom näringslivet. Jag har stor tilltro till detta. När vi nu har infört dessa IUC, när vi har byggt upp den här strukturen, som också Maria Larsson berömmer, skulle vi då medvetet och intellektuellt vilja skrota detta? Det är inte sant. Vi vill förstärka och ge dessa IUC ytterligare möjligheter att utvecklas. Jag har redogjort för att det finns ett stort antal ägare. Utöver ägarna finns det numera ett stort antal icke-ägande småföretag som är involverade. Under den inledande fyraårsperioden har det varit en oerhörd verksamhet när det gäller utbildning, inte minst för småföretagen och företagsspecifika utbildningar. Antalet utbildningar är 700. Totala antalet utbildningstillfällen är 3 500. Antal elever som har deltagit är 126 000. Ytterligare elever i år är 6 000. Totalt antal manveckor är 75 000. Det är en otrolig kraft och verksamhet. Den ska vi förstärka och ytterligare stödja. Skulle det visa sig att man hamnar i situationen att det här inte blir riktigt bra, får man självklart ändra på det. Jag tror att det blir bra. Det är också framskrivet av den kompetens och det kunnande som finns i näringslivet blandad med den kunskap vi har. Tanken med den nya myndighetsstrukturen, dvs. en myndighet för forskning och utveckling, en myndighet för företagande och en analysmyndighet, är att få en större effektivitet och också stödja ökat entreprenörskap och därmed få en starkare tillväxt. Men, än en gång: Om det skulle visa sig att det inte fungerar, får man faktiskt se över detta. Vi har gjort detta för att förstärka dessa IUC:s och ge dem en större möjlighet än de haft. Den möjligheten har inte varit dålig.
Fru talman! Jag har skäl att betvivla att detta blir bra. Jag noterar att Björn Rosengren i så fall är beredd att ompröva den här myndighetsstrukturen. Då anser jag mig ha rätt att återkomma i frågan. Jag tycker inte heller att jag har fått ett klart besked när det gäller hur man ser på IUC. Det var väldigt oklara besked om man över huvud taget är intresserad av att fortsätta att stödja verksamheten ekonomiskt, vilket är oerhört viktigt för att leva kvar som en aktiv part. Vad är regeringens besked till IUC? Ska man säga till sina respektive delägare, dvs. näringslivet, att regeringen är en intresserad samarbetspartner även fortsättningsvis i arbetet med att utveckla nya, spännande uppdrag? Det kommer att finnas en framförhållning i regeringens planering som gör det möjligt för de regionala aktörerna att agera. Eller är beskedet till IUC att försöka komma överens med era gamla konkurrenter, ALMI, som nu handhar beställningarna från regeringen? "Vi i regeringen har inte längre ansvaret, men ta av er hatten och bocka djupt får ni kanske pengar." Vilka av beskeden gäller, Björn Regeringen riskerar med uppbyggandet av denna nya myndighet att gå miste om en fantastisk möjlighet att nå hela vägen fram till de små och medelstora företagen i hela Sverige. Det beklagar jag djupt.
Fru talman! Vi har byggt upp detta, och det har givit småföretagen en fantastisk möjlighet. Nu ändrar vi i myndighetsstrukturen för att få det mer rationellt. Det har vi gjort tillsammans med företrädare från näringslivet, inte minst från småföretagsorganisationerna. Vi har för avsikt att ytterligare förstärka detta. Men jag vill betona hur man t.ex. för en argumentation att sälja ut ALMI och att de ska klara sig själva. Min lilla fråga blir: Vem vill köpa ALMI? ALMI är en konstellation för att stödja småföretagen. Detta har varit bra. Det har berott på att staten har givit stöd. Detsamma är det med IUC. Varför har det gått så bra för IUC? Det är för att staten har stött med ungefär 325 till 340 miljoner kronor. I annat fall hade de aldrig utvecklats så. Men entreprenörskapet och initiativkraften har legat hos alla aktörer - duktiga människor. Det ska vi fortsätta med. Men sedan säger man att vi ska fortsätta att ge IUC stöd. Ja, vi ska ge stöd på de villkor som vi tidigare har gjort, dvs. i form av beställningar. Då blir det bra i den nya myndigheten. Jag har inte sagt att vi ska ändra myndigheten. Vi ska pröva den strukturen nu. Sedan ska vi utvärdera den. Om det visar sig att den är fel, får vi ändra den. Det är för att vi tycker att nuvarande myndigheter inte fungerar bra som vi har ändrat till den nya strukturen.

Fru talman! Camilla Sköld Jansson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att kvaliteten i aktivitetsgarantin blir hög i hela landet och för att även socialbidragstagare garanteras en verksamhet präglad av ömsesidighet i planering och utformning. Camilla Sköld Jansson säger också att insatserna under 1990-talet många gånger syftade till återkvalificering inom arbetslöshetsförsäkringen. Detta uttalande ger en skev bild av verkligheten, så jag vill börja med att nyansera den. Arbetsmarknadspolitiken syftar bl.a. till att fylla de vakanser som finns på arbetsmarknaden. Även under en lågkonjunktur finns många lediga arbeten. För att göra detta har arbetsförmedlingen en rad instrument till sitt förfogande. Även under 1990-talets lågkonjunktur var detta ett mål, och jag är övertygad om att arbetsförmedlingarna anvisade de arbetslösa till de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bäst medverkade till att detta mål skulle uppnås. Visserligen gjorde den stora belastningen på arbetsförmedlingarna och de dåliga statsfinanserna att kvantitet ibland måste gå före kvalitet, men åtgärderna skulle ändå användas på ett sådant sätt att de arbetslösas chans att få ett arbete stärktes och platser tillsattes. En effekt av en tid i arbetsmarknadspolitisk åtgärd var att personer som hade rätt till arbetslöshetsersättning under vissa premisser återkvalificerade sig till en ny period kontant ersättning inom ramen för dessa system. Aktivitetsgarantin vänder sig till personer som har varit arbetslösa länge. Den vänder sig till personer som ännu inte har fått ta del av den kraftigt förbättrade konjunkturen och arbetsmarknaden. Jag håller med Camilla Sköld Jansson om att det är viktigt att det ställs krav på hög kvalitet på insatserna inom ramen för garantin, och givetvis ska det ställas samma krav i hela riket. Arbetsmarknadspolitiken är nationell. Jag har även erfarit, efter samtal med AMS, att de arbetar aktivt med kvaliteten inom aktivitetsgarantin. Precis som Camilla Sköld Jansson nämner så bygger denna åtgärd på en mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren gemensamt upprättad handlingsplan. Handlingsplanen är, inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, ett instrument för att upprätthålla god kvalitet, och detta instrument har förfinats genom åren. Alla personer som deltar i aktivitetsgarantin är inskrivna vid arbetsförmedlingen. Detta innebär att personer som deltar i aktivitetsgarantin och som har socialbidrag som sin försörjning behandlas precis på samma sätt som alla andra som deltar i åtgärden. Givetvis ska även dessa personers aktiviteter bygga på en gemensamt upprättad handlingsplan. Det finns dock en viss oklarhet om var gränsen ska gå mellan arbetsförmedlingens och socialförvaltningens ansvar. Regeringen har därför aviserat att AMS kommer att få i uppdrag att se över detta i samråd med Socialstyrelsen och Kommunförbundet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag ska också inleda med en förhoppning om att den debatt som nu följer ska utveckla resonemangen. Svaren har inte riktigt fångat in mina frågor. Jag vill kort säga att den formulering som Rosengren tycker ger en skev bild av verkligheten är hämtad ur akassepropositionen. Nu är inte det någon frågeställning som jag tar upp i min interpellation, men jag vill säga att jag har ingen annan åsikt om den arbetsmarknadspolitik som fördes under 1990-talets lågkonjunktur än att det var nödvändigt att det fanns starka inslag av försörjningspolitik. Det är något som vi har igen nu. Interpellationen handlar alltså om innehåll och kvalitet i aktivitetsgarantin. Som arbetslös befinner man sig i en mycket utsatt situation med en självkänsla som många gånger ligger i botten. De verksamheter som ska stödja mig när jag är arbetslös har att gå en balansgång. Det fordras professionalism för att kunna kombinera tilltro, ansvar, respekt och integritet å ena sidan med krav och kontroll å andra sidan. Detta är så klart viktigt i allt arbete som bedrivs på arbetsförmedlingarna, men särskilt viktigt är det i fråga om aktivitetsgarantin. Dels är det så att jag som arbetslös kommer dit efter en lång period av arbetslöshet där både jag och arbetsförmedlingen har provat en rad olika insatser som vi har erfarenheter från. Dels handlar det om heltidsaktiviteter. Det kan handla om en lång period som måste fyllas med konstruktiva inslag. Det ställer förstås höga krav på förmedlingen. Jag har gjort några studiebesök och tittat på hur man på olika håll har byggt upp den här aktivitetsgarantin. Det är en mycket stark variation i kvaliteten. Det finns alldeles utmärkta exempel där man har handlingsplanerna, som ligger centralt, där jag som arbetssökande har stort inflytande över det som ska göras och där man ser att den arbetssökande har stora resurser. Det finns exempel på att man har kombinerat med annan kompetens, det kan vara att man har läs och skrivsvårigheter eller kanske skulder som behöver saneras. Det kan finnas andra bakomliggande faktorer som också behöver redas ut. Men så finns det också exempel som man inte skulle vilja se. De kan vara så torftiga att det i praktiken handlar om att man tilldelas en lokal och där ska man vistas i åtta timmar för att det är en heltidsaktivitet. Det här tas bl.a. upp i senaste numret av TCO tidningen. Där tar man upp en rapport från TCO och SIF, som också behandlar det här mönstret. I ingressen säger man att aktivitetsgarantin på en del håll inneburit en kränkande behandling av långtidsarbetslösa. En utredare på TCO säger att han har kontakt med medlemmar som känner sig hunsade. På SIF säger man att det inte är någon våldsam anstormning av klagomål, men man får fler signaler än vanligt om att det inte står rätt till beträffande hur det fungerar. Det är mot den bakgrunden interpellationen är ställd och det är mot den bakgrunden som det förväntas ett engagemang från ansvarig minister. Det finns också kritik från handläggarhåll, där man menar att det inte gjorts någon tydlig prioritering. Flera förmedlingar menar att de nu är så hårt pressade att det faktiskt börjar bli arbetsmiljöproblem. I svaret hänvisas det mycket kort till att AMS bedriver ett aktivt arbete med de här kvalitetsfrågorna, och det är ju bra. Det är gott så. Men det är ett arbetet som måste ges högsta prioritet. Logiska följdfrågor blir: Hur ser AMS arbete med aktivitetsgarantin ut? Vilket stöd får förmedlingarna? Och hur bedömer, mot bakgrund av de signaler som kommer om direkta kränkningar, näringsministern de planer som AMS har? Är det tillräckligt eller kan det tänkas att det behövs att man intensifierar arbetet?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att aktivitetsgarantin har varit i gång under en mycket kort period. På vissa ställen i landet har man delvis arbetat enligt den här principen med handlingsplaner osv. Men det finns också givetvis orter där man har haft svårt att komma i gång och därmed inte har hunnit upparbeta så hög kvalitet som på andra ställen. Detta är också AMS medvetet om. Därför arbetar AMS aktivt med att ta fram riktlinjer för att kvalitetssäkra verksamheten. För att säkra kvaliteten i aktivitetsgarantin kommer man att följa arbetet med handlingsplanerna. Kvalitetsgarantin ska redovisas enligt AMS kvalitetsstandard för handlingsplaner. Eventuellt kommer man att följa kvalitetsutvecklingsprojekt i t.ex. två län. Man ska ur ett kunskapsperspektiv analysera tjänsten utifrån innehåll, metod, förhållningssätt m.m. och finna minsta gemensam nämnare. Syftet är att identifiera kvalitetskriterier i aktivitetsgarantin till stöd för länen i deras fortsatta arbete med att utveckla aktivitetsgarantin och att få en samsyn, och därigenom säkra tjänsten aktivitetsgaranti oavsett var i landet den utförs. Denna kvalitetsgranskning har redan börjat. En kvalitetsgranskning av ett representativt urval av handlingsplaner genomförs under oktober och november för samtliga län. Granskningen görs utifrån uppsatta kvalitetskriterier samt försök att hitta exempel på handlingsplaner där "kundnyttan", om jag får använda ett uttryck som jag faktiskt ogillar, tydligt framgår för fortsatt kvalitetsutveckling av handlingsplanen. Tanken är också att man ska hitta kriterier för hur yrkesinriktad och geografisk rörlighet finns med som en bedömningsgrund i den individuella planeringen. Inom Arbetsmarknadsverket kommer man att genomföra utvecklingskonferenser för aktivitetsgarantin i några utvalda län. Där förs sedan en dialog med länen för fortsatt utveckling av aktivitetsgarantin. Självklart är det precis så som interpellanten säger här, att det finns ställen där det här inte fungerar så väl. Jag skulle också kunna uttrycka det så att det finns ställen där arbetsförmedlingen i fråga om vanlig, normal förmedling inte heller fungerar så väl. Vi kan hitta sådana exempel. Det är sådant som man alltid måste följa. Vad vi kommer att göra är ju att vi nu följer upp detta så att vi får en bra kvalitet etc. Det kan nog också vara så som sägs här att vissa kan uppleva att de känner sig förnedrade eller på annat sätt uppfattar att den här kvalitetsgarantin inte fungerar så bra för dem - precis som det finns andra aktiviteter inom arbetsmarknadspolitiken där vi får den typen av rapporter. Det finns, och det kommer att finnas. Men målet är ju att till varje pris få bort detta. Där tror jag ändå att vi har minst lika bra kontroll i fråga om aktivitetsgarantin som inom andra områden. Sedan vill jag säga något apropå att det håller på att bli ett arbetsmiljöproblem. Det är ju ändå så att vi har kvarhållit en mängd pengar som annars skulle ha tagits bort när det gäller antalet tjänster. Det gjorde vi just för att vi införde aktivitetsgarantin. Vi vet att det kommer att kräva mer resurser för arbetsförmedlarna. Det kommer att kräva avsevärt mer jobb. Men mitt svar är att det här är nytt. Det har pågått en kort tid. Nu skjuter vi kraftfullt in oss på att få en kvalitetskontroll och att tillse att jag behandlas lika oavsett var jag bor och vem jag är.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag är glad över det engagemang som finns från ministerns sida. Jag är också glad över de tecken som finns på att AMS tar detta på allvar och på att det är ett brett spektrum av olika sätt som man kommer att följa upp det här på. Jag delar också uppfattningen att handlingsplanerna är centrala och att man kommer långt om man via att utvärdera handlingsplanerna och kvaliteten där också kan spegla hur kvaliteten ser ut allmänt i garantin. Det är sant att det har gått kort tid. Därför är ju förutsättningarna de allra bästa att faktiskt komma till rätta med det hela. Jag skulle vilja lyfta in ännu en aspekt som AMS förhoppningsvis har med sig. Det är ju det här med socialbidragstagare och aktivitetsgaranti. Nu finns det ett uppdrag att AMS, Socialstyrelsen och Kommunförbundet ska titta på det här när det gäller gränsdragningsproblem. Där har det också kommit signaler om att ett finns kommuner som öppet pratar om att aktivitetsgarantin kommer att kunna användas till att få ned socialbidragskostnaderna. Man pratar öppet om att villkora deltagande i aktivitetsgarantin för att få rätt till socialbidrag. Man pratar i termer av tvångsarbete osv. Det vore också helt att förfela idén med garantin, och för den delen också rätten till bistånd. Hela konstruktionen bygger ju på innehåll och på att aktiviteter ska bygga på inflytande och ha andra syften än att utgöra en försörjningskälla. Här tror jag också att det är viktigt med ett klart ställningstagande från högre ort så att säga. Annars riskerar vi dels att hamna i ett läge där människor återigen upplever sig som kränkta, dels att det återigen blir en arbetsmarknadspolitik där volymtänkande och försörjningskälla dominerar. Det är precis det som vi faktiskt vill motverka med den här aktivitetsgarantin. Jag känner mig ändå väldigt tillfreds med den redovisning som jag har fått av hur AMS tänker sig att följa upp det hela. Trots det är det väl inte uteslutet att man kan återkomma i en interpellationsdebatt längre fram för att se hur det hela utvecklats.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi för denna diskussion, och jag känner mig också orolig över att det inte alltid fungerar som man har tänkt. Men hittills, om man ser det i stort, har aktivitetsgarantin varit en mycket framgångsrik arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ett av de stora problem som vi har är just att långtidsarbetslösheten totalt sett i alla europeiska länder växer sig väldigt stark. Efter varje högkonjunktur så kommer en lågkonjunktur. Och de som hamnar i arbetslösheten kommer liksom aldrig ur den. Vad vi har lyckats med genom det förstärkta anställningsstödet och aktivitetsgarantin är att vi faktiskt har brutit långtidsarbetslösheten - det är ett annat perspektiv - och mer än halverat den. Jag vet många exempel när det gäller aktivitetsgarantin där många går in i den, och många går ur den, dvs. de får riktiga jobb just därför att de har kommit in i aktivitetsgarantin. Och detta måste ju ses som något mycket positivt. Sedan kommer det nog att visa sig att vi hamnar i en situation där många av många skäl kanske inte kommer ur denna aktivitetsgaranti. Och då måste man faktiskt ta och titta på om aktivitetsgarantin är det lämpliga för dem. Självklart ska det också ske frivilligt. Man ska själv gå in i detta och göra en individuell handlingsplan tillsammans med sin handledare, alltså arbetsförmedlaren. Det är det som är själva poängen. Frågan om socialbidrag och gränsdragningen där vill jag återkomma till. Nu får AMS detta uppdrag, och man har att ta kontakt med Kommunförbundet och med Socialstyrelsen för att se var man landar. Sedan får vi se hur vi ska hantera detta. Därför ska jag be att få återkomma till detta.

Fru talman! Inger Strömbom har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att genomföra de förslag som lämnades för två år sedan av Småföretagsdelegationen och vad jag i övrigt avser att göra för att förbättra småföretagarnas situation. Regeringen har vid flera tillfällen givit uttryck för sin uppskattning för det arbete som Småföretagsdelegationen gjorde och har också i flera väsentliga avseenden tillstyrkt de förslag som delegationen lade fram. Det gäller t.ex. förslag om förbättrade möjligheter att göra avsättningar till periodiseringsfond, möjligheten till individuellt kompetenssparande, satsningar på förbättrad information till småföretagare och hela det paket av åtgärder som delegationen föreslog för att förstärka det mer systematiska arbetet med regelförenkling. Regeringens samlade bedömning är att åtgärder vidtagits i syfte att undanröja majoriteten av de hinder för tillväxt som Småföretagsdelegationen uppmärksammat. Flera av åtgärderna tar dock viss tid innan de kan leda till förändrad lagstiftning eftersom förslagen inte var av den karaktären att de kan genomföras direkt. Ungefär en fjärdedel av förslagen föranleder av olika skäl inga åtgärder från regeringens sida. Om vi i stället går till nuet så visar den svenska ekonomin på en betydande styrka när det gäller tillväxt och ökad sysselsättning. Arbetslösheten närmar sig snabbt det av regeringen uppsatta 4 procentsmålet. De positiva rapporterna om det svenska företagsklimatet duggar tätt när flera tunga oberoende analysinstitut har jämfört Sverige med andra länder. Nyföretagandet är också mycket stort och förra året startades 35 000 genuint nya företag, vilket innebar en ökning med 3 % från 1998. Samtidigt som nyföretagandet ökat det senaste året har vi haft en stadig minskning av antalet konkurser sedan krisåren i början av 90-talet. Det stämmer att det har varit en viss uppgång i konkurserna det senaste kvartalet, men totalt sett har ändå antalet konkurser minskat med Mot bakgrund av denna mycket positiva utveckling måste man säga att det svenska företagsklimatet är bra. Detta hindrar dock inte att vi konstruktivt diskuterar vad vi kan göra för att ytterligare förbättra det goda företagsklimatet i Sverige. Låt mig nämna några områden som jag tror kommer att vara centrala för den framtida nyetableringen och tillväxten hos småföretag. Tillgången på kompetent arbetskraft kommer säkerligen att vara en av nyckelfrågorna för den svenska ekonomin framöver, och då även för de mindre företagen. Det behövs också en ökad kunskap om företagande och att en ännu bättre entreprenörsanda sprids i alla regioner och i alla åldrar. Jag räknar också med att den omstrukturering som nu pågår bland de myndigheter som är viktiga för småföretagens villkor ytterligare ska främja ett positivt tillväxtklimat. Det nya verket för näringslivsutveckling ska leda till en bättre samordning av statliga insatser för småföretagen och en effektivare och tydligare myndighetsstruktur gentemot företagen och andra intressenter. Jag är också övertygad om att det krävs fortsatta åtgärder för att på bred front förenkla regelverket för de mindre företagen. Här har Småföretagsdelegationen startat en positiv spiral som nu framöver, när förslagen genomförs, kommer att leda till kontinuerliga förenklingar för företagandet. Den av regeringen inrättade Simplexenheten övervakar nu regelarbetet inom Regeringskansliet, och samtliga förslag som kan ha effekter av betydelse för småföretagare ska underställas en särskild konsekvensanalys. Slutligen skulle jag också vilja lyfta fram det arbete som bedrivs av den utredning som regeringen tillsatt för att se över de s.k. 3:12-reglerna för fåmansföretag. De innebär enligt min uppfattning en nyckel till tillväxt, ökade investeringar och aktivt risktagande i småföretagen i Sverige. En annan viktig framtidsfråga för många småföretagare är de problem som ofta uppkommer i samband med generationsskiften. Här måste regeringen pröva alla tänkbara åtgärder för att underlätta för generationsskiften i små och medelstora företag. Även denna strategiskt viktiga fråga kommer utredningen att studera.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret, men jag är besviken. När jag väckte denna interpellation så kändes det nämligen som om jag krattade i manegen för Björn Rosengren, som ju har tagit över ansvaret för småföretagsfrågorna. Interpellationen skulle ju kunna vara ett gyllene tillfälle för ministern att visa handlingskraft. Och jag hade förväntat mig att någonting nytt skulle komma, något förslag som skulle kunna leda till ett ännu bättre företagsklimat, eller också ett litet bevis på att Björn Rosengren förstår den lille företagarens situation. Det är därför som jag säger att jag är besviken. I svaret är ju budskapet tydligt - vad som behöver göras är redan gjort. Det svenska företagsklimatet är bra. Och sedan kommer det i texten en hänvisning till den svenska ekonomin och arbetslöshetssiffrorna. Och jag måste erkänna att jag har svårt att se det självklara sambandet mellan dessa två variabler och regeringens bristande reformvilja när det gäller småföretagen. Sverige är ju fortfarande på toppen av en högkonjunktur, och om man ska bygga för framtiden så är det ju nu som reformer för att stärka företagandet och skapa fler riktiga jobb borde sjösättas. Det handlar ju, Björn Rosengren, inte om särskilda gyllene förmåner för den enskilde företagaren. Nej, det handlar om att skapa förutsättningar för att baka en ännu större kaka som vi alla kan vara med och dela. Och det handlar om att inse att ett väl fungerande och välmående näringsliv i tillväxt är förutsättningen för att vi ska klara det offentliga ansvaret för omsorgen, vården och skolan. Och det handlar om att inte knäcka utan att underlätta för dem som vågar ta ansvaret, bära riskerna och ta den enorma arbetsinsats som det innebär att starta och driva ett eget företag. Två tredjedelar av Småföretagsdelegationens förslag har inte till någon del genomförts. Och jag anser precis som ministern att regelförenklingsarbetet måste fortsätta, och det med kraft. Men det är ju inte någon hemlighet att Simplexgruppen från början var totalt handlingsförlamad, ja t.o.m. motarbetad i ministerns eget departement. Regelbördan är inte bara tung, den ökar, och den kostar. Kostnaden för att administrera skatte-, arbetsmarknads och miljöreglerna är fem gånger högre per anställd i företag med färre än 20 anställda jämfört med företag med 50 anställda eller fler. Jag frågar: Hur tänker Björn Rosengren lätta på den bördan? Och jag ställer frågan: Vad vet egentligen Björn Rosengren om småföretagares verkliga vardag, om våndorna som han eller hon kan känna inför ett beslut om att eventuellt anställa en person? Vi kristdemokrater vill ha sänkta arbetsgivaravgifter med 10 procentenheter på den del av löneunderlaget som ligger under 900 000 kr. Då, menar vi, underlättar man för de första anställningarna. Vore inte detta någonting att arbeta för?
Fru talman! Den öppna arbetslösheten ökade från 3 % till 8 %. Antalet konkurser var mer än dubbelt så högt som i dag. Statsfinanserna var i uselt skick. Tillväxten i ekonomin var medioker. Kan interpellanten säga mig från vilken tidsperiod som dessa uppgifter är hämtade ifrån? Jag skulle vilja ha ett svar på det. Enligt en färsk undersökning om företagsledares syn på näringsklimatet i dag har det blivit allt bättre under det senaste året. Sju av tio företagsledare räknar med att öka sin produktion i Sverige. Var tredje företag planerar att anställa fler. Det kan nämnas att IT-företagen hör till den grupp av företag som är mest positiva till näringsklimatet. Jag menar dock att rekryteringsproblemet för företagen är ett problem som alltmer lyfts fram som det riktiga hindret mot fortsatt hög tillväxt. Här måste vi skjuta in oss. Det handlar om att klara av flaskhalsar, om en aktiv arbetsmarknadspolitik som leder till att människor får den kompetens som de behöver. Det leder inte minst till att vi ger möjligheter och utrymme för kompetensutveckling i jobbet. Det som är ytterst avgörande såväl för småföretag som för näringslivet i stort är de makroekonomiska frågorna, att vi har låg ränta, att vi har låg inflation, att vi har en tillväxt och en efterfrågan på våra olika marknader. Det kan vi säga att vi har lyckats väl med, och det är därför som det startas så många småföretag och därför som det går så bra för dem. Simplexgruppen har två uppgifter. Den ena uppgiften fanns inte tidigare, och den innebär att man ska tillse att varje nytt förslag som regeringen lägger fram och som dyker upp då och då inte förhindrar eller på något sätt stökar till det för småföretagandet. Gruppen är också till för att se över gamla regelverk. Den senare tänker jag aktivera mig kring. Simplexgruppen och dess ledning är väldigt nya, och de måste få chans att komma i gång med sitt arbete. Jag ska se till att så sker. Självfallet kan mycket göras när det gäller småföretagen. Det gäller inom skatteområdet och många andra frågor, och det ska jag be att få återkomma till. Vad har Björn Rosengren för kunskaper om småföretagen? Ja, jag kommer från en småföretagarfamilj och är uppväxt i småföretagarmiljö. Jag hör till de barn som har suttit vid julbordet och lyssnat när pappa berättat om balansräkningen, dvs. hur mycket pengar som fanns på banken och om det fanns jobb om en eller två månader. Jag tror faktiskt att jag känner den miljön väl. Därmed tycker jag att jag har legitimerat mig som minister för detta område. Jag har fått erfarenheter genom min uppfostran.
Fru talman! Då hade jag rätt när jag i inledningen sade att när jag lämnade in interpellationen kändes det som att jag krattade i manegen för Björn Rosengren, och det gjorde jag ju. Nu fick han tillfälle att presentera sina kunskaper om småföretagande. Jag delar naturligtvis synen på rekryteringsproblemet. Det är naturligtvis detsamma för både stora företag och småföretag - kanske specifikt för viss småföretag. Om vi nu ska gå tillbaka till småföretagens vardag nämner Björn Rosengren generationsskiftesbeskattningen i sitt svar. Jag tolkar det som att Björn Rosengren tycker att den s.k. Gnosjöandan är någonting positivt och att vi ska försöka att behålla den. Men då måste man snabbt se till att man kommer till rätta med arvs och generationsskiftesfrågorna, vilka faktiskt hotar att utplåna den andan. Många av företagen klarar inte ett snabbt generationsskifte. Andra småföretag ser det kanske som enda utväg att bli en del i en större koncern. Och vad händer då? Jo, då är risken stor att man kan få en karriär-vd som kanske inte ens är intresserad av att bosätta sig på orten. Ägarbytet blir därigenom ett hot mot företagsamheten, det som vi kallar för Gnosjöandan. Jag vet att man har tillsatt en utredning som jobbar med frågan. Jag vet också att det dröjer nästan ett år innan den ska redovisa sitt arbete. Efter det dröjer det ytterligare en tid innan regeringen kommer med ett förslag. Och jag vill fråga: Hur länge kan det dröja innan regeringens förslag om en ny arvs och gåvobeskattning kommer? Hur många företag bedömer ministern hinner försvinna på grund av de nuvarande bestämmelserna innan förslaget kommer? Konkurrensverket har varit väldigt tydligt när det gäller arvs och gåvoskatterna, och man anser att de bör sänkas. Vi kristdemokrater anser att det vore rimligt att det arbetande kapitalet i princip borde undantas från arvs och gåvoskatt just därför att familjeföretag ska kunna hållas samman vid generationsväxlingar. Låter inte det som ett rimligt förslag och som ett första steg, Björn Rosengren?
Fru talman! Frågan om generationsskiften ska utredas nu. Det är en vanlig svensk tradition. Frågan måste utredas och man måste se vilka konsekvenserna blir. Därefter får vi se vad vi kommer att landa i och vad kammaren kommer att fatta för beslut. Jag har också uttryckt att jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Det finns en mängd frågor som är viktiga för småföretagen, men i dag är den viktigaste frågan kompetensutveckling. Där satsar regeringen väldigt stort dels genom de individuella kontona, dels på annat sätt genom kompetensutveckling. Det är den viktigaste frågan, och det är där som vi kommer att få se flaskhalsen. Men jag skulle än en gång vilja ha svar på min fråga. Den öppna arbetslösheten ökade från 3 % till 8 %. Antalet konkurser var mer än dubbelt så högt som i dag. Statsfinanserna var i uselt skick. Tillväxten i ekonomin var medioker. Kan interpellanten säga mig från vilken tidsperiod som dessa uppgifter är hämtade? Jag skulle uppskatta om jag fick ett svar på det.
Fru talman! Visst kan jag svara på det. Det är inte så svårt. Vi vet båda två från vilken tidsperiod uppgifterna är hämtade. Men vi vet också - vilket vi inte behöver utveckla på den knappa tiden här - vad det berodde på. Jag vill ta upp en sak till som är otroligt viktig även för småföretagen. När jag reser runt och träffar företagare, oavsett var i landet jag befinner mig, tar de upp frågan om det dåliga svenska vägnätet. Det är också ett ansvar som ligger på näringsministern. I Jämtland är det dåliga vägar och tjälskador som förorsakar väldiga kostnader, och det finns kalkyler på det. I t.ex. Täby norr om Stockholm finns det andra problem. Det gäller framkomligheten. Trängsel och köer förorsakar kostnader. Trafikknutarna måste lösas. Jag skulle vilja ha en förklaring av ministern. Varför har planerna inte kunnat fullföljas? Varför dröjer den stora infrastrukturpropositionen? Ser inte ministern det som en viktig del också för näringslivet att det finns ordentliga vägar? Jag vill ha ett riktigt svar. Jag vill inte höra någon ursäkt om man är tvungen att samarbeta med riksdagens två mest trafikfientliga partier. Jag vill höra vad ministern har för egen syn på det här. Är inte vägtrafiken avgörande för hela det svenska näringslivet?
Fru talman! Jag vill först säga att jag delar Inger Strömboms uppfattning, att vägar, annan infrastruktur och kommunikationer av olika slag är avgörande för näringslivet och för den svenska utvecklingen. Så är det när det gäller vår tillväxt. Det finns ingenting som är så viktigt för regionalpolitiken som kommunikationer. Där har regeringen bl.a. lagt fram ett förslag, som också har antagits av riksdagen, om Itinfrastrukturen. Vi ska återkomma till frågan om vägarna. Jag har ingen annan uppfattning. Det finns i dag en situation med en eftersatthet i både drift och underhåll och inte minst när det gäller en hel del igångsättning av vägbyggen som har skjutits på framtiden. Förklaringen är att vi har haft en dålig statsfinansiell situation, under en viss tidsperiod medioker. Här i riksdagen liksom i kommunerna har valet stått mellan att satsa på stora investeringar i infrastrukturen eller vänta med dem och i stället försöka upprätthålla våra välfärdssystem. Vi var tvingade att göra nedskärningar. Av våra vägar är 40 % kommunala. Vi kan konstatera att kommunerna har skjutit på investeringarna och försökt att klara annat inom kommunens välfärd. Nu är de i ett läge där de måste göra investeringar. Vi måste också göra det. Det kommer denna kammare att få behandla längre fram. Jag delar den uppfattning som interpellanten har uttryckt.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Kvalitetsgranskningsnämndens förslag om att avskaffa kravet på godkända betyg för intagning till gymnasieskolan. Svaret är kort: Jag ämnar inte vidta några åtgärder som innebär att kraven på grundskolans måluppfyllelse sänks. Tvärtom, regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att upprätthålla kraven och förbättra resultaten. Medel har fördelats för att förstärka stödet till kompetensutveckling för undervisning av elever i behov av särskilt stöd samt för att stödja och stimulera arbetet med språkutveckling, med inriktning på att förbättra läs och skrivmiljöerna. En expertgrupp har fått i uppdrag att analysera behovet av insatser för att stärka måluppfyllelsen och den individuella planeringen. I höst har flera förändringar i gymnasieskolan trätt i kraft. Utvecklingssamtal har införts och rätten till stöd har stärkts. Krav på åtgärdsprogram för funktionshindrade har införts. I budgetpropositionen för 2000/2001 föreslår regeringen att antalet garanterade undervisningstimmar ska utökas. Vidare föreslås att skolan under de kommande fem åren stegvis ska tillföras ökade resurser, 1 miljard kronor mer per läsår tills nivån 5 miljarder kronor är uppnådd, i form av ett särskilt riktat statsbidrag för att öka personaltätheten. Jag konstaterar således att regeringen redan vidtagit åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan. Jag utesluter dock inte att ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga. Det är ännu för tidigt att utläsa effekterna för gymnasieskolans måluppfyllelse av behörighetskraven i matematik, svenska och engelska vid intagningen till gymnasieskolan. Inga elever som tagits in efter det att kraven trätt i kraft har ännu lämnat gymnasieskolan. Statens skolverk har i en samlad bedömning av utvecklingen inom barnomsorg och skolväsende redovisat att effekterna av behörighetskraven är betydande i grundskolan. Det finns de som menar att grundskolan tenderar att bli en treämnesskola. Undervisningen inriktas på mål att uppnå medan målen att sträva mot inte fått den betydelse för arbetet som varit avsikten. Den insnävning av grundskolans uppdrag som detta innebär måste brytas. Ulf Nilsson och Folkpartiet hävdar att det individuella programmet inte fyller sin funktion. Jag håller med om att det inte fungerar tillräckligt bra. Nilssons slutsats att resurserna i stället bör sättas in i grundskolan är dock förhastad. Självfallet är det viktigt att stödresurser sätts in tidigt. Problemet är att alla ungdomar som i dag går på det individuella programmet inte kan nås på detta sätt. Det individuella programmet rekryterar flera olika elevgrupper med helt skilda behov. Jag anser att det finns flera skäl att överväga vad som kan göras för att förbättra utbildningsmöjligheterna för de ungdomar som i dag går på ett individuellt program. Vad gäller betygssystemet har jag tidigare redovisat min uppfattning att kursbetygen inte i tillräcklig grad ger utrymme för progression och helhetsbedömning. Jag har därför givit en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet uppdraget att senast den 20 december innevarande år lämna förslag på de åtgärder som bör vidtas för att betygen i gymnasieskolan ska avse kunskaper i ämnen i stället för betyg i enstaka kurser. Ulf Nilsson påstår att Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd har föreslagit att begreppet Icke godkänd i grundskolan ska avskaffas. Vad gäller begreppet Icke godkänd så existerar det över huvud taget inte i grundskolans författningar.
Fru talman! Jag ska inleda med att tacka skolministern för svaret. Det är bra att skolministern säger att hon inte vill vidta några åtgärder som innebär att kraven på måluppfyllelse sänks. Däremot får jag inte något riktigt svar på frågan hur ministern ser på betygen. Bakgrunden till min interpellation är att antalet som inte har blivit godkända i grundskolan har ökat de senaste åren, särskilt i ämnena svenska, matematik och engelska. Beslutet som genomfördes för några år sedan att eleverna ska vara godkända i basämnena för att börja på gymnasiet var bra. Krav på godkänt innebär att grundskolan måste ta ansvar för alla elever, även de som av någon anledning har svårt för något ämne. Den debatt som uppstod kring hur många som inte blev godkända var nyttig, eftersom politiker och andra verkligen började prata om hur skolan når upp till målen. Folkpartiet tyckte att regeringen var på rätt väg med förslaget om att eleverna ska ha godkänt i basämnena. Desto tråkigare är det om regeringen backar när det visar sig att skolorna inte klarar att nå upp till målen. I dag får 10,5 % av grundskoleeleverna inte godkänt i basämnena, alltså svenska, engelska och matematik. Den siffran har ökat från 8,6 % på bara två år. Jag erkänner gärna att ökningen inte bara behöver bero på att skolan har blivit sämre. Den kan också bero på att lärarna har blivit säkrare på att sätta de nya betygen. I så fall är det bra för eleverna. Fru talman! Varje gång en elev får ett för högt betyg blir den eleven lurad på det extra stöd han eller hon skulle ha rätt till. Läraren kanske har sparat ett antal tusenlappar till kommunen genom att sätta ett för snällt betyg, men eleven blir verkligen inte hjälpt av att speciallärare och extraresurser försvinner. Skolverket kom i september med ett mycket märkligt dokument från sin kvalitetsgranskningsnämnd. Skolverket anser att inriktningen på basämnena i grundskolan lett till en överdriven fokusering på engelska, svenska och matte. Ingegerd Wärnersson tar också upp den tråden och antyder att grundskolan håller på att bli en treämnesskola. Men är inte en elev hopplöst förlorad på gymnasiet om han eller hon inte kan läsa och förstå en vanlig dagstidning? Så elementära är i princip kraven på godkänt i svenska i grundskolan. Ingen elev blir hjälpt av att få gå vidare till en utbildning som man inte har förutsättningar att klara av. Skolverkets slutsats blir uppseendeväckande. Genom sin kvalitetsgranskningsnämnd föreslår man att själva begreppet godkänd ska tas bort. Jag skulle vilja höra skolministern konkret kommentera det förslaget. Hur ska jag uppfatta att Ingegerd Wärnersson delvis instämmer i Skolverkets synpunkter på nackdelarna med dagens krav på godkänt? Är skolministern beredd att avskaffa kravet på godkänt eller inte? Frågan är så central att en viljedeklaration skulle vara betydelsefull, inte minst för lärare, föräldrar och elever, så att de får en chans att vara med i debatten om några förändringar är på gång. Det kanske tvärtom är så att skolministerns kritik av treämnesskolan ska tolkas som att hon vill utöka kravet på godkänt till fler ämnen. Folkpartiet är gärna med och diskuterar sådana eventuella förändringar. Fru talman! Skolministern har inte talat om hur hon ser på dessa frågor om betygen. Det finns möjlighet för skolministern att i nästa inlägg förklara hur hon ser på betyg och kravet på godkänd för att få börja gymnasieskolan.
Fru talman! Nej, jag är inte beredd att plocka bort dessa krav i dag. Det sade jag också i mitt svar. Däremot fokuserade jag på det som inspektörerna tog upp i sin rapport, dvs. att vissa undersökningar har visat att det har blivit en fokusering från skolans sida på svenska, engelska och matematik, med den följden att man har ägnat mindre tid åt övriga ämnen. Det tycker jag är väldigt viktigt att vi uppmärksammar. Jag tror egentligen att Ulf Nilsson och jag är överens om att alla ämnen har lika värde i grundskolan. Det som regeringen gör nu är en stor satsning för att så tidigt som möjligt se till att alla barn verkligen lär sig både att läsa, skriva och räkna. Det är grunden för att man ska kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle. Detta måste vi klara av. Vi måste tidigt kunna möta barnen. Vi måste kunna göra det redan i förskolan och sedan i de första åren i grundskolan. Det är där satsningarna ska sättas in först och främst. Det är därför också viktigt att vi får fler specialpedagoger som kan möta de elever som har svårigheter just inom ämnena svenska och matematik. Positiva erfarenheter har vi fått t.ex. av att man i arbetet med de mindre barnen kombinerar ämnen som t.ex. svenska och idrott. Vi vet att motoriken har stor betydelse när elever ska lära sig såväl att läsa som att skriva svenska. Vi vet att matematiken också kan kombineras med olika ämnen för att stimulera de barn som har större svårigheter än andra. Det tycker jag är väldigt bra. Jag kommer med intresse att följa olika pedagogiska arbetssätt och arbetsformer där lärarna för att göra arbetssituationen i skolan mer lustfylld ser till att låta träningen av basfärdigheterna ingå i övriga ämnen. När kraven kom på att eleven skulle vara godkänd i svenska, engelska och matematik hade flera av eleverna kommit en bra bit upp i grundskolan. För att de skulle få de nödvändiga kunskaperna innan de började på gymnasiet kan det ha blivit en fokusering. På sikt ska denna basinlärning självklart ske så tidigt som möjligt. Men under övergångstiden tror jag att man har fokuserat på inlärning de senare åren. Det är kanske det som är anledningen till inspektörsrapporten. Man har pratat om de s.k. treämnena. Men den framtida inriktningen måste vara klart bredare. I det fallet hoppas jag att vi är fullständigt överens om att vi ska möta behovet av basfärdigheter så tidigt som möjligt och att alla ämnen ska ha lika värde inom grundskolan. Men jag återupprepar att jag i nuläget inte tänker plocka bort kraven.
Fru talman! Jag tackar skolministern för det svaret. Det som sades om betygen framgick faktiskt inte av det första svaret, utan skolministern sade att hon inte ämnar vidta några åtgärder som innebär att kraven på grundskolans måluppfyllelse sänks. Jag tackar för förtydligandet att skolministern inte avser att ta bort kravet på godkända betyg, vilket jag tycker skulle vara förödande. Det är utmärkt. I övrigt talar skolministern om en del andra saker i sitt svar - om nya kursplaner, pengar för vuxna i skolan m.m. Dessa mera allmänna åtgärder ska öka måluppfyllelsen i skolan. Jag tycker att det är lite tveksamt vad regeringen vill att t.ex. pengarna till fler vuxna ska användas till. Folkpartiet har sagt ja till de pengarna, men vi brukar tydligt säga att det till att börja med framför allt behövs fler utbildade lärare i skolan. Jag är dock tacksam för att skolministern, som hon säger, inte utesluter att ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga. Själv är jag nämligen övertygad om att betydligt kraftfullare åtgärder behövs om de ungdomar som i dag misslyckas i skolan ska bli hjälpta. Från Folkpartiets sida har vi föreslagit att grundskolan ska ansvara för eleverna tills de är förberedda för gymnasieskolan. Det innebär att stöd och insatser ska göras tidigt och att grundskolan i en del fall ska få anordna kurser även för elever som har kommit upp i gymnasieåldern. Det innebär att skolan tar ansvar för att ingen elev glöms bort och skickas till en skolform han eller hon inte är förberedd för. I stället föreslår Folkpartiet att det nuvarande individuella programmet på gymnasiet avskaffas och att de resurserna huvudsakligen läggs på grundskolan. Det individuella programmet är ju till för elever som läser på gymnasiet fast de inte har tillräckliga kunskaper i diverse ämnen för att klara sig i gymnasieskolan. I dag lyckas inte skolan alls med dessa elever. De allra flesta lyckas aldrig klara ett vanligt gymnasieprogram. Hjälpen har helt enkelt satts in för sent. Skolministern talar också i sitt svar om att hon har gett en grupp i uppdrag att lämna förslag om ett nytt betygssystem i gymnasiet - om att avskaffa kursbetygen. En elev som fått t.ex. betyget Väl godkänd i matte A men sedan får betyget Icke godkänd i det svårare matte B skulle alltså inte i sitt betyg kunna visa att han eller hon har klarat av en av kurserna bra. Jag vet inte hur dessa förslag kommer att se ut, men jag önskar att det inte blir som tidigare i skolpolitiken, dvs. att det kommer ett förslag och att det genomförs utan en rejäl debatt inte minst med de professionella i skolan - lärarna. De flesta elever jag har talat med vill ha kvar kursbetygen. Däremot är de ofta kritiska till dagens betygsskala med bara fyra olika betyg, inklusive Icke godkänd. Det behövs fler steg i betygsskalan för att den ska bli mer nyanserad och rättvis. Särskilt är hoppet mellan betyget Godkänd och Väl godkänd alldeles för stort för att det ska kunna kännas rättvist. Men de frågorna berör inte skolministern alls i sitt svar. Inte heller tar hon upp att betygen i dag sätts på ganska lösa grunder. I en ESO-rapport från i år - från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi - skriver man att det troligen existerar en betygsinflation och att fler verkar få godkänt än vad resultaten på de nationella proven motsvarar. Det är återigen samma problem, som Ingegerd Wärnersson inte riktigt vill diskutera på samma sätt som jag. Betyg måste spegla elevens kunskapsnivå på ett riktigt sätt för att skolan ska veta om målen uppnås och för att elever som behöver mera tid och stöd verkligen ska få det. Det viktiga är att få ett betygssystem som fungerar. Skolministern och jag har flera gånger diskuterat detta med att relatera betygen till nationella prov och vad man kan göra för att betygen verkligen ska vara rättvisande när det gäller resultaten. Jag hoppas att vi kan se fram emot någonting också om det framöver.
Fru talman! Vi har redovisat några av åtgärderna för att nå en bättre måluppfyllelse inom grundskolan. Jag tycker att det är väldigt bra att Folkpartiet stöttar satsningen på fler vuxna. Vi har valt att låta skolorna tillsammans med kommunpolitiker och föräldrar själva beskriva var de tycker att behoven är störst, dvs. vilka yrkeskompetenser som behövs mest. Självklart har vi på många skolor brist på lärare. Det tror jag också kommer att vara det vi kommer att se det första året, när ansökningarna kommer in. Men det är också brist på psykologer, specialpedagoger och kuratorer. Jag tycker att det är viktigt att skolorna själva för fram vad de anser viktigast. Ett andra uppdrag är det uppdrag som Skolverket kommer att få av regeringen att utveckla en strategi för hur verkets medel för lokal skolutveckling samt de särskilda medlen för ökning av basfärdigheterna ska kunna bidra till en ökad måluppfyllelse. Medlen ska i större utsträckning än hittills riktas mot de kommuner och skolor som bäst behöver stöd. Skolverket kommer i mitten på november att redovisa för regeringen hur man tänker lägga upp denna verksamhet. Medel har också avsatts för såväl 2001 som 2002 för särskilda utvecklingsinsatser i syfte att främja basfärdigheterna, dvs. att läsa, skriva och räkna. Dessutom kommer kompetensutveckling av lärare inom det specialpedagogiska området för undervisning av elever i behov av särskilt stöd, t.ex. elever med läs och skrivsvårigheter och dyslexi, att ske. Åtgärder kommer att vidtas för att förstärka modersmålsundervisningen såväl i förskolan som i skolan. Senare i höst återkommer regeringen med en särskild satsning på matematik. Vi försöker att på olika nivåer och med olika inriktningar hela tiden ta tag just i de elever som Ulf Nilsson har berört, nämligen de elever som har ett större behov än andra, där vi ännu inte har nått de mål som vi har satt upp. Om man tittar på vilka elever som går det individuella programmet ser man att det dels är elever från årskurs 9, dels elever som går om individuella programmet. Det finns en tredje grupp med elever som har gått från ett nationellt program till det individuella programmet, och det finns en fjärde grupp med elever som inte har gått i grundskolan, utan de har kommit till Sverige och startar på gymnasienivå. Ungefär 50 % av eleverna, som går på det individuella programmet, tillhör de här fyra olika grupperna. När vi ska titta på det individuella programmet i en framtid måste vi fundera över vilka elever som, enligt vår bedömning, över huvud taget ska finnas där. Välfärdsbokslutet visar ju också att det här kanske inte alls är den bästa lösningen för gruppen elever med utländsk bakgrund som inte har gått i grundskolan och som nu går in på det individuella programmet. Vi måste fundera över ett annat bättre sätt att möta dem, eftersom de har missat hela den nioåriga svenska grundskolan. Hur det individuella programmet ska se ut i en framtid är också en uppgift som Gymnasiekommittén får att hantera. Men givetvis - det har jag också sagt i tidigare debatter, måste intentionen vara att de allra flesta elever ska klara grundskolan och kunna gå över till ett nationellt program. Det ska ju snarast vara undantag att man ska behöva gå till det individuella programmet. Det är därför som det är viktigt att alla de insatser som vi nu gör från grundskolan verkligen kommer att kunna genomföras och att samtliga kommuner också tar sitt ansvar när det gäller såväl kompetensutveckling som lärarresurser.
Fru talman! Det finns mycket annat att diskutera när det gäller antalet elever som inte når upp till vare sig grundskolans eller gymnasieskolans mål. Det är saker som vi inte har tid att diskutera i dag. Från Folkpartiets sida vill vi ju ha ett annat gymnasium med fler möjligheter, t.ex. yrkesinriktning för de elever som är intresserade av det. Men en sak som vi är överens om är att det är viktigt att elever har tillräckliga kunskaper för att klara nästa nivå när de går vidare. Därför är det, som sagt, bra att skolministern i alla fall slår fast i dag att kravet på att man ska vara godkänd för att komma in på gymnasiet ligger kvar. Sedan tycker jag att det vore väsentligt om det individuella programmet som generell åtgärd för elever som inte uppnår godkända betyg avskaffades. Det skulle nämligen sätta press på grundskolan att sätta in stöd tidigt och arbeta på ett annat sätt. Sedan är det en annan sak att det alltid kommer att finnas behov av stöd och hjälp till elever, bl.a. till dem som just har kommit till Sverige som går på gymnasieskolan. Men om man har det individuella programmet som en allmän hjälpåtgärd blir det ändå så att man struntar i kravet på godkända betyg, eftersom många elever går vidare till gymnasieskolan i alla fall. Sedan skulle jag vilja höra en kort kommentar i skolministerns sista inlägg om den här fortsatta undersökningen av vad betygen egentligen visar. Enligt den ESO-rapport som jag talade om har t.ex. tio i gymnasiet icke godkänt i provet i svenska B, medan däremot bara 5,6 får icke godkänt i betyg. Det är alltså mycket som talar för att det finns en inflation i betygssystemet. Och, återigen, att sätta för snälla betyg är inte att hjälpa eleverna, utan det är att stjälpa eleverna, eftersom de då går miste om det stöd som de annars skulle ha rätt till. Sedan fick jag heller ingen kommentar om fler betygssteg för att man ska få ett rättvisare system, men jag vet att skolministern tidigare har sagt att hon inte är intresserad av det. Jag tackar ändå för upplysningen om att kravet på att man ska vara godkänd finns kvar, och det är jag glad för.

Fru talman! När det gäller det nuvarande betygssystemet visade inspektörsrapporten att lärarna fortfarande inte har tillräcklig kompetens när det gäller användandet av betygsstegen. Det har vi givetvis uppmärksammat, och jag tar för givet att också Skolverket nu är medvetet om det här och funderar över hur man kan stärka lärarnas kompetens när det gäller ett målrelaterat betygssystem. Det gäller i förhållande till elever, och det handlar också om att ge möjlighet till diskussion och dialog mellan lärarna om hur de ser på själva betygssystemet. Den rapport som vi fick från Kvalitetsgranskningsnämnden omfattar tre steg. Man vill plocka bort kravnivåerna, som vi har diskuterat här i kväll, när det gäller matte, svenska och engelska. Det andra var att man ville ha ett annat betygssystem som innehåller fler betygssteg men som inte bara innefattar rena ämneskunskaper, utan det är kanske bredare mätningar av elevernas kunskaper. Det tredje var att man skulle kunna ha en ingång till gymnasiet som inte grundade sig på betyg utan som grundade sig på det första valet till gymnasieskolan. Det ska alltså inte vara betygsrelaterat att komma in där. Det är en mycket omfattande förändring som nämnden för fram. Därför har jag i dag valt att inte göra förändringar som syftar till de tre enskilda förslagen. Om det ska bli någon förändring måste detta ses som en helhet. Det är min uppfattning att betygssystemet är så pass nytt. Dessutom står vi inför en förändring med den slopade timplanen, som kanske kan leda till att vi får nya ämnen. Det vet vi inte ännu. Vi får se hur man arbetar i det här försöket, och därmed får vi kanske också göra förändringar när det gäller betygen.

Fru talman!

Om vi jämför kan vi se att antalet arter i Stockholms skärgård är ungefär 100, medan det är 2 000 på västkusten. Ett av skälen till att vi har begärt denna debatt är det oljeutsläpp som skedde för en månad sedan och som visar på att oljeproblemet fortfarande existerar i Östersjön och är mycket relevant. Helcom räknar med mellan 600 och 700 oljeutsläpp per år. De flesta ser vi inte. De sker till havs. Vi kan se att transporterna av inte bara olja utan även andra kemikalier ökar i Östersjön. Av 9 miljoner fåglar som övervintrar i södra Östersjön tror man att så mycket som 10 %, alltså 900 000, dör oljedöden varje år. Detta är naturligtvis en ekologisk katastrof som vi måste förhindra. Oljan är också giftig och dödar många andra organismer. Vi kan se att varken fisket på torsk, strömming eller skarvsill längre är ekologiskt långsiktigt hållbart. Vi överfiskar. Vi kan se att kadmiumhalten ökat så mycket som tre gånger i strömming sedan början på 80-talet. Vi kan se att salthalten i Östersjön minskar, att övergödningen inte har hejdats, att vi behöver reducera kvävetillförseln med 65 % och fosfortillförseln med 80 % och att detta leder till döda bottnar. En tredjedel av Östersjöns bottnar är nu döda. I Stockholms skärgård är det 80 %. Det finns alltså många skäl att diskutera Östersjön här i dag. Kort sagt kan vi säga att Östersjön är ett hav i kris. Alla fina ord har inte hjälpt, utan nu måste det komma till åtgärder. Men det finns också positiva saker. Forskarna säger att det numera finns stor kunskap om hur Östersjöns ekosystem fungerar och vad som krävs för att minska människans påverkan på dess miljö. Men finns den politiska viljan att återskapa det näringsfattiga och giftfria hav vi en gång hade? Hoppas att denna debatt ger svaren.

Fru talman! Jag besökte i slutet av augusti månad samtliga mina tre kolleger i de baltiska länderna. Vi talade naturligtvis väldigt mycket om Östersjön och oljefrågan, men också om utsläppen av närsalter. Jag avslutade besöket med ett midnattsbad i Pärnu i Estland. Med den svaga månens blänk i vattenytan i mörkret kände jag hur sommarens värme fortfarande fanns kvar i vattnet. Jag upplevde ganska starkt hur Östersjön, i stället för att vara ett hav som har delat människor, nu är ett hav som förenar människor på båda sidor. Jag upplevde också väldigt starkt behovet av att, nu när järnridån är riven, ta krafttag för att rädda miljön i detta bräckliga och vackra europeiska innanhav, som är så känsligt för miljöpåverkan. Jag instämmer i Gudrun Lindvalls beskrivning av de problem vi står inför. Vi har övergödning som fortsätter, trots minskningar av utsläppen av såväl kväve som fosfor både från avlopp och från jordbruk. Problemet i dag är inte bara bestående av övergödningen, utan också av minskad tillförsel av syrerikt och salt vatten under de senaste åren. Det påminner oss också om att klimatfrågan även här kommer att spela en viktig roll. Ökad nederbörd innebär sötare vatten i Östersjön. Klimatförändringar kommer också att påverka det mycket känsliga tilloppet av saltvatten genom Öresund och Bälten. Det har kommit larmrapporter om bottendöden och miljögifter. Vi har fortfarande höga halter av långlivade miljögifter, och det finns fortfarande halter av gifter som vi har förbjudit och tagit ur bruk för flera decennier sedan. Vad gäller oljeutsläppen hade vi en ökning mellan 1990 och 1995 och såvitt man kan bedöma en viss minskning därefter, men det är fortfarande självklart alltför stora och alltför många oljeutsläpp. Det är klart att detta problem symboliseras allra bäst av fåglarnas utsatthet. Runt Gotland har vi ungefär 90 % av Nordeuropas totala bestånd av alfåglar, som varje vinter utsätts för oljeutsläppen. Låt mig använda resten av min tid i denna inledning till att redovisa mitt och regeringens handlingsprogram för att komma åt dessa problem.

Miljömålskommittén föreslog för det andra minskning av ammoniakutsläppen. Det förslaget håller vi nu på att bearbeta för att kunna lägga fram en proposition om någon månad till riksdagen. För det tredje arbetar vi i Östersjösamarbetet med gemensamma åtgärder som ytterligare kommer att minska utsläppen från alla länder - utsläpp från jordbruk, från industri och från avlopp. Vi driver från svensk sida ett åtgärdsarbete som är inriktat mot regionalt utarbetade mål för kväve och fosfor, och det innebär krav på minskning i vissa kustområden med mer än 50 %. Vi stöder för det fjärde Östersjöländernas inträde i EU, och det kommer att leda till ytterligare utsläppsminskningar när dessa länder anpassar sig till EU:s ganska tuffa miljölagstiftning. Vad gäller utsläpp till vatten är den femte åtgärden att fullfölja arbetet med lokala investeringsprojekt. Låt mig ta ett exempel. I Roxen, Glan och Bråviken finns det ett gemensamt projekt som innebär att man anlägger våtmarker och gradvis genomför miljöplaner vid jordbruksföretag och därmed minskar utflödena av kväve och fosfor via Bråviken till Östersjön. Det är ett gemensamt projekt med Linköpings, Mjölby, Motala, Boxholms och Finspångs kommuner. Det är ett i raden av projekt som vi kan stödja genom det statliga stödet till lokala investeringsprogram. Det finns motsvarande projekt i Kävlingeån, Saxån och Braån. Det finns flera exempel också från västkusten. För det sjätte föreslår Miljömålskommittén att utsläppen ska minska med 25 % jämfört med 1995 till år 2010. Också det diskuterar vi, och vi ska naturligtvis försöka se om vi kan skärpa målsättningen ytterligare. För det sjunde arbetar vi med att genomföra det nya ramdirektivet för vatten, där vi förbinder oss att uppnå vissa miljökvalitetsmål för grundvatten, sjöar och vattendrag samt kustvatten. Det här kommer att på ett mycket systematiskt och genomarbetat sätt påverka kvaliteten i vattnet också i Östersjön. Jag går över till oljeutsläppen och kommer till min åttonde punkt på mitt program. HELCOM håller på att genomföra det som kallas för Östersjöstrategin, som innebär ett regelsystem där man har obligatorisk avlämning av avfall i hamn och ett speciellt system som innebär att fartygen inte behöver betala avgifter för att bli av med sitt avfall. Det bör rimligen innebära minskade risker för framtida oljeavfall, även om vi inte helt kommer att lösa problemen på det här sättet. Vi har fått bra förslag från Sven-Erik Alhem när han utredde oljeutsläppsproblemen. Det innebär ett förenklat och utvidgat straffrättsligt ansvar, något som vi verkligen har saknat, och effektivare utredningsförfarande. Därmed kan olagliga utsläpp från identifierade fartyg leda till någon form av åtgärd mot förorenaren. Det här kommer att innebära betydligt större möjligheter för oss att komma åt de skurkar som fortsätter att släppa ut olja i Östersjön. I de fall lagföring inte kan ske i Sverige är det viktigt att Sverige gör allt som är möjligt för att flaggstaten, dvs. den stat där fartyget är registrerat, kommer att vidta åtgärder. Jag kommer att ta flera kontakter, och jag har haft flera kontakter, för att skärpa uppmärksamheten från olika länder på detta problem. Nästa punkt handlar om att vi också måste få en striktare och bättre s.k. hamnstatskontroll. I Sverige betyder den att det som man kan benämna som likkistor, undermåliga fartyg, får nyttjandeförbud och därmed håller sig borta från svenska hamnar. Den kontrollen måste förbättras och bli strängare i hela Jag har träffat min ryske kollega, som dessutom är näringsresursminister, Boris Yatskevitch, och har diskuterat de miljöhot som de olagliga oljeutsläppen i Östersjön utgör med honom. Bakgrunden är att oljetrafiken över Östersjön har fördubblats under de tio år som har gått sedan järnridån revs. Därvid har man också tagit fartyg i bruk som egentligen inte skulle frakta olja i Östersjön och inte heller någon annanstans. Jag har följt upp det samtalet med ett brev till honom där jag har uttryckt min oro för den ökade miljöpåfrestningen, som en ny oljehamn i Östersjön kommer att skapa. Jag har också efterlyst hans analyser av miljöeffekterna av den ökade oljetrafiken i Nästa punkt handlar om att jag, vid nästa möte i HELCOM, Helsingforskommissionen, kommer att begära att man tar upp en diskussion om att vi inte bara ska fullfölja Östersjöstrategin, som vi har utformat den hittills, utan också utarbeta planer för att förstärka den ytterligare i framtiden. Vi måste ha kraftiga sanktioner, bättre och effektivare övervakning, striktare hamnstatskontroll och ökad information till rederierna om Östersjöstrategin och om vår syn på oljeutsläppen. Jag kommer också att se till att Sverige spelar en fortsatt aktiv roll inom EU på det här området, och inom EU sker det just nu ganska mycket, inte minst till följd av den förskräckliga Erika-katastrofen för ett år sedan. Det innebär bl.a. att kommissionen har tagit fram ett särskilt paket med åtgärder. Inte minst står ett påskyndat införande av dubbelskrov på fartygen i förgrunden. Vi får inte glömma att ungefär 70 % av all oljetrafik över Östersjön sker i fartyg med enkla skrov. Och man kan säga att varje sådant fartyg är ett potentiellt hot om en miljökatastrof för Östersjön. När det gäller gifter handlar min nästa punkt om målet om en giftfri miljö i miljömålsarbetet och om de nya riktlinjerna för kemikaliepolitiken, som vi nu arbetar med. Både miljömålsarbetet och kemikaliearbetet kommer att leda till propositioner inom kort. Båda de områdena kommer att påverka giftutsläpp till Min nästa punkt handlar om kraftiga åtgärder inom ramen för det som kallas den nordliga dimensionen inom EU:s arbete. Vi kommer som ordförandeland nästa halvår att ha möjligheter att intensifiera arbetet ytterligare.
Fru talman! Det gäller, miljöministern, att inte bara ha mål utan att också ha åtgärder för att nå målen. Vi kan se att vi hade ett mål om att vi skulle reducera kväveutsläppen till Östersjön med 10 % från 1988. Resultatet har blivit noll. Det gäller alltså att ha någonting mer i nästa steg än målen. Om vi tittar på oljeutsläppen kan vi se att utredningen Att komma åt oljeutsläppen kom i januari 1999. Justitieutskottet var mycket skarp i sin kritik över att propositionen inte lades fram tidigt, och man skrev att propositionen måste komma under 1999. Kommer den 2001, eller när kommer den? Vi kan titta på fåglarna. Det är riktigt, som miljöministern säger, att ungefär 90 % av alla alfåglar övervintrar vid Östersjön, men många övervintrar vid Hoburgs bank, och vi kan se att där finns Östersjöns E 4. Det finns alltså skäl att försöka ändra rutterna, och det finns skäl att försöka skydda Hoburgs bank. Där finns 25 % av alla Europas alfåglar under vintern. Avser ministern att föreslå den typen av skydd för det här området? Sverige har fått dåligt rykte när det gäller fiskepolitiken. Det gäller inte bara att Sverige har varit den nation som har drivit igenom att man får använda 21 km drivgarn i Östersjön. I alla andra hav har man begränsat det till 21⁄2 km, därför att man kan se att man får bifångster - det får man även i Östersjön - av tumlare och fågel. Sverige har också drivit på att vi ska hålla höga kvoter för fisket. Det är dags, vilket även Stefan Edman påpekar, att Sveriges regering antar en ny fiskepolitik, en fiskepolitik som gör att vi inte längre fiskar icke könsmogen fisk utan fiskar så att bestånden kan återhämta sig. För torsk, strömming och skarpsill ser tyvärr situationen mycket dyster ut. När det gäller strömming kan vi se att fisken dessutom är mager, vilket tyder på att det finns rejäla förändringar i ekosystemet som gör att den inte längre hittar föda. Dessutom ökar kadmiumhalten inte bara i strömming utan framför allt i abborre och mussla. Det är stora ökningar. När det gäller abborrar kan vi se att det har varit en ökning med 23 % de senaste fem åren. Det måste utredas varför det är så. Det är dags för en ny svensk fiskepolitik. Det är också dags att se över om vi verkligen ska ha fiskodlingar i Östersjön, eftersom vi vet att fiskodlingar faktiskt förorenar rejält. Det är riktigt, som miljöministern säger, att vi har en utsötning av vattnet i Östersjön. Det kommer säkert att påverka ekosystemet rejält. Detta beror bl.a. på att det har kommit in dåligt med saltvatten från havet. Men vi kan se att övergödningen kanske är ett större problem. Vad det här beror på är svårt att avgöra, men övergödning går att påverka, eftersom Sverige har en lång kust och det läcker mycket. Nästan hela Sverige avvattnas till Östersjön. Det är alldeles självklart. Det räcker inte med ett mål på minus 25 %, eftersom man säger att vi måste ha minus 65 % av kvävet för att komma till rätta med problemen. Stämmer t.ex. politiken att vi ska minska kostnaderna för handelsgödsel i jordbruket när vi kan se att det läcker och att nästan hälften av kvävet, ungefär 45 %, kommer från jordbruket? Algblomningen ökar i Östersjön. Det påverkar också Östersjön rejält. Det finns alltså alla skäl i världen att se över hur politiken förs. Det finns dock någonting positivt. Det är ungefär 200 per år nu jämfört med 10 ungar i början av 70-talet. Det beror framför allt på att många frivilliga krafter har sett till att avgifta havsörnen under vintern genom att lägga ut giftfri föda, så att den inte äter av Östersjöfisken. Det här visar också att naturen kan återhämta sig om naturen ges en chans, men i dag ges inte naturen den chansen. Det räcker inte med mål. Det måste till åtgärder och ibland tuffa åtgärder. Ibland behövs åtgärder som innebär att man kommer i konflikt med andra intressegrupper. Man måste bestämma sig, miljöministern, för vad som är viktigt. Ska vi överlämna Östersjön i balans eller är det viktigare att särintressena just nu får tjäna pengar? Det är ofta det som det handlar om. Det finns alltså alla skäl i världen att driva en offensiv politik. Sverige har en mycket lång kustlinje, och även om vi bara är en tiondel av de 80 miljoner som bor runt Östersjön släpper svenskarna per capita ut mycket. Det gör att vi har ett speciellt ansvar. Hur kommer det sig att vi inte kommer till rätta med M 74 hos lax? Hur kommer det sig att sälarna, som i och för sig har ökat i antal till nästan 10 000, fortfarande uppvisar så mycket skador? Ungefär hälften av sälhonorna har livmoderstumörer. Deras immunförsvar är uppenbarligen försvagat. Det kommer nya gifter som t.ex. flamskyddsmedel i plast. Det här är nya organiska kemikalier som blir kvar i Östersjöbäckenet, som inte kommer härifrån. Det påverkar toppkonsumenterna - säl, tumlare och örn - men också människan. När ska vi få ett så rent hav att vi kan äta fisken utan att behöva vara oroliga? Nej, miljöministern, de förslag vi hörde handlade mest om mål.

Fru talman! Östersjön sammanbinder ett stort antal länder med varierande bakgrund när det gäller såväl politisk som ekonomisk inställning och med skiftande erfarenheter i t.ex. miljöfrågor. Östersjöns överlevnad är därför beroende och påverkad av hur länderna ikring i framtiden kommer att samarbeta. Östersjöns tillstånd har vi bl.a. hört ministern berätta om, så jag behöver inte upprepa det. Vad som dock är ganska uppenbart är att Östersjöns miljöproblem inte enbart är ett svenskt problem utan en angelägenhet för hela norra Europa. Sverige står för ungefär 12 % av utsläppen av kväve i Östersjön, vilket kan jämföras med Polen som står för 27 %. Även om vi i Sverige måste fortsätta att minska våra utsläpp är det angeläget med ett fortsatt internationellt samarbete. De mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska kvävebelastningen på Östersjön är satsningar på förbättrad kväverening från kommunala avloppsverk och minskade kväveutsläpp från jordbrukssektorn, framför allt i de Östersjöländer som ännu inte är medlemmar i EU. Det är där vi bör göra våra miljöinvesteringar i första hand. Östersjön är ur ett oljeutsläppsperspektiv mycket känslig. Det har vi också hört i dag. Ändå vet vi att det dagligen förekommer oljeutsläpp i Östersjön. Inom ramen för Helsingforskommissionen har Östersjöländerna kommit överens om en gemensam strategi för att minska utsläppen av bl.a. olja. Den här Östersjöstrategin antogs 1996 och trädde i kraft den 1 Trots att Sverige har varit drivande i den här frågan väldigt länge har vi ännu inte uppfyllt alla delar av överenskommelsen. Trots påpekanden från såväl Sjöfartsverket som Naturvårdsverket om att tillsynen av hamnarna som ska ta emot avfallet måste förbättras är det inte mycket som har hänt. Enligt Östersjöstrategin ska en myndighet ha huvudansvaret för tillsynen av mottagningsanläggningarna i hamnarna. Sjöfartsverket har även uppvaktat regeringen om att få ett utökat sektorsansvar för att förbättra tillsynen. Då undrar jag: När, ministern, kommer ett besked om detta? Eftersom det inte har skett några oljeutsläpp i Östersjön på grund av direkta olyckor får vi faktiskt anta att det är med ren avsikt man har släppt ut oljan. Med en handling måste ansvar följa, och den som bryter mot lagar och överenskommelser måste naturligtvis kunna ställas till svars och inför rätta. För två år sedan presenterades Oljeutsläppsutredningens betänkande Att komma åt oljeutsläppen. Redan då diskuterades ansvarsfrågan. Jag upprepar därför den fråga som också Gudrun ställde: När, ministern, kommer propositionen med förslag om att vi ska kunna ställa fartygskaptener inför rätta? Det kan väl inte vara så att ordförandeskapet nästa år ska få försena detta, alltmedan fartygen rensar sina tankar i Övergödningen, som i huvudsak beror på en för hög kvävebelastning, ger upphov till flera negativa effekter. För att vi ska komma till rätta med övergödningen måste åtgärderna kunna anpassas efter varje avrinningsområdes speciella karaktär. Vi vet att jordbruket står för ungefär 45 % av kväveutsläppet i Östersjön och att det svenska jordbrukets andel är på 5-6 %. Vad som är intressant i sammanhanget är att vi i dag har samma utlakning av kväve i kilo per hektar och belastning i ton som för 150 år sedan. Då hade man betydligt fler kvävefällor som fångade upp kvävet innan det kom ut till Östersjön. Sedan har staten under hundra år bidragit med miljarder för att torrlägga våtmarker och sjöar och göra dessa till odlingsmarker. Nu har vi i stället det omvända: att ge bidrag för att återställa våtmarker. Även om det är viktigt att komma åt källan är ändå olika typer av kvävefällor i syfte att öka naturens egen förmåga att bromsa näringsläckage nödvändiga. Mycket av våra kunskaper inom jordbruket, såväl det ekologiska som det konventionella, är till stor nytta för länderna på andra sidan Östersjön. När det gäller naturgödsel, som står för ett högt ammoniakutsläpp, krävs kunskap om användning. För gödsling med handelsgödsel finns det i dag kunskap som måste spridas, t.ex. att rätt giva på varje kvadratmeter kan ges med hjälp av en GPS på traktorn. Vi får inte komma på efterkälken när det gäller forskning och utveckling - för inte kan väl ministern vilja att det svenska jordbruket ska behöva försvinna för att vi därmed ska klara ett minskat kväveutsläpp i Östersjön. Något som också har förbryllat, och som även Gudrun Lindvall tog upp, är att vi på senare tid har sett en ökad förekomst av kadmium i fisk. Det här skulle kunna bero på att försurningen gör att naturligt kadmium frigörs från mineraler för att sedan föras ut i Östersjön. Därför undrar jag om ministern har för avsikt att efterforska om denna teori stämmer och om det i så fall kan bli aktuellt att införa skogskalkning. Fru talman! Östersjön är ett hav i obalans. Även om effekterna av det vi gör i dag syns först efter många år är vårt handlande ändå viktigt. Forskning och utveckling är viktiga förutsättningar för att hålla balans och att kunna sätta in rätt åtgärder, liksom ett aktivt internationellt samarbete. Det vi skulle kunna göra i Sverige direkt i dag, och här vilar ett stort ansvar på ministern och regeringen, är att se till att redan beslutade och överenskomna regler genomförs och infrias även i Sverige.

Fru talman! Östersjön är världens största bräckvattenområde. Östersjön är ett känsligt vatten. Ofta uppstår det syrebrist. Där det på 60 och 70-talet fanns friska bottnar kan man i dag finna död botten. Övergödning är ofta en orsak till bottendöden, men det är bara en av dem. Totalt tar Östersjön årligen via åar och älvar emot åtskilliga hundra tusen ton kväve från omgivande landområden. Cirka en tredjedel av Östersjöns bottenyta är död. I de djupare delarna söder om Ålands hav är det syrebrist. I Östersjön har syrebristen även fått kännbara konsekvenser för fisket. Bottenvattnets syrgashalt har områdesvis blivit så låg att nästan allt högre liv har slagits ut. Syrgasen har förbrukats och ersatts av giftigt svavelväte. Varken Sverige eller de andra länderna kring Östersjön har ens kommit i närheten av de mål som man satt upp för minskning av kvävet ut till Östersjön. Nu behövs det starkare grepp för att ta hand om näringsläckaget från jordbruk, avlopp och trafik, inte bara deklarationer. Vissa fiskarter, t.ex. Östersjötorsken, riskerar att helt dö ut av kombinationen överfiske och föroreningar, främst av övergödning genom kväve och fosfor. Grundområden är mycket viktiga uppväxtområden för bl.a. torsk, flatfisk, ål och havsöring. Det sker ett omfattande nätfiske på grundområdena. I näten dör och skadas massor av fisk som inte håller minimimåtten. Det är dags att nu förbjuda allmänt nätfiske inom grundområden ut till tre meters djup, inte minst för den vilda laxstammens överlevnads skull. Det är viktigt att en kartläggning sker av grundbottnar samt att grundbottnarna skyddas genom utvidgning av strandskyddet ut i vattnet. Som jag sade är Östersjötorsken akut hotad. Det behövs både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att nå målet att få en sådan storlek och ålderssammansättning att reproduktionen kan upprätthållas med någorlunda marginal. Minimimåttet för Östersjötorsken måste därför höjas ytterligare. Då hinner den växa ett år till, vilket ger en betydligt större produktion av yngel. Det behövs verkligen. På land avsätter vi mark för nationalparker och naturreservat. Självklart borde vi göra detsamma i vår marina miljö, inte minst för att skydda lek och uppväxtområden för en rad fiskarter och andra arter som vi har i Östersjön. Vi behöver även större orörda s.k. referensområden ute i Östersjön, områden som behöver vara orörda för forskningsändamål. Jag skulle vilja fråga: Är miljöministern beredd att inrätta sådana områden? Det är på sin plats att regeringen tar än större initiativ för att fullfölja genomförandet av de 21 marina områden som 1980 prioriterades, men varav endast ett fåtal hittills har genomförts under de 20 år som har gått. Är ministern beredd att sätta press på länsstyrelserna i dessa frågor? Detta är viktigt om begreppet Hela Sverige ska leva även ska gälla fiskelägen och skärgårdar. Det är fråga om både naturens och bygdens överlevnad. Det påstås att gråsälarna i Östersjön har blivit för många. Men jag tycker att det är för tidigt att uttrycka det på det sättet. Gråsälen i Östersjön lider av tarmsår förorsakade av parasiter, tarmsår som många sälar dör av och som troligen uppstår på grund av att de har ett försvagat immunsystem. Sälar kontrollerade utanför England som har samma parasit i tarmarna klarar sig tack vare att de har ett starkare immunförsvar. Vilka kemikalier eller vad övrigt som ligger bakom försvagningen av immunförsvaret har vi inte svaret på än. Men lokalt har man tidigare sett att missbildningar och andra skador förekommit hos fisk och bottenfauna utanför massaindustrin, i synnerhet där man blekt massan med klor. Blekerierna släppte förr ut massor av klorerat organiskt material som bl.a. Nu använder man väteperoxid och perättiksyra och i samband med dem komplexbildare för att lösa ut metaller ur fibrerna. Många är nu oroliga för att dessa s.k. komplexbildare påverkar och förflyttar tungmetaller ur de gamla sedimenten utanför fabrikerna. Det finns en risk att man går in i en återvändsgränd igen. Nu ser vi också bromerade flamskyddsmedel där vi inte borde hitta dem. Men vi ser även annat, t.ex. triclosan, ett bakteriedödande ämne som nu blandas in i kläder och hygienprodukter. Det är ett ämne som på 70-talet avvecklades från användning på sjukhus, eftersom miljöriskerna ansågs för stora. Hur länge anser ni att vi ska fortsätta att släppa ut sådana långlivade ämnen i naturen? Till oljeutsläppen återkommer jag.
Fru talman! Från kristdemokraternas sida välkomnar vi denna debatt om tillståndet i Östersjön. Vi har från vår sida i många år försökt väcka opinion och få regeringen och riksdagsmajoriteten att fatta handfasta beslut för att stoppa förgiftningen och nedsmutsningen av vårt innanhav, ett innanhav som alltmer liknar ett oljetråg. Enligt en färsk rapport från Naturvårdsverket är var tionde fågel i Östersjön nu drabbad av oljeskador. Tänk er det! Var tionde fågel har oljeskador. Detta samtidigt som vi år efter år påtalat det helt orimliga i att oljeutsläppen inte förhindrats eller när de inträffar inte beivras. Vi har under årens lopp från kristdemokraternas sida krävt insatser på flera områden vad gäller förödelsen av Östersjön, men vad jag först vill koncentrera mig på är oljeutsläppen, som år efter år fått fortsätta utan att det politiska systemet reagerat. Och det är särskilt intressant att notera att efter över två år då Miljöpartiet ingått i regeringsunderlaget har fortfarande inget konkret hänt vad gäller just oljeutsläppen. I december 1997 gjorde riksdagen ett tillkännagivande med krav på att effektivisera det rättsliga förfarandet när det gäller att beivra oljeutsläpp i Östersjön. Nyligen ställde jag en fråga till regeringen om varför ingenting händer och fick beskedet att ärendet fortfarande bereds. Vi kristdemokrater har länge krävt byggande av oljemottagningsanläggningar på andra sidan Östersjön. Att stärka Kustbevakningens och åklagarmyndighetens möjligheter att upptäcka och lagföra miljöbrottslingar på Östersjön är andra krav som negligerats. Alltmedan nedsmutsningen fortsatt i oförminskad omfattning. Jag måste i detta sammanhang vända mig till Miljöpartiet. När ni nu begärt denna debatt, kan ni tala om varför ni stöder att denna regering får bedriva saktfärdighetens och oförmågans miljöpolitik? Varför har ni ingenting gjort eller krävt i alla regeringsförhandlingar som ni deltar i för att värna Östersjön? Eller om ni nu har krävt någonting, varför har ingenting hänt? Det skulle vara intressant att få en redovisning. Sitter man vid makten krävs också att man kan redovisa att man har uträttat någonting. Kan ni det? Förutom oljeutsläppen utgör bottendöden ett allvarligt problem för Östersjön. Orenat avloppsvatten fortsätter att välla ut från många av storstäderna på andra sidan Östersjön. Våra insatser för att bistå med uppbyggnaden av reningsverk har varit otillräckliga, och vi klarar faktiskt inte att rena allt vårt eget avloppsvatten på ett helt tillfredsställande sätt. Det finns mycket att göra. Vidare har vi fortfarande luftutsläpp och utsläpp av närsalter, där vi inte förmått få en tillräcklig reducering. Den ökade förbränningen av fossilbränslen som en följd av stängningen av Barsebäcksreaktorn leder också till ökat svavelnedfall och givetvis också en accelererad växthuseffekt. Bromerade flamskyddsmedel är en relativt ny företeelse och effekterna av dem kan komma att liknas vid effekterna av PCB-utsläpp. I stället för att se att vi håller på att komma till rätta med problemen ser vi nya mörka moln över Östersjön. Så kan det inte fortsätta. Jag vill därför avsluta med att ställa en fråga till miljöministern: Kan miljöministern tänka sig att kalla till särskilda rundabordsförhandlingar med alla riksdagens partier för att få enighet och uppslutning bakom ett massivt åtgärdsprogram som berör alla de företeelser som i dag leder till att Östersjön går mot sotdöden? Då menar jag verkligen snabbförhandlingar och snabba beslut. Underlagen finns sedan länge. Jag tror att svenska folket nu kräver handling i detta konkreta och synliga område - Östersjön.

Fru talman! Östersjön är en stor resurs ur bl.a. miljö och rekreationssynpunkt, men också som område för många människors utkomst, bl.a. turist och fiskenäringarna. Detta faktum, som jag talat om tidigare, råder det inget som helst tvivel om. Östersjöns tillstånd är ämnet för dagens debatt, och det är ingen ny fråga. Tvärtom har den här frågan levt mycket länge. Då kan man lite uppgivet fråga sig: Om nu frågan varit aktuell så länge, varför har ingenting hänt? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det finns heller inga enkla lösningar, och det finns inte en enda lösning. Då skulle ju Östersjön ha varit ett välmående hav. De rapporter om Östersjöns tillstånd som vi har mottagit den senaste tiden är alarmerande och måste tas på allvar, precis som rapporterna dessförinnan. Jag anser att den politiska viljan att gå från ord till handling tyvärr många gånger saknas i den här församlingen, liksom i många andra länders politiska församlingar. Östersjön har ett utsatt läge. Havet är i stort sett avgränsat från världshavet, vilket gör att gifter ansamlas utan att spridas och spädas, samtidigt som genomströmningen av vatten är låg. Östersjön har på grund av sitt läge en hög naturlig syrebrist. Den naturliga syrebristen gör havet extra känsligt för mänsklig påverkan. Därtill är Östersjön ett bräckvattenhav. I bräckvatten är organismer naturligt stressade, vilket gör att vi måste vara extra vaksamma. I detta läge hanterar vi människor Östersjön enligt mitt tycke på ett mycket oförsiktigt sätt. Mänskligheten håller på att ta död på Östersjön. Den utvecklingen måste stoppas. I dagsläget är cirka en tredjedel av Östersjöns bottenyta död. Det är inte längre bara de djupaste delarna av Östersjön som har döda bottnar. Bottendöden sträcker sig långt in i bl.a. Stockholms skärgård. Dessa signaler borde vara en väckarklocka för de allra flesta. Läget är akut. Fru talman! Samarbete mellan länderna kring Östersjön är en absolut förutsättning för att behålla ett levande innanhav - som Östersjön är. Samarbetet kring dessa frågor runt Östersjön är inte något nytt. Vi har t.ex. just hört miljöministern räkna upp en rad olika projekt för samarbete länder och organisationer emellan kring Östersjön. Med resultat i hand kan då konstateras att de samarbetsprojekt som finns inte har löst problemen med Östersjöns tillstånd - i alla fall inte än. Detta är en tydlig signal från oss om att samarbetet kring Östersjön måste intensifieras. De baltiska staterna, Ryssland och Polen måste få hjälp både från Sverige och övriga delar av EU. Miljöstödet måste öka. Det offentliga måste knyta allianser med företag och organisationer för att på allvar ta tag i problemen. Regeringen måste lyfta upp denna fråga på en högre och bättre nivå på den politiska dagordningen, både i samarbetet med andra länder kring Östersjön men också inom den europeiska unionen. Centerpartiet vill att en nordisk miljöunion skapas för att de nordiska länderna ska kunna gå före resten av EU på miljöområdet. Ett utökat samarbete i den tilltänkta nordiska miljöunionen med de baltiska staterna, Ryssland, Polen och Tyskland, skulle kunna vara mycket fruktbart för att minska utsläppen från bl.a. trafiken som just nu är en stor bov i dramat när det gäller tillståndet i Östersjön. Låt mig när jag är inne på trafik och transportsystemen peka på det orimliga i att regeringen och samarbetetspartierna, Vänstern och Miljöpartiet, tydligen vill belägga biobränsle med energiskatt från 2004. Skrivningen om skatt på biobränsle på s. 35 i årets finansplan, som alla tre partierna tycks stå bakom, är direkt olycklig. Målsättningen är att skapa ett grönt transportsystem. Centerpartiet vill ha skattebefrielse på biobränslen, vilket gör de miljömässigt bättre alternativen till fossila bränslen konkurrenskraftiga. Att ta tag i trafikproblemen är en avgörande komponent för att hejda övergödningen av Östersjön. Låt mig också säga att för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruket har och kan ett samarbete i en nordisk miljöunion spela en viktig roll. Den s.k. Östersjöstrategin är ett steg på vägen mot att skydda Östersjön mot olika utsläpp. Det är dock ej ett tillräckligt steg. Två mycket centrala punkter finns i vår motion med anledning av regeringens senaste proposition i frågan. Vi pekar från Centerpartiets håll på att straffen för dem som begår miljöbrott till havs måste skärpas. Vidare påpekar vi vikten av att Kustbevakningen får tillräckliga resurser för att övervaka Östersjön och på så sätt stävja miljöbrott innan de begås och för att kunna spåra dem som begår miljöbrott. Fru talman! Det är dags att gå från ord till handling. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att rädda Östersjön!

Fru talman! Jag vill först rikta ett tack till Miljöpartiet för att ni har tagit initiativ till debatten. Det är en viktig debatt. Hoten mot Östersjön är fortfarande stora. Vi tycks också vara överens om att det krävs kraftfulla åtgärder för att mildra hoten, för att förhindra att Östersjön blir ett dött hav. Visst har många viktiga steg tagits i Östersjöstaterna för att minska utsläppen av föroreningar. Bl.a. har halterna av en del farliga miljögifter som t.ex. PCB och DDT minskat. Men man får inte negligera riskerna. Några av de hotade arterna, havsörn och gråsäl, har lyckats bygga upp stabila stammar. Men många svåra och stora problem återstår att lösa. Vi är 85 miljoner människor som bor kring Östersjön. Samtidigt som de omvälvande förändringarna i Östeuropa ger möjlighet att förbättra miljösituationen, skapas nya miljöproblem i de växande ekonomiernas kölvatten. Några av de mest akuta och allvarliga problemen - algblomning, miljögifter och övergödning - visar att balansen är rubbad. Utsläppen från jordbruk och industrier är lika höga i dag som för tio år sedan. Om vi ska kunna rädda Östersjön måste jordbruket minska sina utsläpp. CAP - har inte tagit tillräcklig hänsyn till miljön. En felaktig användning av växtnäring och bekämpningsmedel har skapat problem. Bidragssystemet måste därför ändras, och nya regler måste utformas så att vi får förutsättningar för en hållbar resursanvändning och ett mer miljövänligt europeiskt jordbruk. Det finns inom EU allmänna miljömål som omfattar också jordbruket. Men vi tycker att det är olyckligt att några separata miljömål för CAP inte har arbetats fram från kommissionen. Åtgärderna för att minimera jordbrukets miljöbelastning är otillräckliga. Därför måste Sverige inom EU verka för att separata miljömål för jordbruket skapas. När det gäller miljömålen är det, enligt miljögarantin, möjligt för varje nation att ha strängare miljökrav än EU:s lägsta nivå. Omläggningen av jordbruksstöden inom EU måste påskyndas. Vi har tagit upp frågan om sjöfarten i en särskild motion. Det är glädjande att konstatera att vi här tycks få ett brett stöd för kraven i vår motion. När det gäller sjöfarten anser vi att initiativ måste tas inom ramen för Östersjösamarbetet för att åstadkomma hårdare krav på sjöfarten. Ett absolut krav måste vara att ett fartyg inte tillåts lämna hamn innan rengöring har genomförts. Nuvarande Östersjösamarbete handlar för mycket om formerna för samarbete och för lite om konkreta åtgärder. Visst pågår glädjande projekt - inte minst genom miljöorganisationerna - för att minska utsläppen och för att bevara den biologiska mångfalden. Det är något som vi inom Folkpartiet starkt välkomnar. Det långsiktiga arbetet för att förbättra Östersjöregionen måste ha som syfte att förbättra naturmiljön, kulturmiljön och de sociala förhållandena runt Östersjön. Sekretariatet för Östersjörådet ska koordinera och initiera insatser för att uppfylla Agenda 21. För att på bästa sätt kunna intensifiera arbetet kring Östersjön anser vi att det lokala samarbetet mellan vänorter måste stärkas. De svenska insatser som görs i dag handlar om kunskapsöverföring och samarbete mellan lokala parter och svenska organisationer och institutioner. Det handlar om investeringar i bl.a. avloppsanläggningar. Helsingforskonventionen, HELCOM, om skydd för havsmiljön i Östersjöregionen tillkom 1974. En del förbättringar har skett, inte minst i Sverige och Finland. Från Sveriges sida görs för närvarande - och planeras också - en hel del insatser. Bl.a. ingår Naturskyddsföreningen i ett nätverk av 24 olika miljöorganisationer i alla Östersjöstater. Man arbetar för att förbättra miljön genom påverkan av makthavare, information, miljöutbildningar och konkreta samarbetsprojekt. En av Sveriges största insatser för att sprida kunskaper är att samordna Östersjöuniversitetet, som är ett nätverk för drygt 160 universitet och högskolor runt Östersjön. Östersjöuniversitetet är beroende av finansiellt stöd från andra källor än den akademiska världen, och dess största finansiär tänker upphöra med stödet av verksamheten. Fru talman! Jag återkommer till ett par ytterligare åtgärder som jag ser som nödvändiga för att stärka

Fru talman! Jag är lite förvånad över delar av den debatt som vi har haft. Jag kände mig riktigt stolt i morse när jag kunde redovisa ett stort antal konkreta åtgärder. Sedan har jag fått höra från flera olika talare att det bara var mål. Det var inga åtgärder alls. Jag får väl läsa igenom protokollet från den här debatten och se vad jag verkligen sade. Jag kan uppmana er att göra sammaledes. Jag tror att ni kommer att se att det var mer konkret substans än vad det kanske genomsnittligt är från den här talarstolen. Eskil Erlandsson frågar varför inget har hänt. I nästa andedrag sade han att miljöministern kunde peka på en rad olika projekt. Precis: Det handlar om en rad olika projekt för att klara de olika problem som Östersjön är drabbad av. Caroline Hagström pekade på att det inte gjordes någonting när det gäller utsläpp på andra sidan Östersjön. Det anknyter väldigt bra till det här med projekt. Sverige har bidragit till en mängd olika projekt för att öka reningen av avloppsvatten på andra sidan Östersjön. I avloppsreningsverket i Hapsalo i Estland är det fosfor minus 88 %, kväve minus 20 % och syretärande ämnen minus 82 %. I Riga är det fosfor minus 9 %. Det är också Liepãja i Lettland, Daugavpils i Lettland och Kaunas i Litauen. Vi håller på och jobbar med stora ambitioner för att nu hjälpa till att lösa det återstående stora problemet, nämligen S:t Petersburgs avloppssituation. Caroline Hagström sade också att vi nu har en mängd oljeutsläpp utan att det politiska systemet reagerar. Det tycker jag är ett lite märkligt uttalande med tanke på det jag sade inledningsvis. Jag tror att den enskilda fråga som jag har arbetat mest med under mina två år som miljöminister är just oljeutsläppsfrågan. Detta är ett hot mot den biologiska mångfalden i Östersjön. Det är ett stort hot mot fåglarna. Det är dessutom en upprörande utmaning av rättsmedvetandet i våra länder att man fortsätter med den här smutsiga hanteringen. Vi har byggt upp Östersjöstrategin. Vi har mottagningsanläggningar runtom hela Östersjön. Vi inför det speciella avgiftssystemet. Vi har tagit fram förslag för betydligt skärpt lagstiftning genom Sven-Erik Alhems utredning. Den kommer i en proposition till våren. Orsaken till att den inte har kommit tidigare är att det är komplicerad juridik. Man har varit tvungen att komplettera utredningen, och den kompletteringen har man bedömt det som nödvändigt att remissbehandla. Det har gjort att det tagit lite längre tid. Fördelen är att det kommer att bli mycket hög kvalitet på utredningen. Det här kommer att bli ett bra instrument för att klara de stora återstående problemen. Kjell-Erik Karlsson - nu får jag hoppa lite grann - tog upp det här med marina områden. Det är sant att det arbetet har gått långsamt. Det har berott på att vi inte bara har slagit olika intressenter i skallen med skarpa förslag eller beslut från regering eller länsstyrelse. Vi har försökt åstadkomma det nödvändiga skyddet genom dialog. Det har gått ganska bra. Vi befinner oss nu väldigt nära en situation där vi t.ex. kan rädda Kosterrännan, som kanske är det mest unika svenska undervattensområde vi har. Kjell-Erik Karlsson nämnde inte att när det var tal om att bilda ett marint reservat i Kungsbackafjorden efter ett förslag från länsstyrelsen fällde den borgerliga majoriteten detta förslag med stöd av Vänsterpartiet. Det gällde alltså Kungsbackafjorden. Det kanske är en liten tanke som Kjell-Erik Karlsson skulle begrunda i den fortsatta debatten.
Fru talman! Det finns en sak som är mycket bra med den här debatten. Äntligen får vi säga hur det är. Det har nämligen varit så under många år att det viktigaste har varit att säga att det händer så hemskt mycket på miljöområdet och att låtsas som att vi alla är så sams. Men nu får vi säga som det är, att miljön faktiskt fortfarande påverkas negativt av människan och att det går åt fel håll. Jag hade en mängd förslag som jag inte fick några synpunkter på från miljöministern. Jag ska upprepa en del. Det är bra att vi nu börjar få mottagningsanläggningar i hamnar. Men det krävs också att det kontrolleras att fartyg som lämnar hamnarna verkligen har lämnat oljespill osv. Kommer de reglerna? Kommer miljöministern att driva på så att vi får dubbla skrov? Det är bra att straffbestämmelserna äntligen skärps. Jag vet att det finns många åklagare som i dag säger att de nu får börja agera själva, för de menar att de har väntat för länge på skärpta straffbestämmelser. Får vi ett skydd av Hoburgs bank för att rädda många av de flyttfåglar som övervintrar här? Kommer miljöministern att jobba för att ändra de rutter som i dag går just genom de områden där fåglarna övervintrar? Kommer vi att få en ny fiskepolitik? Är det verkligen rimligt att 75 % av det fiske som bedrivs i Östersjön gäller foderfiske, att vi fiskar icke könsmogen fisk i små storlekar och att vi har ett fiske på torsk, skarpsill och strömming som inte är ekologiskt hållbart? Får vi en sådan ny fiskepolitik? Kommer Sverige att börja driva att vi ska förbjuda 21 kilometer långa drivgarn i Östersjön och i stället gå ned till två och en halv kilometer eftersom det faktiskt är så att det finns arter även i Östersjön som hotas av långa drivgarn, t.ex. tumlare och sillgrisslor? Där har bestånden också minskat, och vi kan se att många dör i långa nät. Kommer vi att få ett skydd av de grunda bottnarna? När syrgashalten börjar minska på grunda bottnar kan det börja stå riktigt illa till i ett ekosystem, för det är där barnkamrarna finns. Där finns många arter som behövs för livet runtomkring. Kommer miljöministern att börja driva på för att vi faktiskt får de marina reservat, t.ex. runt Askö, som behövs för att kunna garantera att vi kan ha kvar orörda områden? Det kanske är dags, miljöministern, att börja titta på dagvattenhantering i Sverige. Man menar att även om det sker många utsläpp till havs kommer ungefär 90 % av all olja från land via dagvatten. Är det dags att se över hur vi hanterar dagvatten? Är det kanske dags att se till att vi får rening av allt dagvatten innan det går ut i Östersjön? Kommer vi att få en ny jordbrukspolitik som ser till att vi minskar utsläppen av insatsmedel? Är det verkligen rimligt att minska kostnaderna för bekämpningsmedel och handelsgödsel när vi kan se att det läcker? En forskare visade nyligen att ett av skälen till algblomningen kanske är vissa bekämpningsmedel som i mycket låga doser påverkar ekosystemet så dramatiskt att vissa arter av alg blommar. Det kanske är dags att se över vilka kemikalier vi har. Är det verkligen så att regeringen anser att ett av problemen är att vi har för mycket skarv och säl och att vi måste införa jakt? Nu har vi stått här och diskuterat i någon timme om hur allvarlig situationen är i Östersjön, hur allvarlig situationen är bl.a. för säl, där vi kan se ett minskat immunförsvar. Det visar att vi fortfarande har kemikalier i Östersjön som gör att även toppkonsumenterna befinner sig i en mycket prekär situation. Är det här verkligen en politik som går ihop? Till Caroline Hagström vill jag säga att Miljöpartiet än så länge inte har suttit i en regering. Jag är övertygad om att den dag vi får en regeringspost, en miljöministerpost, så händer det något. Alla andra partier här i riksdagen har suttit i regeringar och har haft större möjligheter än vad vi har haft. Vi samarbetar med regeringen. Vi trycker på. Det här är ett sätt. Än så länge skriver vi inte propositionerna. Den dag vi gör det lovar jag att det kommer att hända mer.

Fru talman! Miljöministern inledde med att i övergripande ordalag redovisa ett handlingsprogram i punktform. Det föranledde mig att ställa tre frågor, vilka jag inte fick svar på under ministerns inlägg. En fråga fick jag förvisso nästan svar på. Det gällde frågan om förslaget om att man ska kunna ställa fartygskaptener till svars och inför rätta när de har gjort utsläpp. När ministern säger att detta förslag ska komma under våren, ska jag då tolka ministern så att det kommer att läggas fram en proposition under det första halvåret när vi också har ordförandeskapet inom EU? Det har ju tagit två år, och jag får då tro på ministerns ord varför det har dröjt så pass länge. Vi har under den här tiden inte direkt överösts med propositioner om miljöfrågor. När det gäller tillsynen av hamnarna undrar jag om ministern kan ge något besked. Skulle Sjöfartsverket kunna vara en myndighet som har huvudansvaret för att sköta tillsynen, så att fartyg inte lämnar hamnarna utan att tömt sina tankar och så att hamnarnas anläggningar också fungerar? Är det ett besked som har getts, eller när kommer ett besked att ges om vilken myndighet som har huvudansvaret? När det gäller kadmiumfrågan undrar jag: Kommer ministern att undersöka orsaken till att kadmiumhalten ökar trots att användningen av kadmium har minskat kraftigt? Kommer ministern att undersöka om det t.ex. beror på försurning och om det i så fall blir aktuellt med skogskalkning? Avslutningsvis vill jag återigen säga att ett EU samarbete är oerhört viktigt för miljön i allmänhet och för Östersjön i synnerhet. Och våra moderata EU parlamentariker har länge drivit frågan om att man ska kunna destinera miljöstöd till Östersjön. Jag tror att det är där som vi ska göra de mesta insatserna för Sveriges del och då även på andra sidan Östersjön.
Fru talman! Jag skulle angående marina reservat i Kungsbacka vilja säga till miljöministern att Vänsterpartiet i Halland är för marina reservat. Men tyvärr följde inte vår representant vad vi i länet ansåg. Därför blev resultatet som det blev. Vi arbetar vidare och hoppas att överklagningen ger resultat, så att det blir en förändring, att det blir ett reservat i Kungsbacka, och inte bara i Kungsbacka utan även på de andra 20 områden som prioriterades 1980 eller på andra områden som behöver det. Man behöver gå fortare fram på detta område. Vissa länsstyrelser jobbar bra med det. Vissa länsstyrelser är trögare. Det är en fråga om prioriteringar. Man behöver prioritera marina skyddsområden. Vi har sett uppgifter om att kustbevakningen under 1999 registrerade 224 s.k. illegala oljeutsläpp i Östersjöns svenska ansvarszon. Då kan man undra: Finns det legala utsläpp? Jag antar att sådana inte finns. Men av de upptäckta oljeutsläppen bekämpades endast ca 10 %, antagligen därför att de andra var så små att man ansåg att det inte var lönsamt eller att det var omöjligt. Eftersom de flesta utsläpp troligtvis är avsiktliga är det viktigt att man upprättar något slags märkning och härledning av oljan och att man vidtar stora åtgärder även mot de diffusa utsläppen som kommer från land i form av oljekolväten. De är faktiskt större än utsläppen från fartygens tankrengöringar och haverier och även medvetna utsläpp från fartygstrafiken. Det gäller också att vi undersöker och gör något åt de s.k. flodbåtar som går med olja i Östersjön från den ryska sidan.

Fru talman! Den här debatten har präglats mest av problembeskrivningar och, som någon sade tidigare, tal om målsättningar. Jag tycker dock att vi borde kunna enas om att här faktiskt gå från ord till handling. När det gäller just oljeutsläppen har det faktiskt, ministern, dröjt ganska lång tid. Det är nästan två år sedan utredningen presenterades. Det är en utredning på över 600 sidor med många konkreta och bra förslag på hur man ska komma till rätta med problemen. Måhända att det är komplicerat att få ihop någonting, men det är ju bra att vi fick ett besked på den punkten, att det kommer att läggas fram en proposition på våren år 2001. Jag fick dock inte svar på min fråga till miljöministern om han kan tänka sig att kalla till särskilda rundabordsförhandlingar med alla partier för att kunna gå från just ord till handling. Det skulle vara bra med ett sådant besked. Gudrun Lindvall påstår att Miljöpartiet inte sitter i regeringen och inte kan påverka. Nej, det är möjligt. Men jag tror att Miljöpartiet faktiskt måste vänja sig vid att ta ansvar för att just ingenting händer. Miljöpartiet finns ju de facto med i regeringsunderlaget och kan väl faktiskt påverka.

Fru talman! Att vi står här i Sveriges riksdag och debatterar Östersjöns tillstånd är i sig ett misslyckande, ett misslyckande i den bemärkelsen att det ju borde vara självklart för oss alla att vi genom åren skulle ha skyddat Östersjön och visat respekt för naturen och vårt ekosystem. I slutändan är det handling och inte vackra ord i den här kammaren som kommer att rädda Östersjön, eftersom det behövs insatser nu. Därav mina frågor till miljöministern: Är miljöministern beredd att intensifiera det samarbete som i sig finns kring länderna runt Östersjön? Det är ett samarbete som är bra men som behöver intensifieras för att vi ska uppnå resultat. Är miljöministern beredd att ta initiativ för att bilda en nordisk miljöunion, så att vi i de nordiska länderna kan gå före inom Europeiska unionen och på så sätt dra med oss de andra länderna runt Östersjön? Är miljöministern beredd att öka insatserna för att få fram bättre och större resurser till miljöstöd? Är miljöministern beredd att ta tillbaka de resonemang som finns på s. 35 i årets finansplan om att skattebelägga biobränslen? Biobränslen är alternativ till de fossila bränslen som i sig hjälper till att övergöda Östersjön. Är miljöministern beredd att på ett bättre sätt se till att straffbelägga de miljöbrott som sker på havet? Är miljöministern slutligen beredd att se till att kustbevakningen får de resurser som man behöver för att kunna se till att de saker som i dag inträffar på bl.a. Östersjön inte kommer att inträffa i framtiden?

Fru talman! Den här debatten tycker jag har visat att det ändå finns skillnader mellan partierna när det gäller frågorna om att verkligen göra någonting åt de problem som vi diskuterar. Högerpartierna har här i talarstolen visserligen talat om oljeutsläppen. Men när det gäller t.ex. läckage från jordbruket är det i första hand andra länder som ska göra någonting. Jag tycker inte heller att det är korrekt att från talarstolen säga att ingenting händer. Det händer mycket. Men mer måste självklart hända. Några frågor som jag skulle vilja att miljöministern kommenterar är följande: Ska Sverige fortsätta att ta ett ansvar för att administrera Östersjöuniversitetet? Ska vi fortsätta att vara pådrivande för att verkligen göra EU till världens bästa miljöorganisation? Där kommer frågan om östutvidgningen in. Den är oerhört viktig för att vi ska komma åt dessa problem. EU måste göra mer för kärnsäkerheten i öst. Där kan vi vara pådrivande. Marina reservat har nämnts från talarstolen. Är vi beredda att verka för att tillskapa sådana? Kraftfullare åtgärder för att förändra jordbrukspolitiken måste till. Vi måste se till att Östersjösamarbetet verkligen börjar handla om åtgärder och inte om formerna för samarbetet. Är vi beredda att föra upp Östersjöfrågan högt på den politiska dagordningen under Sveriges ordförandeskap i EU? Gör EU till världens bästa miljöorganisation! Detta var åtta ytterligare åtgärder som jag tycker måste läggas till miljöministerns 15 punkter.

Fru talman! Jag har fått i stort sett 30 frågor under denna replikrunda. Jag är ledsen, men jag har inte en chans i världen att besvara dem alla, särskilt som jag har besvarat merparten av dem redan i mitt inledningsanförande. Till Gudrun Lindvall vill jag säga att vi driver frågan om övervakning. Som jag nämnde tidigare driver jag också frågan om dubbla skrov, inte minst inom Jag talar inte om Hoburgs bank, men jag har lagt ned ganska mycket tid och ansträngningar på att undersöka vilka möjligheter det finns för att åstadkomma det skydd för detta känsliga område som Gudrun Lindvall och jag är överens om bör till. Men jag har inte kunnat komma fram, och det hänger ihop med att det här är internationell lagstiftning som gäller. Vi arbetar aktivt inom IMO för att påverka den lagstiftningen, men det går väldigt trögt. Tyvärr har jag inte lyckats att hitta en lösning på det här angelägna problemet, men jag fortsätter att arbeta aktivt med det. När det gäller grunda bottnar tycker jag att vi ska ha ett skydd. Det finns flera olika förslag framtagna genom Miljövårdsberedningen och av min myndighet Naturvårdsverket som vi nu ska arbeta med. Det är konkreta och bra förslag som fokuserar på ett angeläget problem och som hänger ihop med hela det biologiska livet i det känsliga ekosystem som Östersjön utgör. I dag kan jag däremot inte lämna konkreta besked om vad det blir. Jag antar att Gudrun Lindvall vill ha ett ord med i laget för att bestämma hur vi ska utforma en politik på grundval av de förslag som nu finns. Vi stöder hanteringen av dagvatten genom ganska många lokala investeringsprojekt. Jag tycker att det är en viktig angelägenhet. Jag tror att erfarenheterna av dessa projekt också kan leda fram till en generell politik för hantering av dagvatten. Jag tycker att det är en rimlig idé att Sjöfartsverket tar ansvar - jag tror att det var Caroline Hagström som tog upp den frågan - för oljestationerna. Jag ska höra med Näringsdepartementet vad det är som gör att den här frågan inte har fått sin lösning. Jag är inte särskilt trakterad av den idé som fördes fram om att vi ska ha rundabordssamtal för att sluta prata och börja handla. Hela min vardag är fullständigt upptagen från morgon till kväll med att just handla i enlighet med alla de konkreta redogörelser som jag har lämnat. Att då sätta sig ned och börja prata tycker jag vore att vända på den kutting som Eskil Erlandsson och jag är överens om. Det är klart att vi ska fortsätta att handla och jag kommer att fortsätta att vara högeligen aktiv, inte minst när det gäller Angående ett intensifierat samarbete i Norden har vi samarbete på flera olika plan. Vi har det i HEL COM och i Agenda 21-samarbetet. Vi har ett mycket intensivt samarbete inom Nordiska rådet med nära kontakter med länderna på andra sidan Östersjön. Jag tror inte att vi behöver ett ytterligare samarbetsorgan. Vi behöver snarare mer av samordning och mer av fokusering på de tunga och viktiga frågorna. Jag redovisade i mitt anförande ett antal sådana initiativ som jag vill ta inklusive att vi nu när vi har genomfört Östersjöstrategin för oljehantering måste gå vidare och skärpa våra åtgärder ytterligare framöver. Jag instämmer i alla Harald Nordlunds slutsatser. Jag tror nog att man kan säga att EU redan är världens bästa miljöorganisation, men EU kan bli mycket bättre. Därför är det särskilt glädjande att miljön har fått ett så framträdande plats på EU:s dagordning när Sverige övertar ordförandeskapet vid årsskiftet.
Fru talman! Den här debatten visar med all önskvärd tydlighet att vi måste knyta ihop politiken. Vi måste knyta ihop miljöpolitiken med trafikpolitiken, med jordbruket, med fisket, med kemikalier, med klimatförändringarna och med den politiska politiken. Jag kan notera att miljöministern inte svarade på några frågor som handlade om jordbruk och fiske. Det är ett dilemma att ministrarna inom regeringen är så noga med att hålla på sina respektive revir. Vi har diskuterat Östersjön här, men vi kunde lika gärna ha valt ett annat ekosystem. Faktum är att utvecklingen ser negativ ut för många av de svenska ekosystemen. Det är bra att vi får den här typen av debatt så att vi visar att miljöfrågorna är precis lika aktuella nu som de har varit tidigare. Allt tal om förbättringar har visat sig inte hålla. Det är det som sker som är det viktiga, och där går det tyvärr åt fel håll. Vi från Miljöpartiet anser att det är dags att knyta ihop politiken. Min blygsamhet förbjuder mig att tala om vilka framgångar som vi har nått tillsammans med regeringen, Caroline Hagström, men jag lovar att återkomma till det i budgetdebatten. Ett exempel är att en kristdemokrat som numera har lämnat riksdagen frågade mig: Vad ska man föreslå nu, ni gör ju allt? Men vi gör inte alls allt. Det finns mycket kvar, och jag lovar att komma med flera tips till kristdemokraterna. Jag vill avsluta med att säga att låt oss hoppas att man i den rapport om Östersjön som avlämnas varje år kommer med positiva signaler, inte med signaler om att halten av miljögifter ökar, att utfiskningen ökar, att de ekologiska systemen hotas. I denna penninghysteriska tid är det inte bara en bra börs som vi ska lämna över till framtiden, utan det är framför allt en bra miljö. Det är genom att överlämna en bra miljö som framtidens generationer har möjlighet att klara ett gott liv på jorden. Låt oss inte glömma det. Det viktigaste är de stora framtidsfrågorna, inte pengarna.

Fru talman! Jag är mycket orolig, Gudrun Lindvall, för situationen i Östersjön när det gäller utfiskning. Jag har den bestämda uppfattningen att vi mer måste se på Östersjöns biologiska liv, Östersjön som ekosystem som talar om med vårt lite speciella innespråk. Det gäller alltså att se på sambandet mellan olika djur och olika växter, att se på villkoren för att skapa balans i samlivet mellan olika växter och fiskar. Det faktum att jag har blivit speciellt oroad för tillståndet under de senaste månaderna gjorde att jag inbjöd de ledande forskarna när det gäller det biologiska tillståndet i både Östersjön och västerhavet till ett seminarium för tre fyra veckor sedan. Vi hade en grundlig genomgång av hur situationen ser ut. För att göra en enkel sammanfattning befinner sig det biologiska livet i Östersjön i en kris. Det är en kris inte minst för fiskebeståndet och framför allt när det gäller torskbeståndets tillbakagång, och problemet är detsamma i västerhavet. Orsaken till att denna hearing anordnades var att jag ville bilda en egen starkare grund för mina fortsatta diskussioner med mina kolleger i regeringen. Gudrun Lindvall sade i ett tidigare inlägg att vi har sett många exempel på att naturen kan återhämta sig, och det är förvisso sant och det ska vi vara väldigt tacksamma för med tanke på hur vi har hanterat naturen. Men det finns ett väldigt varnande exempel från den kanadensiska östkusten när det gäller just torsken. Utfiskningen av torsk ledde till mycket små bestånd och mycket små torskar. Nu har man inte fiskat där på 20 år. Men torskbeståndet har fortfarande inte återhämtat sig i dessa områden som en gång i tiden var de rikaste torskvatten som jordklotet hade att uppvisa. Vi får verkligen se till att den utvecklingen inte upprepas i Östersjön eller längs västkusten. Slutligen: Tack för den här debatten. Jag tycker att det är viktigt att diskutera dessa stora, tunga och avgörande miljöfrågor. Jag ser fram emot framtida debatter av det här slaget. Jag, som gammal göteborgare och bohuslänning, skulle naturligtvis uppskatta om vi någon gång också kunde ha en debatt om västerhavet, som ju också har problem även om de inte är exakt likadana som Östersjöns.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande NU4 behandlar den särskilda propositionen nr 140 om konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald samt avsnitt ur budgetpropositionens utgiftsområde 24 som gäller näringsliv. Den ekonomiska historien, inte minst den ekonomiska historia som behandlar ekonomisk utveckling, är väldigt mycket historien om en fungerande konkurrens och en fungerande utveckling i ekonomin. De platser som hade marknader, de platser som hade konkurrenter och mångfald var där den ekonomiska utvecklingen kom. De områden som hade mera av monopolverksamheter, planhushållning och andra begränsningar var de som inte utvecklades särskilt väl, medan de moderna konsumentstyrda marknadsekonomierna med en mångfald stark konkurrens har visat sig överlägsna att producera god välfärd för de många människorna. Den svenska ekonomiska historien skiljer sig inte i förhållande till detta, utan den överensstämmer i väldigt stor utsträckning med den utveckling som vi har sett i andra delar av världen. Avregleringen, avskaffandet av skråväsendet och införandet av frihandeln var det som startade en enastående ekonomisk utveckling i Sverige från 1870-talet och 50 år framåt - kanske den snabbaste ekonomiska utvecklingen i världen. Vi kan dock säga att vi här i Sverige i dag, vilket detta område berör, fortfarande har ganska stora begränsningar i konkurrensen. Det finns betydande förbättringar att göra. Det rör inte minst den s.k. gemensamma sektorn, eller den offentliga sektorn, där det fortfarande finns regleringar, etableringskontroll och etableringshinder som bör kunna undanröjas. Skärpt konkurrens och ökad mångfald skulle öka den ekonomiska utvecklingen till fördel för det stora flertalet människor. Vi kan inte heller acceptera de många inskränkningarna av väldigt mycket av produktion i egen regi som offentlig sektor fortfarande genomför. Den delen var ju vanlig även inom privat sektor i historien, men det har ju gått mot att de stora företagen i stark konkurrens upphandlar nästan varje enskild del som förekommer i deras produkter. Det gör att varje enskild del i en produkt måste vara konkurrenskraftig för att slutprodukten ska vara fäig på marknaden till ett bra pris och därmed till fromma för konsumenterna. Den principen bör genomföras inom den offentliga sektorn i betydligt högre grad än vad som i dag sker. Samma sak gäller vård, sjukhus, läkemedel, omsorg och skola. På vissa områden där har konkurrens släppts fram, men på andra områden råder fortfarande monopol. Enligt min och mitt partis uppfattning går den politiska uppgiften inom vissa delar där framför allt ut på finansiering och kvalitetskontroll av den produktion som sker i såväl privat som enskild regi. De aktuella förslagen till direkta förändringar i konkurrenslagen är tämligen begränsade. Det finns anledning att erinra om konkurrenslagens två huvudrekvisit som är tämligen enkla, nämligen förbudet mot missbruk av marknadsdominerande ställning och förbudet mot skadliga konkurrensbegränsningar. Vissa förenklingar finns, s.k. gruppundantag, där små företagare tillåts att samarbeta och göra konkurrensbegränsningar i och med att det anses vara till fromma för konsumenterna. Det finns ytterligare en begränsning, den europeiska konkurrensrätten, som till stora delar är identisk med den svenska. Den tillämpas på all handel som sker över gränserna och berör mer än ett land. Därmed kan det finnas vissa konfliktområden mellan svensk och europeisk konkurrensrätt i enskilda fall. Vi moderater har tillsammans med några av våra systerpartier skrivit under en reservation när det gäller konkurrensskadeavgift. Det är inte så att vi är emot att man ska kunna göra lindringar i konkurrensskadeavgiften för företag eller personer som medverkar till att komma åt skadliga konkurrensbegränsningar eller missbruk av marknadsdominerande ställningar. Vi vill ändå peka på att det finns anledning att väl utreda hur detta överensstämmer med svensk rättstradition i och med att vi inte i normalfall har arbetat med sådana här arbetsmetoder. Men vi är intresserade av att se ett konkret förslag för att därmed kunna vara behjälpliga med att åstadkomma en skarp och väl fungerande konkurrenslagstiftning och därmed kunna få en konkurrenslag som inte bara tillämpas via processer utan som framför allt är moraluppbyggande. Det finns även ett förslag om ett s.k. legalundantag. Det gäller framför allt den s.k. skogskooperationen, och det har särskilt gällt Södra Skogsägarna i tidigare rättsprocesser och behandlingar här i riksdagen. Jag vill först notera att Södra Skogsägarna har vunnit processerna i domstolar om tillämpningen av konkurrenslagen och att man därmed funnit att det var förenligt med konkurrenslagen att ha ett samarbete mellan små företagare inom skogsnäringen. Nu har regeringen föreslagit ett legalundantag, att detta samarbete ska få förekomma utan att man behöver ha något speciellt undantag, utan det ska framgå direkt av lagstiftningen. Vi har bara här pekat på att Södra Skogsägarna och många av skogsägarrörelsens företag har verksamheter som är länderöverskridande. Vi tycker att regeringen borde ha utrett om detta kan komma att stå i strid med EG-rätten. Vi har trots detta ansett att vi bör släppa igenom det förslag som regeringen har lagt fram om legalundantag för skogskooperationen. Vi motsätter oss därmed inte regeringens förslag, även om vi tycker att regeringen borde ha utrett det bättre än vad man har gjort, vilket också har påpekats av respektive fackmyndighet. Det finns också ett förslag från regeringen om ett s.k. legalundantag. Det innebär att taxiföretag med upp till 30 fordon skulle vara undantagna från konkurrenslagstiftningen. Utskottsmajoriteten har höjt den siffran till 40 fordon. Vi moderater har i vår reservation sagt att det enligt vår uppfattning är fel metod att säga att upp till 40 taxibilar kan samverka och att de ska stå utanför konkurrenslagens krav på konsumentnytta, nämligen förbudet mot skadlig konkurrensbegränsning och missbruk av marknadsdominerande ställning. Vi tycker att man mer ska tydliggöra lagens två huvudrekvisit. Kan taxiföretag som samarbetar påvisa att de inte har högre priser eller sämre kvalitet ska de också kunna samarbeta. Men har de högre priser eller sämre kvalitet och ingen konkurrens får de också finna sig i att de blir fällda enligt konkurrenslagen och måste skapa ett mer konkurrensorienterat system. Vi tycker heller inte att det är tillfredsställande om ett antal små taxiföretag slår sig samman till ett stort bolag i tron och uppfattningen att de därmed ska komma undan konkurrenslagen. Det tycker vi inte är ett bra system. Är priset högre eller kvaliteten sämre än i områden där det finns konkurrens är detta en form av missbruk av marknadsdominerande ställning. Enligt vår uppfattning bör även detta vara i strid med konkurrenslagstiftningen, även om det är svårare för tillämpande myndighet att kunna driva den typen av mål. Vi vill därmed ha en förtydligande av lagen för att bibehålla enkelheten och inte ha särlagstiftningar för en lång rad olika branscher. Om vi får för mycket av detta riskerar vi att få en otydlig lag som blir svår att tillämpa och dessutom ger olikheter i Sverige jämfört med vad som gäller på alleuropeisk nivå. I Sverige har vi haft ett legalundantag som har gällt möjligheten att samarbeta för de små företagen i detaljhandeln. Det kom ursprungligen till genom ICA. Små ICA-handlare samarbetade och konkurrerade framgångsrikt med de stora andra handlarna inom detaljhandeln för livsmedel. Det var Hemköp, Det visade sig snarast att det var ICA som hade de lägsta priserna. Vi upplevde då att det var orimligt att förbjuda de små företagen att samarbeta för att få låga priser och kunna konkurrera med de stora giganterna. Det gällde också ett antal av de andra frivilliga fackhandelskedjorna. Små företagare måste enligt vår uppfattning kunna få samarbeta och därmed framgångsrikt konkurrera med de stora integrerade företagen och de stora multinationella koncernerna. Vi har av det skälet reserverat oss mot borttagande av detta undantag. Lagstiftningen är inte klar på EU-området, och man inte vet hur man ska hantera detta område. Sverige har en specifikt unik situation med väldigt många glesbygdsbutiker som av naturliga skäl får hög marknadsandel. Det finns i praktiken ofta inget alternativ med undantag för en enstaka butik. Fru talman! Den konkurrenslagstiftning som leder till många processer är inte den bästa, utan det är den som är moralbildande. Det är därför som vi vill slå vakt om en enkel och tydlig lagstiftning. De två huvudrekvisiten bör vara vägledande på så många områden det huvud taget går. De bör omfatta fler områden. Det gäller även den offentliga sektorn. Man bör också förtydliga lagen och starkare betona konsumentintresset. Det bör vara vägledande för tillämpningen av de två huvudrekvisiten. Vi moderater står naturligtvis fast vid samtliga de reservationer vi har undertecknat. Men vi nöjer oss för enkelhetens skull med att yrka bifall till och votera på reservation 1.

Fru talman! Vi kristdemokrater står självfallet bakom alla de reservationer vi har undertecknat i utskottet i föreliggande betänkande. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 5. En viktig orsak till att Sverige placerar sig relativt dåligt i den s.k. välfärdsligan är vårt höga prisläge i jämförelse med andra länder. Det har uppstått till följd av bristande konkurrens, delvis omfattande regleringar och att vi har ett väldigt högt skattetryck i Sverige. Vi får som enskilda invånare och konsumenter, enkelt uttryckt, förhållandevis lite för våra intjänade pengar. I debatten om vår ekonomiska utveckling fokuseras oftast helt och hållet intresset på ökningstakten i BNP. Men det är förstås lika viktigt för oss alla vad vi kan få ut för de pengar som vi använder både för privat och för offentlig konsumtion. Vi kan konstatera att den genomsnittliga prisnivån i Sverige för viktiga hushållsprodukter ligger 20-30 % över genomsnittet i Enbart en god BNP-ökning kommer sannolikt inte att leda till att Sverige kan stiga särskilt mycket i välståndsligan sett till köpkraften. En hel del viktiga avregleringar ligger framför oss. En del har redan gjorts i Sverige. Kredit och valutamarknaden avreglerades i slutet av 80-talet. Utländska bankers rätt att etablera sig kom år 1990. Nya telelagen som kom år 1993 öppnade många nya möjligheter liksom förändringarna inom järnvägstrafiken. Elmarknaden avreglerades i en första etapp år 1996 och för de mindre konsumenterna år 1999. Detta har betytt mycket för prisutvecklingen på dessa områden. Vi bör förstås gå vidare här. Inom en del sektorer är fortfarande konkurrensen bristfällig. Det gäller framför allt på marknader där hushållen är köpare. Det gäller exempelvis varudistribution, detaljhandel, tjänsteproduktion och inte minst i offentlig sektor. Byggsektorn är fortfarande väl reglerad, och importkonkurrensen är väldigt liten på det området. Det leder till högre priser. Antalet producenter inom byggsektorn är begränsat både i entreprenadledet och i byggmaterielindustrin. Det ger höga kostnader. Livsmedelssektorn utmärks av att det bara finns ett fåtal aktörer i distributions och försäljningsledet och att jordbrukssektorn är förhållandevis starkt reglerad. Kommunerna har dessutom möjlighet att enligt plan och bygglagen begränsa etableringar av livsmedelsbutiker, vilket i många fall ytterligare begränsar konkurrensmöjligheterna. Denna möjlighet för kommunerna att stoppa etableringar återinfördes av socialdemokraterna efter det att fyrpartiregeringen hade tagit bort den. Det var ett steg i fel riktning. Till skillnad från många andra reformförslag som vi diskuterar här i kammaren kostar förslag på konkurrensområdet ingenting över de offentliga budgeterna. Tvärtom leder en bättre konkurrenspolitik i kombination med avregleringar och ökad upphandling inom offentlig sektor till avsevärda kostnadsminskningar för de offentliga budgeterna. Därmed är det till nytta för oss alla som enskilda invånare. Det pris som man får betala för en minskad politisk styrning, minskad politisk makt och byråkrati är rimligt för de allra flesta av oss. Det är ett helt okontroversiellt pris. Men i den politiska debatten finns det fortfarande många förespråkare som hävdar att det är demokratiskt nödvändigt att det offentliga ska styra och bestämma över i stort sett allt det som anses viktigt. Det överpris som vi alla har fått betala för den politiken uppmärksammas alldeles för lite. I propositionen som ligger till grund för betänkandet finns dokumenterat hur konkurrens på olika marknader har kunnat växa fram på många områden trots att ett monopolföretag tidigare har varit helt dominerande. Inom vård, skola och omsorg ser regeringen inte de möjligheterna. I stället motverkar regeringen konkurrens på flera områden. Ett exempel är att man inte vill avskaffa monopolet inom apoteksverksamheten. Ett annat är regeringens rigida motstånd mot privat drivna sjukhus, något som diskuterades här i kammaren så sent som i går. Det är uppenbart att regeringen här sänder motstridiga signaler. Fru talman! Kristdemokraterna har en rad olika förslag på konkreta åtgärder. Bland dem kan man t.ex. märka att kommunalt och statligt ägande bör avvecklas på marknader där privata företag konkurrerar eller skulle kunna konkurrera och där det inte finns tydliga sociala eller hälsomässiga restriktioner som motiverar ett offentligt ägande. Kommunallagen bör enligt vår uppfattning ändras så att det blir lättare att få prövat i domstol om kommunal näringsverksamhet strider mot lagstiftningen. Det vet vi är ett stort problem inte minst på mindre orter. Många företag anser att det är svårt att vara med och tävla på lika villkor som det offentliga. Vi tycker att kommunallagen bör ses över i syfte att göra det lättare för företag att överklaga kommunala beslut om stöd till olika former av företag. Besluten bör också kunna prövas i domstol. Kvarvarande konkurrenshämmande regleringar i den privata sektorn bör förstås identifieras och avvecklas. Småföretagardelegationens lista borde naturligtvis snarast kunna genomföras. Konkurrensverket bör få ökade resurser och en stark fristående roll för att också kunna granska regeringens förslag i ett konkurrensperspektiv. Som jag antydde tidigare anser vi också att det är dags att återigen revidera det kommunala planmonopolet beträffande etableringar av nya butiker. Lagen om offentlig upphandling måste göras mer kraftfull i en sammanhållen översyn för att förverkliga principerna om affärsmässighet, konkurrens och icke-diskriminering. En fråga som har tilldragit sig ett ganska stort intresse när detta har debatterats eller diskuterats i utskottet har varit den om det s.k. ICA-undantaget. ICA-handlarna är ju en mängd handlare av varierande storlek - men många av dem är små - som samverkar när det gäller varuinköp, övergripande marknadsföring, butiksfinansiering, konceptutveckling, utbildning och administration. Detta är naturligtvis till oerhört stor nytta för framför allt de mindre handlarna. De skulle ha enormt svårt att hävda sig om de inte hade denna samverkansmöjlighet. Nu vill regeringen ändra på detta. Med dagens beslut hotas många butiker, framför allt i glesbygden, där enskilda handlare i samverkan många gånger är de som upprätthåller en viktig kvarvarande service just på en viss ort. Försvinner ICA-handlaren så kommer väldigt mycket annat på de här små orterna att försvinna, och det kommer att bli ett hårt slag. Handlarna kommer att få mycket svårt att klara sin verksamhet. De kommer inte att kunna erbjuda sina varor till attraktiva priser, och därmed kommer många konsumenter att söka sig till större tätortsbutiker. De mindre får slå igen. Det säregna förhållandet råder att om ICA handlarna i stället hade varit delar av en gemensam koncern så hade deras samverkan varit acceptabel ur lagstiftarens synvinkel, som majoriteten formulerar det, trots att det samarbetet hade inneburit ett samarbete av väsentligt starkare art. Regeringens förslag innebär, om det genomförs, att ICA-handlarna kommer att diskrimineras i jämförelse med helägda kedjor som Hemköp och Konsum t.ex. Vari ligger det rimliga här? Dagens förväntade beslut om att gruppundantaget ska upphöra kommer knappast att främja en verklig konkurrens på den stora livsmedelsmarknaden. Det förefaller som om regeringen i sina överväganden har förväxlat målet för politiken - en levande konkurrens - med medlet - en stark lagstiftning. Det goda riskerar i det här fallet att bli det bästas fiende. Vart tog konsumentperspektivet vägen i det här sammanhanget? En annan fråga som vi har diskuterat mycket har handlat om beställningscentralerna och taxiverksamheten. Utskottets majoritet har velat få upp antalet maximalt tillåtna fordon i en beställningscentral från 30 till 40 utan att man behöver söka undantag. Vad blir då resultatet av förslaget? Jag gissar att det på många orter kommer att bli som i Skellefteå. Taxi Skellefteå förbjöds samverkan, och i stället köpte man samtliga taxifordon och anställde de tidigare enskilda taxiföretagarna. Det blev ett företag. 50, eller åtminstone ett stort antal, småföretag ersattes och blev ett större företag. För konsumenterna innebar inte detta någon förbättring på något sätt. Vad kommer att hända nu i Borås, Halmstad, Sundsvall, Luleå, Östersund och Uddevalla? Vad kommer att bli konsekvenserna av det beslut som majoriteten vill genomdriva i dag? Som Per Westerberg tidigare nämnde här finns det möjligheter när det gäller förbud mot skadlig samverkan att via dagens lagstiftning komma åt det som är missbruk av dominerande ställning. Ska man ha en exakt siffra så kommer det att leda till en rad konstiga och underliga ageranden som inte kommer att vara i konsumenternas intresse. Detta beklagar jag.

Fru talman! Konkurrensfrågorna är utomordentligt viktiga frågor som påverkar en stor del av vår vardag. Samtidigt som konkurrensen är en viktig förutsättning för rimliga prisnivåer för oss konsumenter så måste vi som beslutsfattare se till att regelverken kring konkurrensfrågorna är begripliga och motiverade samt att de ger berörda branscher rättvisa och långsiktiga spelregler. Först har jag en kommentar till samverkansfrågorna inom familjeskogsbruket, där en stor majoritet står bakom betänkandet i den delen. Skogsägarföreningarnas verksamhet har på ett avgörande sätt bidragit till att stärka familjeskogsbruket, vilket har lett till kraftigt sänkta avverknings och transportkostnader. Virkesförsörjningen till industrin har genom föreningarnas verksamhet fått rationella lösningar. Den svenska samverkansmodellen på detta område ses inom EU som en modell för hur man kan utveckla resurserna i familjeskogsbruket. Vad gäller EG-rätten ska enligt förslag Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen direkt kunna tilllämpa EG:s konkurrensregler från kommande årsskifte, dvs. från 1 januari 2001. Enligt en aktuell juridisk tolkning står legalundantaget för skogsägarföreningarna ej i motsättning till EG-rätten. Fru talman! Beträffande gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln är utskottsmajoritetens förslag olyckligt - inte minst för konsumenterna i Småorts Sverige och på landsbygden. Inom dessa områden är ungefär tre fjärdedelar av alla butiker ICA-butiker. De kommer att drabbas av detta beslut. Det är just glesbygdsbutikerna och deras kunder som tjänar allra mest på ICA-samarbetet. Det sker dels genom att de kan dra nytta av samma inköpskraft som de största ICA-butikerna, dels genom leveranssamordning med de stora butikerna i tätorterna. Detta gör det möjligt för de mindre butikerna att få sina leveranser till rimliga kostnader. Att som Miljöpartiet förespråkar ge endast glesbygdsbutikerna ett särskilt undantag fungerar inte. Det är just sambandet mellan stora och små ICA-affärer, och mellan glesbygds och tätortsbutiker inom ICA som är avgörande. Att allmänt önska sig en analys över hur dessa föreslagna förändringar påverkar glesbygdens varuförsörjning är rätt onödigt. Det går att inse före beslutet. Det hjälper inte heller vare sig konsumenterna eller butiksägarna i dessa bygder. Den högre prisnivå som blir följden av dyrare inköp leder i sin tur till förlorad konkurrenskraft mot de stora butikerna, med stor risk för butiksnedläggningar som följd. Det kan inte vara till gagn för konsumenterna. Det är enligt min och Centerpartiets mening obegripligt att Miljöpartiet, som säger sig vilja gynna glesbygden, medverkar till detta beslut. Jag vet att det finns en rad småbutiker även i Marianne Samuelssons hemlän. Låt oss i samverkan slå vakt om gällande regler, just för att de är till gagn för konsumenterna även i Småorts-Sverige! Från Centerpartiets sida har vi vid flera tillfällen påtalat hur viktig lanthandeln är som servicepunkt. Detta kommer att förstärkas ytterligare när nu postoch bankkontor läggs ned runtom i landet. Fru talman! När det gäller taxibranschen är majoritetsförslaget enligt en enig bransch ett dåligt förslag med besvärande tröskeleffekter, byråkratiskt krångel och ytterligare administration. Någon förbättring för konsumenterna kan inte skönjas. Som utskottsordföranden tidigare har framhållit här och med hänvisning till vår gemensamma reservation borde konkurrenslagens två huvudbeståndsdelar - förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och förbud mot missbruk av dominerande ställning - vara utgångspunkten för att beivra samverkansformer inom taxinäringen som är skadliga ur konkurrenssynpunkt. Nu visar det sig att Konkurrensverket i sin tilllämpningen inte har ansett sig kunna tillåta samverkan i beställningscentraler i rimlig omfattning. Det är också därför som vi i vår gemensamma reservation begär att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag till de ändringar som erfordras för att en sådan samverkan ska vara tillåten. Fru talman!

Fru talman! Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomi fungerar, ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha. De här kloka orden är inte mina egna. De yttrades redan Han fortsatte: Vad är det som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att framställa ett gott kött eller bryggaren att brygga ett starkt och gott öl? Han svarade själv: Jo, det är företagare i ständig tävlan med varandra. Det har nu gått över 200 år sedan den här brittiska nationalekonomen i sin bok Nationernas välstånd konstaterade att konkurrensen är en oöverträffad metod att nå effektivitet. Den ekonomiska historien har sedan dess givit honom rätt. En effektiv konkurrens gynnar alltid i första hand konsumenterna. Företagens tävlan om att vara bäst och billigast upprätthåller en ständig press på priser och kostnader. Men också ur ett mer dynamiskt och kanske samhällsekonomiskt perspektiv är en väl fungerande konkurrens av mycket stor betydelse. Konkurrensen är kanske den absolut viktigaste drivkraften till både teknisk och ekonomisk utveckling. Olika brister i konkurrensen medför naturligtvis också det motsatta. Konsumenterna får betala onödigt höga priser, utbud av varor och tjänster blir mindre varierat och producenterna stimuleras inte till att utveckla och förbättra kvalitet och produktionsmetoder. Den som tror sig ha en ny och bättre idé får kanske aldrig ens chansen. Fru talman! Låt mig säga några ord om ICA och det omtalade gruppundantaget. Folkpartiet anser att det nuvarande gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln bör bibehållas. Vi kanske ska påminna oss om att när det här undantaget infördes en gång, skedde det med hänvisning till just konsumentintresset. Regeringen anför här inga bärande skäl för att konkurrenstrycket skulle öka om gruppundantaget upphör. Risken är snarare att mångfalden och konkurrensen väsentligen kommer att minska på många ställen. Det nuvarande gruppundantaget har gynnat småföretag på landsbygden genom att samordning av upphandling, marknadsföring och administration har varit möjlig. De enskilda ICA-handlarna utgör ungefär 75 % av alla glesbygdsbutiker i vårt land. Utan möjlighet till samverkan skulle de ha väldigt svårt att erbjuda sin varor till konkurrenskraftiga priser. Den här samverkan innebär dock ingen försämrad konkurrens, utan ICA-handlarna konkurrerar ju också med varandra. När gruppundantaget infördes visade prisjämförelser att ICA-handlarna hade lägst priser. Ett ytterligare skäl att förlänga det här gruppundantaget är det moderniseringsarbete som pågår inom EU. Som nämnts är ju inriktningen att nya regler ska kunna träda i kraft eventuellt redan den 1 januari 2003. Då bortfaller behovet av det gruppundantag för vertikala avtal som regeringen avser att införa den 1 januari 2001. Enligt Folkpartiets uppfattning förefaller det något irrationellt att slopa ett system som har fungerat bra och införa ett nytt som man inte vet hur det kommer att fungera, särskilt som det rör sig om en så begränsad period som två år. Riksdagen bör därför uttala att det nuvarande gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln ska fortsätta gälla även efter den 1 juli nästa år. Det grundläggande motivet för gruppundantaget är och förblir konsumentintresset, men det är också viktigt att inte låta en konkurrenslag försvåra eller t.o.m. förhindra småföretagsamhet och enbart främja stora koncerner och att vara anställd. Det tjänar ingen på, allra minst konsumenterna. Fru talman! En effektiv konkurrensövervakning är mycket viktig. Det lagförslag som regeringen här lägger fram rör konkurrensskadeavgiften och innebär att när man fastställer den här avgiften ska hänsyn tas till om företaget eller företagaren i väsentliga mån underlättar utredningen. Det kan vi i Folkpartiet acceptera. Men enligt vår mening är regeringen dock inne på farliga vägar när man vill utreda möjligheten att ge företag lättnader i den här konkurrensskadeavgiften om det berörda företaget avslöjar andra företags överträdelser. Vi skulle få ett slags betalda tjallare. Jag vill hänvisa till vad som föreslagits i Folkpartiets rättspolitiska program om att s.k. kronvittnen, vilket det egentligen är fråga om här, endast får användas i mycket begränsad utsträckning inom strikt angivna ramar och där de misstänkta biträds av försvarare. Detta är något helt annat än det angiverisystem som tycks föresväva regeringen. Det här borde riksdagen klart ta avstånd ifrån redan nu. Det är också Folkpartiets bedömning att inte heller regeringen eller statliga myndigheter har sådana kvalifikationer att bedöma en lämplig företagsstruktur att dessa bör ges möjlighet att bryta sönder en befintlig struktur. Förslaget att reglera styrelseledamotskap i konkurrerande företag bygger också på en verklighetsfrämmande tilltro till regleringars effekter. Fru talman! Regeringens förslag om legalundantag för taxisamverkan har fått en något olycklig utformning. Förslaget innebär att enskilda företagare kan undgå förbudet genom att avstå från att vara egna företagare och i stället bli anställda. Det kan förväntas medföra att det blir färre och större aktörer på taximarknaden. Utvecklingen kan bli som i Skellefteå där, efter ett utslag i Marknadsdomstolen, de tidigare enskilda taxiföretagen - små åkare - gick samman i ett nytt större företag. Effekten blev alltså att de berörda taxiägarna övergick från att vara egna företagare till att bli anställda. För konsumenterna blev det ingen som helst förändring till det bättre. En gräns av det slag som regeringen föreslår tror vi innebär besvärande tröskeleffekter. För att behålla dessa på en i förhållande till den nuvarande branschstrukturen rimlig nivå bör gränsen i stället sättas till 100 fordon i väntan på ett bättre heltäckande förslag vad gäller taxi. Regeringen bör därför återkomma snarast med ett nytt förslag. Fru talman! Till slut vill jag också gärna säga ett par ord om EU:s konkurrensregler för små länder. Det finns en risk att internationellt verksamma företag med sin bas i små EU-länder kan komma att missgynnas av EG:s konkurrenslagstiftning. Generellt sett bör avgränsningen av en relevant marknad inte automatiskt sättas lika med de aktuella nationsgränserna. Oberoende av om det negativa beslutet i t.ex. Volvo-Scania-affären för ett tag sedan hade varit helt i enlighet med gällande regler, väcker det ändå frågan om företag med sin bas i små länder missgynnas gentemot företag från stora länder. Internationellt verksamma företag har ofta en mycket stark ställning på hemmamarknaden. Om denna hemmamarknad då är liten kan en strukturaffär vara acceptabel enligt EG-reglerna om den sker i ett stort land men anses strida helt mot konkurrensreglerna om den sker i ett litet land. Det förefaller inte rimligt att en omfattande internationell strukturaffär ska avgöras av koncentrationsgraden på en mycket liten del av företagets totala marknad. Det finns en uppenbar risk, anser vi i Folkpartiet, att EG:s konkurrensregler utformas utan tillräcklig hänsyn till den nya situation som uppstår i och med euron och att reglerna därmed i praktiken missgynnar internationella företag som har sin bas och sitt ursprung i små länder som t.ex. Sverige. Den här aspekten på EG:s konkurrensregler måste diskuteras mellan medlemsländerna. Riksdagen bör uppmana regeringen att arbeta för att en sådan diskussion och analys snarast kommer till stånd. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 7, 9 och 11.

Herr talman! En väl fungerande konkurrens är inget mål i sig utan ett redskap för att nå de andra samhälleliga mål som vi ställer upp, med så god kvalitet och till så låga kostnader som möjligt, eller helt enkelt att ge konsumenterna - medborgarna - så bra och billiga varor och tjänster som det bara går. En väl fungerande konkurrens är nödvändig för att skapa tillräckligt omvandlingstryck i ekonomin som driver på strukturomvandlingen, så att produktionsresurserna utnyttjas på absolut effektivaste sätt. I Sverige har denna utveckling pågått kontinuerligt. Stora, mycket medvetna strukturförändringar har gjorts inom textil och varvsindustrierna, bara för att nämna några exempel. I dag är det andra områden som står i fokus. Jag ska återkomma till dem senare. Jag vill också påtala något som varit viktigt för konkurrenstrycket i Sverige. Det är den budgetsanering som regeringen och riksdagen genomfört. Arbetarrörelsen bär på en stark tradition ända sedan slutet på 1800-talet, att värna konsumenternas intresse gentemot de producenter som gärna använder en styrkeposition på marknaden till att ta ut för höga priser. Ett exempel är konsumentkooperationen, som växte fram ur arbetarrörelsens praktiska arbete för att minska brukets makt över bruksarbetaren. Därför föddes ett konkurrerande alternativ till bruksbutiken. Arbetarrörelsen har ett starkt konsumentperspektiv, som vi i dag knyter an till i vår ambition att minska hindren för en sund konkurrens. Vi har fortsatt detta arbete, självklart under delvis annorlunda omständigheter. För ett litet land som Sverige är det av avgörande betydelse med en väl fungerande konkurrens också på den internationella nivån, såväl globalt som inom den europeiska unionen. Sverige har traditionellt haft en mycket frihandelsvänlig linje. För ett land som vårt med stort utrikeshandelsberoende har det varit och kommer att vara en oerhört viktig förutsättning för vår välfärd och vårt välstånd. Sverige är mycket pådrivande i detta arbete. En väl fungerande konkurrens inom den europeiska marknaden leder till lägre priser för Europas konsumenter. Den viktigaste åtgärden är att förbättra möjligheterna till marknadstillträde, att öppna de europeiska marknaderna. Det är särskilt tydligt när det gäller tele och energi. Det finns stora brister i ömsesidigt gällande regler som missgynnar svenska företag jämfört med utländska. En annan viktig åtgärd är att verka för en reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi driver också på för att minska olika former av statsstöd som skadar svensk industri. Det gäller t.ex. att avveckla varvsstödet i våra konkurrentländer, så att samma regler som i Sverige ska gälla där. Herr talman! Det är viktigt att se konkurrensfrågorna i detta vida perspektiv. Det är många olika faktorer som bidrar till ett gott konkurrensklimat. Den konkurrenspolitiska propositionen som vi nu diskuterar har ett brett perspektiv. Utgångspunkten är att hela tiden sätta konsumenten i centrum - att ge konsumenten en starkare ställning på marknaden. Det är därför betydelsefullt att framhålla, som görs i propositionen, vikten av att samordna de konsumentpolitiska och konkurrenspolitiska insatserna. Internationella jämförelser tyder på att konkurrensen fortfarande är svag på en del områden i Sverige, särskilt i tjänstesektorn och där framför allt inom livsmedel och byggsidan. Det gör att vi inte har den välfärd vi faktiskt skulle kunna ha. I propositionen tas upp en rad konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Jag ska ta upp några. Konkurrensverket kommer att få ökade resurser för sin verksamhet, något som är oerhört viktigt för att övervaka konkurrenspolitiken. Den svenska konkurrensmyndigheten kommer också att få behörighet att tillämpa EG:s konkurrensregler. En särskild utredare kommer att se över om det behövs ytterligare ändringar i konkurrenslagstiftningen med syfte att spåra upp och ingripa mot karteller och andra allvarliga konkurrensbegränsningar. Ett område som jag tidigare har nämnt där det råder liten konkurrens är byggområdet. I propositionen redovisar regeringen sin bedömning att det är angeläget att en fungerande europeisk inre marknad på byggområdet utvecklas. Det är därför av stor vikt att EG:s byggproduktdirektiv utvecklas och att en sådan marknad snabbt kommer till stånd. Byggkostnadsdelegationens förslag kommer under hösten att behandlas här i riksdagen, i en annan proposition. Så till livsmedelssidan. Priserna har, enligt en rapport från Konkurrensverket, legat ca 30 % över genomsnittet inom OECD och drygt 20 % över nivån inom EU. Det finns många bidragande faktorer som jordbrukspolitik och ett glest befolkat land. Men ungefär hälften kan förklaras av den bristande konkurrensen på den svenska marknaden, något som leder till högre priser. Den stora företagskoncentrationen är här en starkt bidragande faktor. I Sverige står de tre stora blocken för 90 % av omsättningen. Sedan 1993 finns ett gruppundantag för kedjor inom detaljhandeln. Det är viktigt att påtala att det gäller kedjor inom detaljhandeln och inte handlar bara om ICA, som det många gånger sägs. Gruppundantagets utformning har inneburit att så gott som samtliga frivilliga kedjor, såväl i livsmedelshandel som övrig handel, har skydd för sina samarbetsformer. Blockbildningen i svensk handel utgör en barriär mot marknadsinträde för nya produkter och företag. Generella undantagsbestämmelser stärker redan starka kedjors konkurrenskraft och ökar inte effektiviteten i livsmedelssektorn, till nytta för just konsumenten. EU arbetar nu med att ersätta gällande sektoriella gruppundantag med mer generella paraplyundantag för samverkan mellan företag. Det kommer fortfarande att finnas en möjlighet till individuell prövning. Men det är viktigt att vi har klara och stabila spelregler. De föregående talarna har ägnat sig åt ren skrämselpropaganda. De har sagt att det inte skulle gå att samverka inom det som framhålls som ICA. Det är inte sant. De nya reglerna innebär endast att man inte längre får lov att sätta ett lägsta pris. Vore det inte rimligt, för att på något sätt komma åt den stora koncentrationen på livsmedelssidan? Jag bara undrar. Regeringen föreslår också ändringar beträffande taxinäringen. I dag är det problem med konkurrenslagstiftningen. För närvarande råder stor osäkerhet inom taxibranschen. Förutsägbarheten och möjligheterna till samarbete är ringa. Utskottet vill därför införa ett legalundantag för att i större utsträckning ge möjlighet till samverkan i beställningscentraler. Samtidigt som det är viktigt att upprätthålla en effektiv konkurrens inom taxinäringen är det angeläget att slå vakt om taxiservicen i glesbygd. Undantaget ska gälla beställningscentraler som omfattar upp till 40 bilar. Vi förutsätter också att miljöaspekter och glesbygdens speciella förutsättningar ska beaktas vid individuella undantag för beställningscentraler som omfattar fler än 40 bilar. Regeringen har också för avsikt att införa ett gruppundantag för taxiverksamheten, som inte omfattas av det föreslagna legalundantaget. Undantaget ska gälla samarbete som omfattar upp till 35 % av den relevanta marknaden. Till detta kommer möjligheterna till individuell prövning. En sådan prövning måste ha effekten för konsumenterna i fokus. Under detta moment finns två reservationer. En reservation kommer från Folkpartiet som i stället vill ha en gräns på 100 bilar, något som skulle innebära att nästan en hel bransch skulle undantas från konkurrensprövning. Är detta rimligt? Den andra reservationen, där Moderaterna står i spetsen, avvisar både ett införande av legalundantag och gruppundantag. Rättare sagt, man tycker att legalundantaget inte är tillräckligt. Det gäller inte tillräckligt många bilar. Samtidigt vill man inte ha något legalundantag. I stället säger man att Konkurrensverket ska göra en flexiblare tillämpning. Vad innebär det i praktiken? Ska det gälla generellt för alla branscher, eller ska det bara gälla för taxi? Speciellt allvarligt är att man angriper paragrafen i konkurrenslagen om förbud mot skadlig samverkan. Att ta bort denna paragraf skulle innebära ett totalt branschundantag, att taxiföretag får bilda karteller också mellan beställningscentraler. Detta strider helt mot regeringens uppfattning att konkurrenslagen behöver vässas för att göra kartellbekämpningen mer effektiv. Att ändra kriterierna för undantag skulle innebära att hela konkurrenslagen skulle behöva skrivas om, vilket inte heller skulle innebära någon EG Herr talman! De borgerliga har, som vi har hört tidigare, en oerhört dogmatisk inställning till den offentliga sektorn. Man gömmer sig bakom tal om konkurrens och effektivitet för att egentligen nå andra mål, som privatisering och utförsäljning. Att utsätta offentliga verksamheter för konkurrens blir därmed ett överordnat mål i sig. Driftsformen blir det centrala - inte att samhällets resurser används så effektivt och demokratiskt som möjligt. Flera undersökningar pekar på att konkurrens är viktigare för kostnadseffektivitet än om en verksamhet eller ett företag är privat eller offentligt. Kommun och landstingspolitiker har till uppgift att värna sina medborgare och på bästa sätt uppfylla samhälleliga mål som god barn och äldreomsorg och god sjukvård. I vilken form verksamheten ska drivas varierar självklart. Ibland är den offentliga regin att föredra. Andra gånger är det den kooperativa eller privata lösningen som är den bästa. Jag vänder mig därför mot den uppfattning som framskymtar i de borgerliga reservationerna, som innebär att alla kommunala verksamheter ska överföras i privat regi eller att alla kommunala bolag ska säljas ut. Hur kan man veta att det alltid är det bästa i det enskilda fallet? Mycket av denna diskussion handlar dessutom om storstädernas villkor. I glesbygd saknas många gånger alternativ till den kommunala driften. Det finns helt enkelt inga privata företag som är intresserade av att ta över. Vad som däremot är viktigt är att det finns klara regler för konkurrensutsättningen i kommuner och landsting. Upphandlingskommittén, som har att behandla dessa frågor, kommer att lämna sitt slutbetänkande i mars. Konkurrensrådet kommer också att lämna en rapport före årets slut om hur man har upplevt konkurrensen mellan offentlig och privat sektor. Herr talman! Reservationerna till näringsutskottets betänkande visar att det inte är konsument eller medborgarintresset som styr utan att det finns andra ideologiska skäl som driver på. Debatten visar hur partipolitiska konkurrensfrågorna har blivit. Det är okej att ge sig på den kommunala kompetensen till förmån för konkurrenslagen i de fall man vill privatisera offentliga verksamheter och begränsa kommunernas handlingsutrymme - ideologiskt betingade privatiseringar som fokuserar mer på produktionsförhållandena än på konsumentnyttan. När man däremot upplever att en konkurrent till konsumentkooperationen ICA angrips av konkurrensmässiga skäl är det stopp. Jag tycker att det är viktigt att vi väljer. Antingen håller vi en rak linje i konkurrensfrågorna, och då ska konsumentintresset gå före allt annat i alla sammanhang, eller så låter vi de partipolitiska hänsynen ta över, och då är det våra olika visioner om hur samhället ska se ut som ska styra. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.